Herr talman! Jag kan dela uppfattningen om mycket av det Margareta Andersson sade i sitt anförande, t.ex. att kvinnor ofta får nöja sig med väldigt litet och att det är en ordning vi bör ändra på. Men Margareta Andersson sade också att kvinnors arbetslöshet är lägre än mäns. Det stämmer ju, om vi ser till hur kvinnors arbetslöshet registreras, dvs. att man som deltidsarbetslös inte registreras som arbetslös. Man är ju sysselsatt. Kvinnor i Sverige äger i dag inte ens rätt att bli en pinne i arbetslöshetsstatistiken, utan skall nöja sig med deltidsarbete. Efter en period har man inte rätt till a-kassa. Då förs man ut ur systemet. Hela regelverket är alltså uppbyggt kring män och mäns arbetslöshet. Är Margareta Andersson beredd att göra gemensam sak med Vänsterpartiet när det gäller att också gå vidare och synliggöra kvinnors villkor och kvinnors undersysselsättning.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi nu blir två partier som tillsammans driver frågan att även kvinnor har rätt att få sin arbetslöshet, som i vissa delar ser annorlunda ut än mäns arbetslöshet, synlig och införd i statistiken och att vi gemensamt också strävar efter att ändra språkbruket. Kvinnors arbetslöshet är större än männens, men den ser annorlunda ut. Jag tror att det är viktigt även med de små detaljerna för att vi sedan gemensamt skall kunna få till de politiska redskap som behövs. Jag delar Margareta Anderssons uppfattning, och en rad av de förslag som hon har presenterat från talarstolen skall vi arbeta gemensamt för.

Herr talman! Inte sedan 1974 har sysselsättningen varit så låg i vårt land. Det är ett gigantiskt misslyckande för den socialdemokratiska politiken. När man ser så dåliga tendenser måste man ändra sig och sluta skydda sina politiska tragedier. Det är dags för en ny kurs. Alltför ofta framställs arbetsmarknadsministern och AMS-chefen som huvudpersonerna i kampen mot arbetslösheten. Det är de inte. Kampen mot arbetslösheten måste vara en kamp för de människor och de processer som skapar nya jobb. Ett väsentligt förändrat företagsklimat krävs, där hundratusentals enskilda människor känner det mödan värt att starta nya företag eller att expandera redan befintliga företag. För det krävs undanröjande av hinder av olika slag, men också att signaler ges - i stort och i smått - om ett nytt företagarklimat. Det gäller synen på företagarna, människorna bakom företagen. Och där finns mycket att förändra. Jag vill ta två exempel på detta som stått att läsa i pressen de senaste veckorna och som visar att samhället inte förstår eller vill ta hänsyn till företagandets villkor: Forshaga att stänga sitt kafé. Det var kommunens ALU-kafé som konkurrerat ut honom genom att ha halva priset på mackor och bullar, något som man kunde ha eftersom man inte hade några lönekostnader för de anställda. Claes Lindahl i Varberg vägrades uppskov med militärtjänsten. Hans expanderande dataföretag äventyras. Jag gör gärna lumpen - men inte nu, säger han. På överklagandenämnden säger man att det främst är de som söker uppskov för studier som har en chans att få det. En grundsten i ett företagsklimat där man törs investera i sina drömmar och satsa framåt är en stabil omgivning. Att lita på att spelreglerna inte förändras från dag till dag är nödvändigt för den som skall bygga upp en långsiktig verksamhet. Förutom stabila spelregler är det givetvis också viktigt med goda ekonomiska incitament. För även om många inte främst startar eget för pengarnas skull, måste det finnas möjligheter att också tjäna på sitt företag. Skall man våga ta chanser och investera sina mödosamt ihopsparade slantar är det naturligtvis bra om det finns något att vinna. Vill vi ha växande och starka företag, måste de givetvis få gå med vinst - utan att företagarna betraktas som spekulanter och klippare. Den stora potentialen för en sysselsättningsuppgång torde finnas i tjänstesektorn. Men det krävs att de hinder som i dag står i vägen för nya riktiga jobb undanröjs. Företagsbeskattningen är i huvudsak konstruerad för storföretagen. Många av företagen inom tjänstesektorn - och många av dem som vi vill skall tillkomma - är typiska småföretag. I decennier har egna företagare i s.k. fåmansbolag direkt diskriminerats jämfört med de börsnoterade företagen. Fåmansbolagen har knappast betraktats som några "hjältar", snarare som presumtiva "skattesmitare och fifflare". De snåriga och oöverskådliga skattereglerna måste ändras och sänkas i syfte att förenkla för fåmansföretagen. En ständig källa till problem är framför allt de små företagens kapitalförsörjning, i synnerhet riskkapital för mindre tillväxtföretag. Förutom avskaffande av dubbelbeskattning på aktier måste det införas lättnader i bolagsskatten. Möjligheter att använda egna vinstmedel måste införas för nya snabbväxande företag. Om det inte görs några utdelningar av vinsten, måste den kunna återinvesteras i företaget utan bolagsskatt. De personliga inkomstskatterna, socialavgifterna och momsen bidrar till att de s.k. skattekilarna blir så orimligt höga. Skatter på arbete är viktiga för människors beslut om hur de skall använda sin tid. Ingemar Hansson, chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet, har i ett exempel med en advokat och en snickare visat på de destruktiva skattekilarna. Om advokaten, som är egenföretagare, skall betala snickaren 1 000 kr inklusive moms för en reparation i hemmet måste han först tjäna ihop 1 000 kr netto, vilket kräver att han drar in 3 850 kr brutto inklusive moms. För att det skall löna sig att köpa tjänsten måste alltså snickaren vara 3,8 gånger produktivare än advokaten. Det är verkligen inte säkert att det är de högavlönade som egentligen betalar priset för de höga marginalskatterna! Det är de som inte får göra jobbet. Folkpartiet vill sänka skatten på arbete, först och främst i tjänstesektorn, så att de orimliga skattekilarna minskar. Effekterna kan studeras i Danmark, där tusentals jobb tillkommit de senaste åren genom att hushållssektorn blivit en vit arbetsmarknad. Sverige behöver fler skattebetalare. Herr talman! Folkpartiets politik går ut på att de som inte har jobb skall få jobb för att de som inte får vård skall få vård. Vi är optimistiska, för vi tror på människorna!
Herr talman! Snacka går ju. Men frågan är vad det blir i fråga om konkret politik när det väl visar sig hur ni bedriver politiken. Det låter som om Isa Halvarsson vurmar om företagen. Men hur var det med företagen egentligen? Det var rekordmånga företag som gick i konkurs under er tid. Det var då som arbetslösheten sköt i höjden.
Herr talman! Det är sant att det var dåliga tider. De började under den socialdemokratiska regeringen. Hösten 1991 försvann det 15 000 jobb i månaden eller 3 500 jobb i veckan. Hösten 1994, efter det att den borgerliga regeringen hade genomfört en mängd förändringar, tillkom 9 000 jobb i månaden eller 2 000 jobb i veckan. Vi kan faktiskt säga att vi har bevisat att vi kan vända utvecklingen - utan någon som helst hjälp av Socialdemokraterna. Ni sade nej till 70 % av de besparingar vi föreslog och drev igenom.
Herr talman! Visst vände ni. Men vad var det ni vände? Förutom att arbetslösheten rusade i höjden och att konkurserna ökade under er tid, blev det ett gigantiskt budgetunderskott som vi har fått ta hand om.
Herr talman! Budgetunderskottet hade sett betydligt bättre ut om Socialdemokraterna i opposition hade sagt ja till de minskade utgifterna. I stället föreslog Socialdemokraterna ofinansierade skattesänkningar. Monica Green satt inte i riksdagen under den förra perioden och har alltså inte tryckt på alla nej-knappar. Men så var det.

Herr talman! Det finns ingenting som sorterar människor så mycket som arbetslösheten. Det är om du har en plats på arbetsmarknaden som avgör om du finns med i välfärdssystem eller utanför, om du skall få en rimlig pension att leva på eller om du skall bli fattigpensionär, om du skall ha möjlighet att försörja dig själv eller förpassas till olika försörjningssystem. Jag tvingas konstatera att en i övrigt relativt aktiv regering har visat en förvånansvärd passivitet när det gäller att åtgärda arbetslösheten. Nu är det ingen enkel uppgift att bryta massarbetslösheten. Det krävs en mängd åtgärder. Det handlar om förnyelse av näringsliv, om att öka de svaga hushållens köpkraft, om att stärka kommunernas ekonomi med inriktning på jobb. Det handlar om satsning på infrastruktur, gröna jobb. Det handlar om att näringslivet måste ta ett utökat ansvar för att rekrytera och utbilda sin egen arbetskraft, t.ex. med hjälp av obligatoriska praktikplatser och återkommande kompetensutveckling. Det handlar om att öka antalet arbetade och avlönade timmar. Men det räcker inte enbart med detta. Vi i Vänsterpartiet är starkt kritiska mot och förvånade över att den svenska regeringen, till skillnad från andra regeringar, nu senast Frankrike och Italien, frånhänder sig arbetstidsförkortningen som ett medel när det gäller att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Vi tycker att det är allvarligt att man så kategoriskt väljer bort den diskussionen, inte minst mot bakgrund av att arbetslösheten i Sverige delvis är strukturell. Det krävs strukturella åtgärder för att möta arbetslösheten om den skall sänkas till en rimlig nivå inom en rimlig tid. Mot den bakgrunden är det allvarligt att arbetstiden är ojämnt fördelad mellan könen. Dagens arbetstidsmönster med 8-timmarsdagen och 40 timmarsveckan fastställdes i ett samhälle där en i hushållet arbetade och där en var hemma och skötte servicen. Det var någon sorts manlig arbetstidsnorm som inte längre stämmer i ett samhälle där två i hushållet arbetar. När kvinnor gick ut på arbetsmarknaden, betalade de sin egen arbetstidsförkortning genom att i stor utsträckning arbeta deltid. Dessutom är nästan hela den arbetsmarknad som domineras av kvinnor organiserad med deltid. Det innebär en deltidslön på en redan alltför låg lön. Många kvinnor har inget val när det gäller de villkoren. Varken i offentlig sektor eller i övrig servicesektor verkar den gamla industrinormen med 8-timmarsdag fungera - varken utifrån verksamhetens eller individens behov. Att förkorta arbetstiden innebär att fördela arbetstiden och därmed också löneinkomsterna rättvisare mellan könen. På sikt kommer det att påverka den ojämna fördelningen av pensioner - som är en förlängning av vårt arbetsliv och våra inkomster. Det är bekymmersamt att regeringen så totalt avhänt sig arbetstidsförkortningen som redskap både när det gäller att fördela lönearbete på ett rättvist sätt mellan könen och mellan de som i dag finns i arbetslivet och de som ställs utanför arbetsmarknaden. Regeringen har inte ens lagt fram något förslag när det gäller det alltjämt gigantiska övertidsuttaget. Det registrerade och det dolda övertidsuttaget motsvarar långt mer än 100 000 årsarbetstillfällen. En del undersökningar talar om 130 000 årsarbetstillfällen. Övertiden, nu liksom tidigare, är fördelad så att främst män med små barn arbetar övertid. Ett antagande - mitt antagande - är att de här männen har hustrur eller sambor som under samma period arbetar deltid med deltidslön. Fördelning, ja. Räknar man in övertidsberget blir lönearbetstiden än mer snett fördelad mellan könen, liksom inkomsterna. Att begränsa övertidsuttaget skulle snabbt fördela arbetet på ett rättvisare sätt mellan könen och mellan dem som arbetar för mycket och dem som inte har arbete. Tyvärr underlåter regeringen att ta även i den här frågan. Vänsterpartiet har upprepade gånger lagt fram förslag i den riktningen, liksom LO och andra fackliga organisationer. Efter valet 1994 tillsatte regeringen en arbetstidskommitté som har lämnat en slutrapport. Där lade man bl.a. fram förslag om en begränsning av övertidsuttag. Regeringen har under perioden sagt att man skall komma med en proposition om arbetstider. Man har skjutit på det, och nu har man skjutit på det så att den tydligen inte kommer under den här mandatperioden. Det här tycker vi är beklagligt. Även icke-beslut har ett pris som skall betalas, och priset för just det här icke-beslutet i arbetstidsfrågan är en försatt ojämlik fördelning av det betalda arbetet och löneinkomsterna mellan könen. Arbetslösheten riskerar att vara kvar och permanentas på en orimligt hög nivå. Jag konstaterade när jag följde partiledardebatten att Göran Persson hade en vision om ett samhälle i framtiden. Det skulle innehålla regional balans och ekologisk omställning. Men vad jag saknade i hans vision var det jämställda samhället. Det fanns inte med. Det är klart att då kanske behovet av en arbetstidsförkortning inte heller är så akut om man inte vill ta alla delar av problemen i samhället och förändra.

Fru talman! Jag vill tala om arbetsmarknaden i framtiden. Flera av talarna här i dag har ju vittnat om att vi behöver prata om det och om visionerna. Jag tycker att det vi hittills har gjort är jätteviktigt. Vi har fått ordning på statens finanser, och nu görs det ansträngningar att få ned arbetslösheten. Men vi måste också prata om visionerna, om framtiden, om optimismen, om regional balans, om ett jämställt samhälle och om ett ekologiskt samhälle. Vi skall självklart ha full sysselsättning. Något annat är otänkbart för svensk arbetarrörelse. Vårt delmål är att halvera arbetslösheten till år 2000. Under tiden som vi har haft underskott har de humana, de mjuka värdena pressats tillbaka, och hårda materiella värden har lyfts fram under 90-talet. Nu när ekonomin har sanerats kan de mjuka, humanare värdena få ett större utrymme igen. Men vi måste fortsätta att vara noggranna med prioriteringarna. Man måste ställa sig frågor som om vi skall ha mer omsorg eller mer avancerade vapen till försvaret, om vi skall ha mer vård eller sänkta skatter för att anknyta till förmiddagens debatt. T.o.m. och med inom försvaret ser man nu att man inte automatiskt blir tryggare eller starkare av mer vapen. Man kan t.ex. inte oreserverat bara kräva nya miljarder till försvarets svarta hål. Jag tyckte att det var litet trist tidigare här i dag när folkpartirepresentanter använde sig av gammal statistik. Det blev lättare så att hävda att arbetslösheten inte har sjunkit, när den senaste statistiken faktiskt visar att arbetsmarknadsläget stadigt blir bättre. Det är särskilt glädjande att den öppna arbetslösheten har minskat med 82 000 personer på ett år och att långtidsarbetslösheten minskar. Sysselsättningen visar också en fortsatt ökning. Än så länge är den svag, men vi skall bli bättre. Vi skall även bli bättre när det gäller den sysselsättning som vi hade tappat tidigare. Det är också litet trist när folkpartisterna här i dag kallar våra ansträngningar för statistikpolitik. Det är ganska oseriös debatt, tycker jag. Arbetslösheten har alltså sjunkit såväl bland män som bland kvinnor. Men vi är självfallet inte nöjda med det. Antalet personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder var enligt AMS statistik 7 000 färre nu än för ett år sedan. Det känns som vi äntligen kommer ut ur den mörka tunneln och kan se framåt igen. Även antalet heltidsstuderande har ökat med 36 000. Just studier är ju ett sätt att förebygga arbetslöshet och ger möjlighet för Sverige att även fortsättningsvis ligga i framkant när det gäller kvalitet och kompetens i arbetslivet. Grunden för det nya samhället är just kunskap och kompetens och det livslånga lärandet, och här kommer IT väl till pass. Det blir både roligare, enklare och lättillgängligare med IT, och jag återkommer till det. Vi befinner oss i en brytningstid. Vi går in i ett nytt samhälle. Vi kommer att lämna industrisamhället, trots att vi kommer att tillverka lika mycket i framtiden. Vi går in i det som ibland kallas informationssamhälle. Det kan kännas lite knepigt att inte riktigt veta hur samhället kommer att utformas. Många tycker t.o.m. att det är jobbigt och vill gå tillbaka till det gamla. Förändring är dock inget nytt. I själva verket är samhället hela tiden i förändring. Det blir man ju varse när man tänker tillbaka 10, 20, 30 år i tiden. Då blir man varse hur mycket som har hänt. Då inser man att förändring är det normala och att stillastående är det onormala. Men utvecklingen och förändringen går att påverka i den riktning vi vill. Det är inget förutbestämt öde som pekar ut framtidsvägen. Det är vi som skall visa på visioner och möjligheter och som skall sätta upp mål, och då skall vi också se till att gå den väg som vi vill gå. Men låt oss i denna förändringens tid tala om livskvalitet, om arbete, om fritid, om mer tid, om möjlighet att påverka sitt arbete, om makt över sin vardag, om tillit. Jag menar att vi har goda förutsättningar att klara det goda arbetet i framtiden, att klara både större inflytande, kompetensutveckling och flexibilitet på de anställdas villkor. Jag vill med tanke på den debatt om arbetstidsförkortning som pågick på förmiddagen och som även Ingrid Burman tidigare talade om säga att vi s-kvinnor har drivit frågan om arbetstidsförkortning under en mycket lång tid. Men det är inte förrän nu som det börjar slå igenom inom vissa branscher. Även arbetstidsförkortning handlar om livskvalitet. Vi vill att de ofrivilligt deltidsarbetande, bl.a. kvinnorna, och de heltids och övertidsarbetande möts på vägen för att nå full sysselsättning. Men var finns då de nya jobben som vi vill lyfta fram som viktiga? Jag är helt övertygad om att omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, dels via ombyggnaden i hela Sverige till ett hållbart energisystem, dels genom hushållning och andra miljösatsningar, kan ge många gröna jobb både i privat och i offentlig regi. Jag kan konstatera att Eva Björne i debatten tidigare i dag sade att man helt plötsligt fattade beslutet om kärnkraftsavveckling. Det plötsliga beslutet tog bara 17 år från det att vi hade en folkomröstning att fatta. Så plötsligt var det. Miljö och IT hänger ihop. Vi kan effektivisera och optimera transporter med IT. Vi kan ha interaktiv kommunikation för en ekologisk utveckling och vi kan gå över till en uthållig infrastruktur. IT är den snabbast växande branschen och där saknas yrkesfolk. Jag måste passa på att berömma regeringen för att man tillsammans med IT-branschen skapar 10 000 nya utbildningsplatser. Men det finns betydligt fler områden än IT - medier, ekoturism, upplevelser, logistik, tjänster och livsmedel. Vi behöver ett kunskapslyft när det gäller både ekologi, språk och IT.

Fru talman! Först vill jag säga till Monica Green att jag också tycker att det är härligt med visioner här i plenisalen. Men jag har ändå ett par frågor till henne, eftersom hon representerar Skaraborgs län om jag har förstått det rätt. Den kritik som Monica Green gav till folkpartister tar jag inte åt mig av, för jag har inte kommit med någon statistik tidigare. Men jag har däremot alldeles färsk statistik från SCB, som talar om sysselsättningsförändringen från tredje kvartalet 1994 till fjärde kvartalet 1997. Just för Skaraborgs län har antalet sysselsatta minskat med totalt 1 000. Då skall det observeras att 3 000 färre kvinnor är sysselsatta, medan antalet sysselsatta män har ökat med 2 000. Då undrar jag vad Monica Green säger till dessa kvinnor i Skaraborgs län. Monica Green vill ha regional balans och ett jämställt samhälle. Hur skall dessa 3 000 kvinnor - för att man åtminstone skall komma i någorlunda balans med hur det var tredje kvartalet 1994 - få jobb?
Fru talman! Jag kan passa på att göra reklam för ett nytt län som just har fötts och som heter Västra Götalands län. Det är ingen kritik mot att Ann-Kristin Fösker inte tänkte på det. Jag är skaraborgare i alla fall, även om Västra Götalands län nu finns och vi nu tillhör det länet. Men Skaraborg försvinner ju inte från kartan bara för att det inte längre är ett län. Jag vill fortsätta på den inslagna vägen som vi nu äntligen ser börjar ge resultat. Det tog mycket lång tid, och jag är inte glad över att det tog så lång tid att sanera ekonomin och att det tog så lång tid innan det började ge resultat på arbetslöshetssiffrorna. Nu äntligen ser vi detta ljus i tunneln. Och jag är ganska övertygad om att även vi skaraborgare kommer att få ta del av den nya infrastrukturen och de nya jobben i framtiden.

Fru talman! Jag tackar för uppgiften om att det heter Västra Götalands län. Men det finns inte med i statistiken. Kan Monica Green tala om för mig, om dessa siffror inte stämmer, hur det ser ut i Monica Greens län i dag? Anser Monica Green att arbetslösheten har minskat där och att fler kvinnor är sysselsatta där i dag än tredje kvartalet 1994? Har Monica Green någon aning om det?
Fru talman! I Västra Götalands län kommer vi att följa denna utveckling mycket noga. Det blir ju litet speciellt eftersom vi går över från ett system till ett annat i och med att det blir en ny region. Det är väldigt spännande att följa den utvecklingen. Jag är ganska övertygad om att det kommer att bli bättre i framtiden och att det kommer att bli fler jobb. Jag är självklart inte nöjd med att människor är arbetslösa i dag. Det är ingen socialdemokrat som är nöjd med att vi har en hög arbetslöshet, utan vi fortsätter våra ansträngningar för att få ned arbetslösheten i hela landet.
Fru talman! Monica Green säger att de socialdemokratiska kvinnorna vill ha en arbetstidsförkortning, och det är bra. Bl.a. de socialdemokratiska kvinnorna har drivit den här frågan på ett förtjänstfullt sätt. Men min upplevelse av socialdemokratiska kvinnors agerande just nu är att de mer är observatörer än aktörer i frågan. Min fråga till Monica Green är: Tror Monica Green att man kommer att få med sig de lågavlönade kvinnorna på ett framgångsrikt sätt när det gäller att få igenom en arbetstidsförkortning enbart avtalsvägen, om man inte samtidigt går in politiskt och underlättar det genom att t.ex. skapa ett utökat löneutrymme inom vissa sektorer, vilket Vänsterpartiet anser att man skall göra? Kommer de lågavlönade kvinnorna att avtalsvägen kunna driva denna fråga?
Fru talman! Kvinnorna måste ha en lön att leva på. Det är därför som de än så länge är tveksamma till att sänka arbetstiden. Vi följer alltså utvecklingen mycket noga genom att titta på om parterna klarar av detta eller om det måste ske genom lagstiftning. Vi vill att de deltidsarbetande kvinnorna skall kunna mötas någonstans. De måste ju inte gå upp till 40 timmars arbetsvecka, om man nu skall arbeta för en arbetstidsförkortning. De som jobbar heltid skall kunna möta dem som jobbar deltid. På det sättet skulle man kunna lösa detta problem.
Fru talman! Jag tror att Monica Green och jag är helt eniga om vart vi skall. Frågan är hur vi kommer dit. Vänsterpartiet har väckt ett förslag som innebär att man kombinerar detta, så att detta sker dels genom lagstiftning, dels genom avtal med de avtalsslutande parterna. Men för att detta skall bli möjligt och för att kvinnor i de lågavlönade yrkena skall kunna få del av denna process och inte behöva avstå alltför mycket av ett kommande löneutrymme, vill vi att samhället går in och sänker arbetsgivaravgifterna inom vissa sektorer, vilket vi har redovisat i vår motion, för att det skall finnas ett utrymme som gör att vi får med oss de kvinnor som finns i låglönebranscherna. Har Monica Green några synpunkter på detta, eller har Monica Green några andra lösningar för att en arbetstidsförkortning skall vara möjlig även för kvinnor i låglöneyrken?
Fru talman! Jag vill avvakta med lagstiftning tills jag ser hur det går. Jag tror att det handlar om att kvinnors arbete måste uppvärderas och att de måste ha en god löneutveckling. När de har en lön att leva på och när de har ett bra jobb osv., då är de också beredda att vara med och diskutera arbetstidsförkortningen.
Fru talman! Monica Green talade om visioner. Det tycker jag är bra. Det är det som vi skall göra under den allmänpolitiska debatten. Hon talade om att vi är inne i en brytningstid. Jag ser väl på situationen på i stort sett samma sätt. Ja, vi står inför ett vägval. Jag skulle vilja tala litet grand om miljöfrågorna som Monica Green kom in på, men inte så konkret. Regeringen har ju gjort en hel del när det gäller miljöfrågorna. Vi har skapat ekologiska fonder, som bl.a. har sin grund i ett samarbete med Vänsterpartiet hösten 1994. Det är jättebra. Vi har börjat avveckla kärnkraften, och miljöbalken kommer.

Fru talman! Jag tror faktiskt att trafikfrågorna också kommer att kunna lösas i framtiden, bl.a. genom det som jag nämnde i mitt anförande, nämligen att man skall ha en optimal IT-satsning på logistik och att man då kan optimera transporterna på ett annat sätt. Man kan då använda sig av en kombinerad trafik genom att lätt kunna lasta över från tåg till lastbil osv. Jag tror därför att vi inom en snar framtid även kommer att kunna lösa detta.
Fru talman! Naturligtvis finns det vissa frågor inom trafikområdet som även jag ser är positiva. Nollvisionen är en annan sådan som jag tror att vi kan bygga väldigt mycket på. Men när jag talar om vägval, och när jag talar om brytningstid, så vill jag i alla fall poängtera att det är viktigt att man vågar ta strid för saker. Det är viktigt att vi som politiker vågar vara dem som har visionerna och som också driver igenom dessa visioner.
Fru talman!
Där ser jag att man i fråga om trafikpolitiken - framför allt med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen - faktiskt står och stampar och tyvärr sätter krokben för i princip alla andra initiativ som tas på miljöområdet.

Men jag tycker inte att vi socialdemokrater står och stampar när det gäller trafikfrågorna. Men jag är övertygad om att vi inom ett par år, när vi har lärt oss IT-tekniken och kan optimera transporterna och när vi kan se till att man inte låter några lastbilar köra tomma osv., satsar på att de långa transporterna sker med järnväg eller med det mest energieffektiva transportmedlet, kanske fartyg osv. När vi har kommit in i det är jag övertygad om att även trafikfrågorna kommer att bli miljövänligare.

Fru talman! Det finns anledning att vara orolig i dag. Det har redovisats från olika företrädare för riksdagens partier att det finns en oro för den situation som råder med en hög arbetslöshet och en utveckling där allt färre skall försörja alltfler. Det borde stämma till eftertanke. Det är ju bara med fler jobb som Sverige har möjligheter att förbättra den välfärd som vi alla säger oss slå vakt om. Jag kommer från Västmanlands län, och där tror jag att vi har större anledning än på många andra håll i landet att vara oroliga.

Kanske vill de inget hellre än arbeta. Totalt handlar det i länet om 17 113 personer. Det är bekymrande! I riket handlar det, som alla känner till, om 495 737 personer. Vi har då bytt ut procenten mot antalet personer. Levnadshistorierna återfinns i medierna. Där framgår vilka människor det handlar om. Arbetslösheten är ett gissel och skall naturligtvis bekämpas. Det ställer, vill jag påstå, krav på andra åtgärder, på nya åtgärder. Monica Green talade här alldeles nyss om förändringar. Jag tror också att det är förändringar som behövs. Det gäller då förändringar inom skatteområdet och förändringar i fråga om regleringar och regelverk inom allt till vilket företagande och arbete hör. Det handlar också om att öppna nya möjligheter, nya arbetsområden, t.ex. för vanliga människor att efterfråga tjänster. Det gäller att kunna göra det öppet och ärligt, för visst finns det en efterfrågan! Det handlar om en ny politik för företagande. Redovisningarna och förslagen till åtgärder har varit många. Vi har också sett en förändring under de gångna åren. Vi såg ju Socialdemokraterna och andra göra upp om införandet av ett utökat arbetsgivarinträde t.ex., vilket man senare backade från. Konsekvenserna av den åtgärden var ju direkt negativa för företagens möjligheter att anställa. Framför allt måste vi bygga på de små företagen. Det är de små företagen, på företagandet, som är förutsättningen för att komma till rätta med den arbetslöshet som råder. Vi må ha många fina debatter i Sveriges riksdag och vi må måla vilka visioner vi vill men det är först i och med företagandet och möjligheterna för vanliga människor att förverkliga sina idéer som arbetslösheten kan botas.

Fru talman! Tomas Högström efterlyser nya åtgärder. Själv har jag förmånen att sitta med i arbetsmarknadsutskottet. Jag skulle vilja fråga om Tomas Högström ställer upp på de motioner som hans partivänner har väckt i vårt utskott. Bl.a. tycker de att det här med kollektivavtal är pest för arbetslivet. Man vill minska kollektivavtalets betydelse och få en friare användning där för företagen. Dessutom undrar jag om Tomas Högström ställer upp på kravet om att arbetsrätten helt och hållet skall avregleras.
Fru talman! Paavo Vallius, vi kommer båda från Västmanlands län och vi känner varandra väl, liksom vi känner till situationen i Västmanland. Ja, jag ställer faktiskt upp på kravet om att man skall minska kollektivavtalets betydelse. Inte minst i vårt län kan vi se exempel på att företagare hamnar i lägen där man mer eller mindre måste gå ut med ett allmänt upprop i landet för att slippa ur en situation som kollektivavtalet och de fackliga regelverken har åstadkommit. Det krävs alltså förändringar. Vi kan ju läsa rubriker om att rekryteringsstöd tränger undan reguljärt arbete. Åtgärderna försvårar för människor att få riktiga jobb.
Fru talman! Jag är övertygad om att vi båda har besökt samma företag i vårt län. Inte på något av de företag som jag besökt i vårt län har man sagt att kollektivavtalet är ett bekymmer när det gäller att öka sysselsättningen och att skapa nya jobb. I stället tror jag att framför allt de mindre och medelstora företagen upplever att det är en styrka att de har ett kollektivavtal, att de har ramar på arbetsmarknaden att rätta sig efter. Jag kan inte förstå varför Moderaterna vill minska kollektivavtalets betydelse.
Fru talman! Ferritas är ett företag i Köping som Paavo Vallius närmare borde studera. Det är ett exempel på varför Moderaterna, således också jag, vill minska kollektivavtalets betydelse. Till saken hör väl också att de anställda vid nämnda företag de facto har visat på de möjligheter som finns att flytta beslut så att säga ned till arbetsplatsen genom att lämna de fackliga organisationerna och den tvångsförvaltning som uppenbarligen tycks finnas där.
Fru talman! Jag har väldigt stor respekt för Tomas Högströms åsikter om arbetslöshetens gissel. Utan att känna den ärade ledamoten från Västmanland kan jag säga att jag är säker på att han talade från hjärtat. Tomas Högström, problemet är att under tre korta år tredubblades arbetslösheten i vårt land. En tidigare ledamot av denna kammare och sedermera arbetsmarknadsminister, nämligen Anna-Greta Leijon, har lärt mig och många andra att det är livsfarligt att släppa upp arbetslösheten på det sätt som gjordes, för då tar det lång tid att få ned den. Jag kan inte Västmanlands län speciellt bra men jag kan mitt eget län - Älvsborgs län, som det tidigare hette. Numera tillhör vi ju Västra Götalands län. I Älvsborgs län gick arbetslösheten ned väldigt mycket under andra halvåret 1997. Det finns alltså glädjande tecken, så måla inte en viss potentat på väggen utan se i stället ljusningarna, Tomas Högström!
Fru talman! Vi politiker har väldigt lätt för att teckna in varje framgång som redovisas i ett statistiskt material. Kanske skulle jag först ha framfört ett tack till Arne Kjörnsberg för de fina orden om min person. Under tre korta år steg arbetslösheten, säger Arne Kjörnsberg. Ja. Men varför? Kjell-Olof Feldt har själv vittnat om att om ingenting gjordes i den socialdemokratiska politiken så hotade arbetslöshetens stålbad. Tidigare har vi sett en socialdemokratisk finansminister leta efter vändpunkten i svensk ekonomi. Den finansministern hette Allan Larsson. De varsel som lades var en förutsättning för den arbetslöshetsvåg som rullade under tre korta år. Ja. Men när skapades de situationer som ledde till att företagen gick omkull? Vad var det som orsakade bankkrisen, fastighetskrisen och kollapsen inom byggbranschen? Jo, en serie ofullständiga beslut från Socialdemokraterna. Det har både Allan Larsson och Kjell-Olof Feldt vittnat om.
Fru talman! Jag var med i slutet av 80-talet. Jag satt med i finansutskottets sessionssal och försökte driva 1989 igenom åstramningsåtgärder. Då ställde inte Tomas Högströms partivänner upp. Det var då vi talade om att strama åt den ekonomi som marknaden hade ställt till. Tomas Högström, lägg märke till att det var marknaden som orsakade både bankkrisen och fastighetskrisen! Det var fråga om ren spekulation och om klippare. Där försökte vi strama åt. Jag är ledsen, vi fick inte majoritet, vi var inte tillräckligt många. Det blev det som numera bara jag kallar det tillfälliga obligatoriska sparandet. Alla andra kallar det för tvångssparande.
Fru talman! Nu ser vi hur den socialdemokratiska historieskrivningen fungerar. I realiteten säger nu en f.d. finansminister vid namn Kjell-Olof Feldt en sak, Allan Larsson har i sitt handlande redovisat en sak. Vi har ytterligare en socialdemokratisk riksdagsledamot som gör våld på historien. Faktum var att hade ni lagt fram förslag om åtstramningar och sparande i statsbudgeten som hade överensstämt med och inneburit ett närmande till den moderata politiken under den tiden hade vi kanske tillsammans kunnat förhindra den här situationen. I och med att ni fortsatte att driva en klassisk socialdemokratisk politik omöjliggjorde ni för oss att hitta en lösning.

Fru talman! Den som är satt i skuld är inte fri. Det har vi ofta hört uttryckas från den här talarstolen. Jag delar till fullo denna uppfattning, och därför är jag glad över att tillhöra ett parti som aktivt och ansvarsfullt medverkat till den sanering av landets ekonomi som nu bl.a. resulterat i såväl halverad ränta som ökad handlingsfrihet. Men, fru talman, den som saknar arbete och den som i brist på arbete tvingas flytta är inte heller fri. Det är i dag alltför många som är ofria, som saknar arbeten och som tvingas lösa enkel biljett på de flyttlassbussar som nu rullar allt oftare. Ofriheten ökar, obalansen ökar. Det är, fru talman, inte för mycket att säga att det i dag pågår en dramatisk folkomflyttning i Sverige, till men för utflyttningsområdena och till men för koncentrationsområdena.

Detta är inte utveckling. Det är en återgång till 60 och 70-talens flyttlasspolitik, som måste brytas innan den får än mer förödande konsekvenser för hela landet. På samma sätt och med samma beslutsamhet som målen sattes upp beträffande den nödvändiga budgetsaneringen måste nu målen fastställas beträffande näringspolitiken, sysselsättningen och den regionala balansen. Alla de möjligheter för tillväxt i hela Sverige som i realiteten finns måste utvecklas och tas till vara. Styrmedel, konkreta åtgärder, en aktiv regionalpolitik och en helhetspolitik som synar varje förslag till åtgärd ur sysselsättnings och regional synpunkt måste till om livskraft, utveckling och regional rättvisa i hela landet skall kunna uppnås. Bland den arsenal av åtgärder och förändringar som måste till vill jag särskilt nämna några. Landsbygdens resurser måste bättre tas till vara. Detta förutsätter bl.a. likvärdiga post-, tele och datakommunikationer för hela landet, till enhetliga priser och rimliga distributionstider. Även i regeringsförklaringen erkänns att lantbruket är en framtidsnäring. Men lantbrukarna utanför de stora slätterna kan inte hur länge som helst konkurrera med utländska yrkesbröder på ojämlika villkor. Skattelättnader som leder till konkurrensneutralitet med framför allt Danmark och Finland måste till och är, som den Björkska utredningen visar, en framtidsinvestering i såväl tillväxt som regional utveckling. För en fortsatt levande landsbygd, oftast utan någon som helst tillgång till kollektivtrafik, är tillgång till bil en överlevnadsnödvändighet. Därför menar jag att ett särskilt landsbygdsavdrag bör införas som ett generellt reseavdrag. Ny och småföretagsamheten måste stimuleras med bl.a., som i Norge och Kanada, tidig utbildning, redan i grundskolan och gymnasium, i företagande och entreprenörskap med ökad samverkan mellan skola och näringsliv och med ökad lärlingsutbildning. I Värmland har exempelvis omkring 80 % av platserna i ett lärlingsprojekt resulterat i riktiga jobb. I min hemkommun Mönsterås pågår just nu ett framgångsrikt lärlingsprojekt i samverkan mellan arbetsgivare, LO-fack och arbetsförmedling. Ett stort antal företagare och lärlingar lovordar satsningen, som för lärlingen innebär en skräddarsydd utbildning och för företagaren en möjlighet att lära känna den person han förhoppningsvis kommer att anställa. Försöket med frikommuner visar att med okonventionella metoder och med ökat lokalt inflytande kan ungdomsarbetslösheten sänkas med, som i Södertälje, upp till 75 % eller med 63 %, som i Älvdalen. Det är erfarenheter som bör tas till vara och utvecklas. För ny och småföretagandet är det också en nödvändighet att fortsätta sänkningen av arbetsgivaravgifterna, öka tillgången till riskvilligt kapital och minska byråkratin med bl.a. lättare tillgång till F-skattsedel. En närmare analys av befolkningsstatistiken visar att de kommuner som har ett differentierat näringsliv och många småföretag klarar sig bättre än andra kommuner. Det gäller exempelvis Smålandskommuner som Gnosjö, Vaggeryd och Mönsterås. En politik som stimulerar företagare att starta, driva och utveckla sina företag tillhör de främsta åtgärderna för såväl ökad tillväxt, sysselsättning som regional balans. Centern kommer att fortsätta i denna riktning. Befolkningsstatistiken visar också att Centerns arbete för högskoleverksamhetens decentralisering och utveckling av de regionala högskolorna medför en mera gynnsam befolkningsutveckling och tillväxt. Det gäller bl.a. Kalmar, Jönköping och Växjö. Fortsatt satsning på de regionala högskolorna är därför enligt vår mening en nödvändighet och en mycket räntabel framtidssatsning, liksom en ökad kvalificerad yrkesutbildning. Fru talman! Vårt rika land med enorma resurser i jord, vatten och skog, energi, kommunikationer, utbildning, kompetens, företagsamhet och långvarig fred har inte råd att "utvecklas", eller kanske rättare invecklas, enbart till tre större överhettade storstadsområden med omkringliggande delar av landet som avfolkade ålderdomshem och turistbroschyrattraktioner. Centern kommer att fortsätta att arbeta för ett decentraliserat samhälle, i balans och med likvärdiga möjligheter. Vi menar att hela Sverige skall leva, och jag förutsätter att bl.a. vårens regionalpolitiska proposition kommer att verka i samma riktning - för regional balans, för ökad sysselsättning och därmed för ökad frihet. Det är hög tid, och det behövs samlade och kraftiga åtgärder.
Fru talman! Jag måste vända mig till Sivert Carlsson och säga: God morgon, det är dags att vakna nu. Det är bara att konstatera att Sivert Carlsson som god centerpartist har medverkat till en regeringspolitik som inneburit negativa konsekvenser för bl.a. boendet i glesbygd. Ta konsekvensen av bensinskattehöjningen och höjda energiavgifter. Vilka drabbar de? Jo, de boende. Nu förfasar sig Sivert Carlsson över att flyttlassen, 60-talets flyttlasspolitik åter tycks ha inträtt. Det är självklart, för det han har varit med om att besluta får han nu skörda konsekvenserna av.
Fru talman! Jag tänker inte exercera i vems skulden är. Vi har alla ett gemensamt ansvar sedan 1970 talet för utvecklingen. Det talas om bensinskattehöjningen och annat. Om jag inte minns fel höjdes bensinskatten med 1 kr 41 öre 1992. Det som har hänt nu är att vi har sanerat ekonomin, vi har balans i den, högskoleverksamheten är utlagd, småföretagsamheten har fått rejäla förbättringar, lärlingsutbildningen är införd. Det är tecken på och verktyg för att åstadkomma högre sysselsättning och en bättre regional balans.

Fru talman! Under den här debatten har praktiskt taget alla möjliga och omöjliga siffror redan nämnts. Därför skall jag inte tala om talen, utan i stället orda om orden, och då särskilt om ett ord jag ogillar, nämligen ordet s-y-s-s-e-l-s-ä-t-t-n-i-n-g. Jag stärks i min aversion av hur ordet i första hand definieras i Nationalencyklopedins ordbok. Där står: " aktivitet på fritiden". Ordet meningsfull är t.o.m. satt inom parentes. Jämför detta med hur ordet arbete definieras i Nordisk familjebok från 1904. Jag citerar: "mänsklig verksamhet i allmänhet, för så vitt det har till ändamål något annat eller åtminstone något mer än själva sysselsättningen". Jag tycker ändå att rubriken Sysselsättning är passande för en riksdagsdebatt i Sverige. Ordet är ju kongenialt med regeringens strävan för arbetsmarknaden. Numera tycks praktiskt taget alla bedömare som inte å tjänstens vägnar är ålagda att försvara regeringens politik anse att regeringen har gått från en arbetslinje till ett sysselsättningsfriseringslinje. I dessa yttersta av dagar har t.o.m. två företrädare för LO känt sig tvungna att fråga sig om regeringens politik är "ett kamouflage av den öppna arbetslösheten? Är möjligen dess främsta funktion social - verksamhet av terapikaraktär och ett kaffebord att samlas kring? - Tyvärr är det inte många som med någon säkerhet kan svara på detta längre." Det viktiga för regeringen tycks vara att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Medlet är att finna mer eller mindre verkningsfulla aktiviteter åt dem som saknar arbete. Och så blandar man till en osalig röra av byråkratiska akronymer och insmickrande eufemismer till AMU, ALU, API, OTA läggs ett "värdigt slut", några "avaktualiseringar", en "generationsväxling", litet "arbetsdelning" och så ett Fru talman! Här finns en avgörande skillnad i svensk politik, nämligen den mellan en socialdemokratisk sysselsättningspolitik och en liberal politik för att återupprätta arbetets värde och värdighet. Vad Sverige behöver är inte mer av sysselsättningterapi eller utmotning från arbetsmarknaden. Vi behöver mer arbete - arbete just i 1904 års bemärkelse: verksamhet som har något annat nyttigt ändamål än själva sysselsättningen. Det är genom arbete som vi skapar välstånd och välfärd. Därför skall arbetslösheten minskas genom att vi får fler arbetsgivare, inte genom att vi delar på jobben. Då alltfler lever allt längre och är allt friskare på gamla dar är det bra om de äldre människor som kan och vill arbeta, får möjlighet att göra det. Därför säger vi nej till generationsväxling. Vi skall återupprätta arbetets värde och värdighet genom att göra det mer lönsamt att arbeta, inte genom att göra det mer lönande att sluta arbeta. Sverige behöver skapa bättre förutsättningar för att länka samman utbud av och efterfrågan på arbete. Det gör vi inte genom arbetsmarknadsministrar, arbetsmarknadsdepartement, arbetsmarknadsutskott eller arbetsmarknadsverk. Det gör vi genom att skapa en fungerande marknad för arbete, anpassad till den moderna ekonomins förutsättningar. Fru talman! Sverige hade en gång en arbetarrörelse. Till skillnad från Fingal Olsson rör den inte längre på sig. Av arbetets rörelse har det blivit en sysselsättningens stiltje som har lagt sig över landet. För att återupprätta arbetets värde och värdighet behöver Sverige en liberalt präglad regering.
Fru talman! I motsats till Anders Johnson skall jag säga någonting positivt om min meddebattör. Jag instämmer i resonemanget om sysselsättning och arbete. Men jag vill peka på ett ord som ledamoten använde, och det var sysseslättningsfriseringslinje, dvs. kunskapslyftet. Låt mig ta upp ett exempel. Jag känner en ung man som är 32 år och småbarnsfar. Han hade tvåårig gymnasieskola bakom sig. Nu har han fått chansen att komplettera sin gymnasieutbildning, för han har kommit på att han vill bli lärare. Detta är inte sysselsättningsfriseringslinje. När jag ser den här grabben gå till skolan med sin portfölj med sina böcker och pennor i blir jag varm i hjärtat. Folkpartiledamoten kallar detta sysselsättningsfriseringslinje.
Fru talman! Om jag under min i tid i riksdagen i någon mån kan påverka språkbruket i svensk politik blir jag glad. Det kommer i så fall att överträffa mina förväntningar om vad man som riksdagsledamot i opposition kan åstadkomma. När det gäller sysselsättningsfriseringslinje kritiserar jag att nästan allt som regeringen gör har till syfte att frisera arbetslöshetssiffrorna. Däremot hävdar jag inte att allting som görs inom kunskapslyftet är fel. Sverige behöver satsa oerhört mycket mer på kompetensutbyggnad. Det kan göras genom kortsiktiga åtgärder, men det allra viktigaste är långsiktiga åtgärder: att göra det mer lönande att studera, att som politiker, som föräldrar och som arbetsgivare uppskatta kunskaper och bildning mera. Jag tror också att det behövs beredskapsinsatser. Och till sist, fru talman: Sverige återupprättar inte en bra nation genom AMU, ALU, API, OTA utan bara genom a-r-b-e-t-e.
Fru talman! Låt mig än gång säga att jag tycker att resonemanget om arbete och sysselsättning är bra. Jag menar faktiskt det. Låt mig ta ett andra exempel. Det handlar om en man som är strax under 50 år. Han var isolerare. Han har gått i skola i sju år. Nu har han börjat i kunskapslyftet. Han var en av de 226 000 svenskar och icke svenska medborgare som bor i Sverige som fick chansen. När han klarade sitt första matteprov och hade alla tal rätt, då firade han och hans fru på fredagskvällen. När han klarade sitt andra prov firade de också på en fredagskväll. Jag blir varm i hjärtat när människor får denna chans.
Fru talman! Jag är glad att jag på min första riktiga arbetsdag som riksdagsledamot kan vara så överens med Arne Kjörnsberg. Jag gläds också åt dessa exempel. Jag har ingenting emot att människor genom kunskapslyftet får en chans till förkovran. Vad jag dock hävdar är att det viktigaste är långsiktiga insatser för att återupprätta värdet av kunskap, kompetens och förkovran. Det handlar om läraryrkets ställning i samhället och om lönebildning och beskattning så att kunskap lönar sig. Jag tror att man från många olika håll och från olika partier har försummat betydelsen av kompetensutveckling, vilket har bidragit till att svenskt näringsliv i dag halkar efter många viktiga konkurrentländer. Kunskapslyftet har också en karaktär av statistikfrisering. Det var detta som jag kritiserade.

Fru talman! Jag vill ta upp två frågor med bäring på ökad sysselsättning, regional rättvisa, industriutveckling och i viss mån energi. Det gäller då frågan om industrispånen och om småföretagens sjuklöneansvar. I Sverige finns det i dag ca 13 fabriker som vidareförädlar den skogsråvara som utgör restprodukt vid sågverken. I första hand är det sågspån som är intressant. På 70-talet kunde industrin hämta sågspån vid sågverken till ett pris som motsvarar transportkostnaden. Beroende på att vi i Sverige har höjt skatterna på olja och kol har olika bioenergimaterial blivit mycket intressanta också för värmeverken och den snabbt växande pellets och brickettindustrin. Detta är naturligtvis en bra, riktig och nödvändig utveckling. Men tyvärr är det just sågspånen som är intressanta för värmeverken och pelletsfabrikerna. Konkurrensen om sågspånen har inneburit kraftigt höjda priser, vilket också leder till höjda priser på olika sorters träbaserade skivor. Skivindustrins konkurrenter i Finland, Polen och Tjeckien har mycket lägre spånpris. Det beror naturligtvis på en annorlunda beskattning på olja och kol. Konkurrensen är därför hård. Det var inte en dag för tidigt att problemet med skogsråvaran togs upp och att landshövding Björn Rosengren kunde lägga fram sin utredning. Rosengren kom till den slutsatsen att den effektivaste åtgärden för att se till att industrin klarar sin försörjning av råvara är att lägga en skatt just på sågspånen. Detta skulle få till följd att skivindustrin kunde vidareförädla sågspån till olika slags träskivor, medan värmeverk och pelletsindustri i högre grad skulle söka sig till andra icke beskattade biomaterial som sågverksflis, grönflis, bark och kutterspån. En särskild skatt på sågspån är en annan åtgärd som klarar industrins råvara. Det skulle öppna för nyinvesteringar i skivindustrin och därmed rädda viktiga arbetstillfällen på glesbygdsorter som Storuman, Edsbyn, Svaneholm, Hultsfred m.fl. orter. Att slå vakt om vidareförädling av vedråvaran är också att slå vakt om sysselsättningen. De partier som likt strutsen gömmer huvudet i sanden bär ett stort ansvar. Säger man nej till utredningsförslaget bör man lägga fram andra alternativ. I partiledarrundan tidigt här i dag var Carl Bildt road av det här förslaget. Med all respekt för Carl Bildts kunskaper i många frågor vill jag nog ändå påstå att sågspån knappast är hans starka sida. En annan viktig fråga för sysselsättningen är småföretagens ansvar för de första 14 dagarna av sjuskrivningsperioden. Det är minst sagt märkligt att detta problem inte åtgärdas. Vi vet alla hur negativt denna ordning påverkar småföretagens intresse för nyanställningar. Det var ett steg i rätt riktning att minska sjuklöneperioden från 28 till 14 dagar. Men även 14 dagar utgör ett problem i de små företagen. Kontrollen av arbetssökande försvårar för människor med mindre krämpor att få arbete. Småföretagen drar sig för att nyanställa, då varje nyanställning utgör en liten risk. En vanlig korpfotbollsmatch kan få svåra ekonomiska konsekvenser. När jag träffar småföretagare får jag alltid höra att det är denna fråga som utgör det största problemet när det gäller att nyanställa. Lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsregler brukar sällan komma upp till diskussion. Därför föreslår Vänsterpartiet att företag med mindre än tio anställda skall undantas från arbetsgivarinträde vid sjukdom. En sådan reform är sannolikt självfinansierad beroende på att den skulle leda till en märkbar ökning av anställningar i just de mindre företagen. Menar regeringen och de borgerliga partierna efter dagens och även morgondagens diskussion allvar med sin sysselsättningspolitik, borde det ju vara lätt att komma till skott just i den här frågan. Det skulle också bevisa att vi, när vi talar om olika sysselsättningsfrågor och tar upp detta som det största problemet, verkligen är beredda att vidta åtgärder i stället för att hela tiden försöka slå varandra i huvudet med vem som är sämst på att klara sysselsättningen. I och med att vi inte klarar den här lilla åtgärden, som alla vet är av så fundamental vikt, kanske inte alla viktiga utspel kan tas på allvar.

Fru talman! Jag tänker ta upp en grupp som inte har debatterats i dag och som tyvärr har den högsta arbetslösheten, nämligen våra invandrare. Både de nya och de äldre invandrarna har högre arbetslöshet än vad andra grupper i samhället har. Sverige har förändrats. Det svenska samhället präglas i dag av en mångfald kulturer, religioner och livserfarenheter. Mer än 900 000 personer är födda utanför Sveriges gränser. Ytterligare över 700 000 har åtminstone genom den ena av sina föräldrar en språklig och kulturell kontakt med ett annat land. Till den kulturella och etniska mångfalden bidrar också de nationella minoriteter som av hävd har funnits i Sverige. Denna mångfald är en oerhörd resurs, en rikedom för hela samhället, om vi på rätt sätt vågar ta den till vara. Den etniska mångfalden kan tillföra samhället något nytt - en dynamisk skaparkraft som vi behöver speciellt i dessa tider av stora förändringar inom arbetsmarknaden. Vi måste lära oss att behandla dessa ca 1,5 miljoner människor som självständiga samhällsmedborgare och individer och ge dem reella möjligheter att vara med i samhällsutvecklingen - allt i enlighet med det integrationspolitiska beslutet som fattades i riksdagen i början av december förra året. En viktig grupp i detta sammanhang, en grupp som tyvärr glömts bort i den integrationspolitiska debatten, är de gamla arbetskraftsinvandrarna som kom till Sverige på 1960 och 1970-talen - en tidpunkt då den svenska industrin behövde arbetskraft. T.ex. Västmanland, ett landskap som jag själv företräder, tog vid denna tidpunkt emot ett stort antal arbetskraftsinvandrare, bland dessa många finländare. Som resultat av den kraftiga strukturomvandlingen har arbetslösheten hos de "gamla" arbetskraftsinvandrarna ökat markant. Eftersom en majoritet av dessa redan vid sin ankomst hade en kortare yrkesutbildning eller ingen utbildning alls bakom sig och saknade kunskaper i svenska, har de stora svårigheter att komma tillbaka till arbetslivet. För att de äldre arbetskraftsinvandrarna skall kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden behövs det därför särskilda åtgärder. Kunskapslyftet, som infördes förra året, är en viktig åtgärd som syftar till att höja befolkningens utbildningsnivå. På så sätt är satsningen ett viktigt steg i rätt riktning. Tyvärr ser det dock ut som om kunskapslyftet inte når de grupper i samhället som har den lägsta utbildningsnivån och den minsta studiebenägenheten, dvs. att de har den längsta vägen till kunskapsinhämtande. En ökad satsning på folkbildningen vid genomförandet av kunskapslyftet skulle kunna ha lett till att flera av dessa gamla invandrare, som inte är gamla till åldern, hade kunnat delta i studier och kunnat skaffa sig bättre förutsättningar för ett återinträde på arbetsmarknaden. För att kunna tillgodogöra sig studier på t.ex. gymnasienivå behöver många först ha tillgång till någon form av förberedande kurser i form av preparandutbildningar, vilka med fördel skulle kunna anordnas av studieförbunden eller folkhögskolorna. Genom insatser via folkbildningen skulle också rekryteringen av dem som är i störst behov av utbildning kunna underlättas och effektiviseras. Ett eget arbete är den absolut viktigaste förutsättningen för en invandrare att bli delaktig i samhället och för att fullt ut ta ansvar för sitt eget liv. Därför bör arbetsmarknadspolitiska åtgärder och invandrarnas självförsörjning stå i centrum vid förverkligandet av de nya integrationspolitiska målen. För de nya invandrargrupperna handlar det om inträdesbiljetten till det svenska samhället. För de äldre arbetskraftsinvandrarna handlar det om att bibehålla den stolthet och den identitet som ett långvarigt arbete, ofta inom den tunga basindustrin, har gett dessa människor. Utslagningen från arbetsmarknaden slår därför hårt mot denna grupp lojala trotjänare. Tyvärr är utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden i dag negativ för alla grupper av invandrare. Många osynliga spärrar och en dold diskriminering hindrar effektivt invandrare att få anställning - detta trots att en stor del av de nya svenskarna har en bättre utbildningsnivå eller längre arbetslivserfarenhet än svenskarna.

Fru talman! Efter andra världskriget insåg de flesta hur farligt det är med arbetslöshet. De liberala ekonomiska teorierna och kapitalets frihet hade lett till depressionen under 30-talet. I Tyskland fick nazismen grogrund ur folkmassornas förödmjukelse och desperation. De stora statliga beställningarna till vapenindustrierna vid världskriget avskaffade arbetslösheten. Vi borde vara mogna nu att finna bättre sätt att göra detta än genom krig. Roosevelt skapade New Deal i USA. Enligt ekonomen J K Galbraith inspirerades han av Sveriges praktiska utformning av Keynes teorier. Sverige blev världsberömt för sin blandekonomi; Sweden - the Middle Way. Vi var ett välfärdssamhälle som blev världens rikaste land. Löneskillnaderna var förhållandevis små, och arbete åt alla var grunden. När näringslivet rationaliserade gick människor till arbete i den offentliga sektorn. Kvinnorna fick ekonomisk självständighet, och Sverige blev världens mest jämlika land. Lön utgick för vård och omsorgsarbete i den offentliga sektorn - som räknas in i BNP precis lika väl som den privata sektorn. Det vanliga överallt i världen utom i Norden är att omsorgsarbetet utförs gratis av kvinnor som blir försörjda av sina män. Sverige höll länge stånd mot nyliberalismen. På 70-talet återinförde EU - då EG - en liberal ekonomisk politik som ser kapitalets frihet och krympning av den offentliga sektorn som den enda vägen. Sverige gick inte med i EG. Vi behöll vår frihet. Under de centerledda regeringarna drev vi en egen ekonomisk politik. Med den klarade vi en jättestor omställning av näringslivet utan långtidsarbetslöshet. Sverige skakades på 70-talet av en s.k. asymmetrisk makroekonomisk chock, alltså något som drabbar ett land hårdare än andra. Oljepriset mångdubblades, och vi var till 80 % beroende av importerad olja. Det innebar att Norge och Storbritannien skar guld med täljknivar. För Sverige blev det dock dyrt. Vår varvsindustri, som var världens största efter Japans, såg marknaden för supertankrar försvinna över en natt. Detta drabbade också stålindustrin. Centerns industriminister Nils G Åsling räddade malmmetallurgin i Luleå med statligt kapital. Domnarvet klarade han med en stor statlig satsning på tunnplåt. Varvens anställda avskedades inte, utan de fick lön och hjälp genom företagen att finna nya jobb - men med statliga medel. Statsskulden växte enormt, till ungefär till samma storlek som nu. Vi hade också utlandslån. Vi lånade tillbaka en del av de pengar som vi hade betalat för oljan. Men man skulle inte ha drömt om att dra ned på den offentliga sektorn för det. Centerpartiet arbetade för fria resurser till kommunerna, mindre antal elever per lärare och god vård och omsorg genom den offentliga sektorn, genom energihushållning och god miljö. Statsskulden amorterades ned i början av 80 talet utan besvär eller neddragningar av den offentliga sektorn. De Centerledda regeringarna behöll alltså Sveriges blandekonomiska politik och klarade krisen. I mitten av 80-talet började vi anpassa oss till EU. Det är inte konstigt att vi då också har fått samma problem som EU. Staten har fått ont om pengar. Marknaden står för kapitalet. Sverige har nu en normaleuropeisk långtidsarbetslöshet. Det är en farlig situation. EU behåller nyliberalismen och söker lösa arbetslöshetskrisen med åtstramningar. Folk protesterar i många länder. En renodlad ekonomisk liberalism har aldrig skapat goda samhällen. Varför i hela världen skulle Sverige byta ut ett väl fungerande system mot ett sämre? Men vi är medlemmar i EU. Vi är skyldiga att lyda EU:s bestämmelser. Vi hindras av artiklar i EU:s grundlag, Romtraktaten, att utforma en ekonomisk politik som skulle lösa arbetslöshetskrisen. byråkraterna både makt och skyldighet att skapa en federation av EU, alltså ett enda land som styrs från Bryssel och som tvingar med sig alla andra länder i denna destruktiva ekonomiska modell. Varje gång EU har en regeringskonferens, som den i Maastricht och nu senast i Amsterdam, driver byråkraterna fram ändringar i Romfördraget mot "en allt fastare sammanslutning av de europeiska folken" - dvs. mot alltmer överstatlighet. Sverige bör självfallet arbeta för att ändra Romfördraget bort från federation. Till nästa regeringskonferens bör den svenska regeringen utarbeta konkreta förslag till grundlagsändring i EU. Byråkraterna skall få andra instruktioner. De skall systematiskt rensa undan alla onödiga förordningar och bestämmelser och återge medlemsstaterna friheten så länge detta inte skadar andra. Därmed skulle Sverige åter kunna bli fritt att gestalta en ekonomisk politik för full sysselsättning, för arbete åt alla. En del av landets kapital kan frigöras från spekulation till investeringar i kretsloppsteknik. Det ger jobb i hela landet. I Orsa har vi börjat. En gammal plattfabrik gör nu pelletar. Vi installerar pelletkaminer för att ersätta elvärmen. De kemiska massafabrikerna skulle, som i Mönsterås, kunna utnyttja hela sin potential för att producera el av spill. Det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Falun skulle kunna få efterföljare i alla kommuner. Tillsammans med t.ex. ett stort vindkraftsprogram skulle vi därmed kunna få all el vi behöver för att ersätta den del av kärnkraften som behöver ersättas. Ett fritt Sverige kan också visa att en stor offentlig sektor är möjlig och önskvärd. För att finansiera den offentliga sektorn behövs ekonomiskt nytänkande. Det behövs en social innovation, en modern utveckling av Keynes teorier. Den offentliga sektorn måste rimligen kunna finansieras utan att det blir okontrollerbar inflation och utan skattehöjningar. Varför skall man dra undan köpkraft när företagen vill sälja varor i överflöd? Varför skall spekulanterna ha rätt att lägga beslag på kapitalet? Sverige, fru talman, har visat vägen förut - faktiskt! EU klarar uppenbarligen inte problemen. Låt oss sluta tvivla på vår egen förmåga!

Fru talman! Ingen uppgift i svensk politik de närmaste åren är viktigare än att avvärja hotet om en hög och bestående arbetslöshet. Socialdemokraterna verkar dock ha glömt för länge sedan vad man gav sken av i valrörelsen: ett Folkhemssverige med arbete åt alla. I själva verket har arbetslösheten inte minskat ett enda dugg sedan socialdemokraterna tog makten. Den har tvärtom ökat. I SCB:s arbetskraftsundersökningar jämför man det sista kvartalet under de borgerliga åren med de senaste siffrorna, dvs. för det fjärde kvartalet 1997. Då visar det sig att sysselsättningen i själva verket har minskat i alla län utom Stockholm och Göteborg sedan valet 1994. Hör här: Östergötland minus 14 000, Värmland minus 6 000, Gävleborg minus 12 000 och Norrbotten minus 11 000 - för att då inte tala om Skåne med minus 16 000 trots broarbete! Totalt ger detta ett minus på över 80 000. Det handlar om 80 000 människor som lovades jobb och tryggad försörjning, 80 000 svikna väljare, 80 000 brutna löften. Ser man på Västsverige totalt inklusive Halland, så är förändringen också där negativ. Tusentals människor står i dag utan jobb och möjlighet att försörja sig själva. Göran Persson brukar säga att den som är satt i skuld inte är fri. Det må så vara. Men den som är arbetslös är heller inte fri, Göran Persson! Man får ju nästan ha en släng av galghumor för att kunna uppskatta titeln på det möte som regeringen inbjöd till inför toppmötet i Luxemburg i slutet av förra året. Rubriken var: Nu sätter vi Europa i arbete! Inte sedan vikingarnas tid har väl europeerna haft anledning att frukta nordmännen så mycket som nu. Man får faktiskt gå tillbaka så långt som till Olof Palmes regering i början av 70-talet för att hitta så låga sysselsättningssiffror som i dag. En annan smolk i bägaren är också att regeringen envisas med att tala om den öppna arbetslösheten som det viktigaste målet när det gäller att förändra. Problemet är att den öppna arbetslösheten egentligen inte är ett bra mått på hur många människor som är utan arbete. Tusentals och åter tusentals människor är bortdribblade i åtgärdsstatistik eller bokstavssysselsättning. Hör här: ALU, API, AMU, OTA, OSA m.m. Vad människor vill ha och behöver stavas så här: j-o-b-b. De vill ha jobb - När så få människor som i dag har en lön att leva på, fungerar inte heller den svenska välfärden. Välfärden i Sverige förutsätter en stabil skattebas. Med en stor arbetslöshet gröps skattebasen självklart ur. Pengarna går åt till a-kassa och socialbidrag när de bättre skulle behövas för vården, omsorgen och skolan. Gamla människor kan inte längre lita på att vården fungerar. Anhöriga kan inte lita på att de gamla får en värdig omvårdnad på ålderns höst. Barnen får inga skolböcker. Klasserna är stora. Lärarna är få och underbetalda. Mobbningen och utslagningen ökar. Många - alltför många - lämnar den svenska skolan med underkända kunskaper. Detta är ett gigantiskt misslyckande. I en enkät i Dagens Industri i slutet av förra året fick över 1 000 läsare rangordna 131 konkreta förslag. De fem åtgärder som ansågs mest angelägna var dessa: Innan nya lagar och regler föreslås måste deras verkan prövas på små och medelstora företag. Gör ett bokförings och deklarationspaket så att företagare kan klara av att bokföra och deklarera själva. Alla fem förslagen finns i Folkpartiets program Folkpartiet lagt fram i riksdagen, tillsammans med ett batteri av andra åtgärder. Alla fem förslagen har avvisats av riksdagens röda majoritet. Vår politik grundar sig på tron att varje människa har kapacitet att utvecklas och att skapa. Det måste därför finnas ett klimat i samhället som uppmuntrar och tar till vara de idéer som föds. Nya idéer kan aldrig kommenderas, administreras eller regleras fram. Däremot kan en politik som ger människor chansen att växa och fritt söka lösningar skapa ett klimat där nya idéer blomstrar. En politik för tillväxt måste därför vara en politik som sätter människan i centrum. Att skapa en entreprenörskultur där många tänker tankar är därför av största vikt. De problem som Sverige nu ställs inför i ett kritiskt ekonomiskt läge måste således få liberala svar. Fru talman! Den liberala visionen om tron på individen i ett skapande samhälle går stick i stäv med de socialdemokratiska dogmerna och statistikpolitiken. Men att inte våga pröva nya banor, att krampaktigt hålla fast vid gamla lösningar, är det enda säkra sättet att misslyckas. För att illustrera detta vill jag till sist låna några strofer ur vår nationalskald Esaias Tegnérs dikter. Denna framfördes för övrigt av den framstående svenske finansministern friherre Johan August Gripenstedt vid kampen om ståndsriksdagens upplösning. Evigt kan ej bli det gamla, ej kan vanans nötta läxa evigt repas upp igen. Vad förmultnat är skall ramla, och det nya, friska växa upp utur förstörelsen.

Fru talman! Först vill jag hälsa Eva Flyborg välkommen tillbaka till riksdagen. Hon har varit föräldraledig, efter vad jag har förstått. Sedan blir jag kanske litet fränare. Hur är det nu, Eva Flyborg? Är det 64 000 brutna löften, som den presumtive statsministerkandidaten Carl Bildt talar om? Om det skulle gå så skulle väl Eva Flyborg vara regeringsunderlag för den regeringen. Eller är det 80 000, som Eva Flyborg talar om? Det här är bara ett exempel på hur ni öser siffror omkring er utan att tänka särskilt mycket. Det är ert sätt att slippa tala om de jättelika problem som ni faktiskt åstadkom.
Fru talman! Jag tackar för välkomsthälsningen. Om det är 64 000, som Carl Bildt sade, eller om det är 82 000, som SCB:s arbetskraftsundersökningar anger, vet jag inte. Det spelar väl egentligen ingen roll. Huvudsaken är att det är minus när det borde vara väldigt mycket plus. Det är väl egentligen det som är den stora frågan: Varför är det minus? Varför är det inte plus, som alla dessa väljare trodde på och som socialdemokraterna sade före valet 1994? De skulle ordna jobben, men var är jobben? De är i alla fall färre. Det är i alla fall minus. Om det är 64 000 eller 82 000 spelar väl egentligen ingen roll. Svara på det i stället.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva säga det, Eva Flyborg, men det där var inte sant. Vi sade inte att vi skulle ordna jobb på nolltid eller på en kafferast. Vi insåg hur stora problemen var när arbetslösheten hade tredubblats på tre korta år, samtidigt som statsskulden hade fördubblats och budgetunderskottet fyrdubblats. Vi var tvungna att göra någonting åt det. Jag hade själv en debatt med dåvarande skatteminister Bo Lundgren på Stora torget hemma i Borås, ett offentligt möte med massor av folk. De vet att jag sade: Det kommer att ta lång tid. Vi måste klara av båda sakerna. Men vi lovar inte att göra det här så där jätteenkelt. Det var vårt budskap till väljarna.
Fru talman! Jag har nu nästan hela dagen hört hur socialdemokraterna skyller ifrån sig. Så här var det: Det var en ekonomi i fritt fall när den borgerliga regeringen tog över vid det förra regeringsskiftet. Det är klart att det var ett stort saneringsarbete - självklart. Men när de borgerliga lämnade över makten tillkom det ett antal tusen jobb i veckan. När vi fick makten var det ett antal tusen jobb i veckan som försvann. Det hjälper heller inte vad Arne Kjörnsberg säger på torget i Borås. Det är vad administratörerna Carlsson och Persson sade till väljarna i valrörelsen som gäller, inte vad som sades på torget i Borås. Det försvann jobb när de borgerliga tog över, och det fanns jobb samt skapades ett antal tusen jobb i veckan när vi lämnade över. Det är sanningen.
Fru talman! Eva Flyborg tog upp en del frågor ur ett västsvenskt perspektiv. Så återkom hon till att en rad åtgärder som vi har gjort på utbildningens område bara är tricksande med statistik. Jag skulle vilja fråga henne: I vårt nu gemensamma län, Västra Götaland, har de tre små högskolorna fått vardera drygt 1 000 nya platser. Är det för att främja utvecklingen i vårt nya län, eller är det för att tricksa med statistik? En annan sak jag inte förstår är när Eva Flyborg tar som exempel att man skulle få sparka två personer i varje företag utan förhandlingar när man skall göra nedskärningar. Den förändringen av arbetsrätten vill Eva Flyborg ha. Hur skulle det skapa mer jobb i vårt län eller i vårt land om man får sparka två personer utan förhandlingar?
Fru talman! Det är klart att det också finns åtgärder som den socialdemokratiska regeringen gör som inte är dåliga. Allt är faktiskt inte helt dåligt. Men vår uppgift är att påpeka det som inte är bra och det som måste bli ännu bättre. Vi är inne i en ny tid. Svenska företag, svensk industri och svenskt näringsliv måste förnya sig. Vi konkurrerar på världsmarknaden med alla andra länder som har en liknande situation som vi. Ta t.ex. IT. Om ett företag inom kunskapsbranschen inte har tillräckligt bra utbildad och kompetent personal och inte kan vidareutveckla den personalen måste man kunna ta till sig ny kompetens genom ny personal för att inte gå under. Om man däremot kan ta till sig den nya kompetensen på ett bra sätt - två stycken är faktiskt inte speciellt många - kan man kanske överleva och kanske t.o.m. nyanställa människor i stället. Man skapar alltså jobb i stället för att kanske hela företaget måste läggas ned. Det är därför vi vill att man skall undanta två personer vid turordningsreglerna för små företag.
Fru talman! Då var det alltså så att de drygt 1 000 platserna till vardera Borås, Skövde och Trollhättan bidrar till att stärka utvecklingen. Jag fick inte något annat svar. Eva Flyborg hade inte heller något svar på frågan hur rätten att sparka två anställda utan förhandlingar skulle ge fler jobb. Jag fick inget som helst svar på den frågan, och det tackar jag för, fru talman.
Fru talman! Jag tror inte att jag kan vara så mycket tydligare än jag var. Företagen måste kunna ta till sig ny kompetens, t.ex. unga, välutbildade människor inom nya kompetensområden. Det tycker jag var ett fullödigt svar på den frågan. Jag förstår inte riktigt varför Ingvar Johnsson frågar som han gör. Det ger ju sig självt: Man måste kunna ta till sig ny kompetens om man inte kan vidareutveckla den egna personalen. Det kan vara svåra områden, t.ex. IT och annat där man inte bara kan gå en kurs, och då måste man kunna ta till sig ny kompetens på det här sättet.

Fru talman! Vi hoppar mellan ämnena i dag, och det är väl litet det som är tanken. Jag tänker prata om sysselsättning och miljö. Jag vill dock börja med att ställa en fråga, nämligen: Varför är vi här? Varför är vi politiker i Sveriges riksdag? Jo, det är bl.a., kanske huvudsakligen, därför att vi är de som skall ta det nationella ansvaret för våra gemensamma resurser. Vi är de som skall se helheten och utifrån det besluta hur vi skall fördela resurser. Vi har olika typer av rikedom i vårt land. Det mäts ofta i olika ekonomiska termer. Ofta glömmer man därmed också bort att människor är en resurs, en tillgång. En klok kvinna som är nybliven ordförande i Venstre, har sagt att hon tycker att alla människor skall börja sin dag med att titta sig själva i spegeln, säga "Jag är en del av BNP" och vara stolt över det. Tyvärr tror jag inte att det är så många människor som gör det. Jag tror att det är väldigt få människor som vaknar upp och känner att de är en del av Sverige, en del av kraften, en del av det nya, en del av Sveriges resurser. Med andra ord tycker jag att vi både missbrukar och ofta misshandlar människor i dag. Det finns andra nationella resurser som missbrukas i dag. Jag tycker att miljön är en av dem. Trots de stora kunskaper och den stora medvetenhet som finns bland de allra flesta i Sverige görs det tyvärr väldigt litet för miljön egentligen. Det nationella ansvar som vi måste ta handlar om att sammanföra de här två områdena. Miljön kommer förr eller senare att sätta gränser för oss människor om vi inte lär oss att arbeta och leva med miljön, utan fortsätter att tro att vi skall motarbeta miljö och natur. Jag tycker att det är idioti att betala ut så stora summor som vi gör i dag samhällsekonomiskt till passiv arbetslöshet, när vi vet att väldigt stora behov inom såväl sjukvård som miljöområdet, som är det som jag pratar om nu, kan tillgodoses med hjälp av samma pengar. Fru talman! Jag vill veta varför. Varför kan inte vi som är nationellt ansvariga för detta se till att skapa en nationell politik där sysselsättning och miljö går hand i hand. Jag undrar vad det är som stoppar oss. Är det modet får vi väl ta varandra i hand och göra det tillsammans, stötta varandra. Är det någonting annat vill jag att vi pratar om det. Jag vill ha ett svar. Det finns många partier som pratar fint om miljöfrågor. Jag skulle vilja säga att alla partier gör det. Men dubbelmoralen är ganska stor. Jag skulle vilja nämna två saker. Jag skulle vilja nämna moderaterna. Moderaterna går på avvecklingen av kärnkraften och argumenterar mycket hårt kring den, samtidigt som de över huvud taget inte är beredda att någonsin röra bilismen. I Sverige i dag står bilarna för 36 % av det totala bidraget till växthuseffekten. Trafiksektorn är den enda sektor där koldioxidutsläppen ökar i dag. Alla andra sektorer minskar. Trots det är det inte det moderaterna pratar om, utan de tycker att det är förfärligt att vi skall avveckla kärnkraften. Socialdemokraterna har tyvärr också en dubbelmoral i miljöfrågorna. Det sägs många fina ord. Många saker görs också, men det finns ett problem. Det är trafikfrågorna igen. Anledningen till att jag tar upp trafikfrågorna är att de är så fruktansvärt centrala i alla våra miljöproblem i dag. Naturvårdsverket har plockat fram 13 miljöhot. Vad jag förstår är trafiken delansvarig i tolv av de här miljöhoten. I nio är trafiken huvudansvarig. Därför tycker jag att den socialdemokratiska trafikpolitiken ger ett sken av dubbelmoral. Vi pratar Öresundsbron, vi pratar förmånsbilar, vi pratar skattesystem och storstadspaket. En viktig aktuell fråga är det samarbete som vi tidigare, för någon vecka sedan, hade i Stockholms stad vad gäller den kommunala ledningen. Socialdemokraterna har styrt tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet. Det samarbetet klarade Socialdemokraterna inte av. Den fällande faktorn var Södra länken, en trafikfråga igen, en fråga där Socialdemokraterna på nytt backar. Jag undrar nu, ni socialdemokrater som finns här i kammaren, har ni någon kommentar till att det samarbetsprojektet, styrningen av Stockholms stad, har fallit och kanske någon kommentar till att det var just en trafikfråga som gjorde att socialdemokraterna, som jag ser det, tyvärr inte orkade längre. Jag skall avsluta ungefär där jag började, nämligen med att ställa frågan, som man kanske skall gå hem och sova litet på: Anser vi själva att vi tar det nationella ansvaret för våra gemensamma resurser, människor och natur?
Fru talman! Jag är inte säker på att vi gör det fullt ut. Men jag är nästan säker på att vi alla verkligen försöker att göra det. Vi har några exempel där Hanna Zetterbergs parti och mitt parti har samarbetat. Jag tänker på miljöbalken och följdlagstiftningen till den. Det tycker jag var bra. Låt oss fortsätta! Hanna Zetterberg frågade varför det tar så lång tid. Jo, det är för att det är så svårt. Ta det här med trafiken. Vi kan lagstifta hur mycket vi vill, men om inte människorna någonstans där inne känner att de måste ta ansvaret hjälper det inte. Låt oss hjälpas åt med det. Jag kan gå till mig själv. Jag måste ta ett större ansvar för att använda vår bil mindre. Låt oss hjälpas åt med det så som vi har börjat. Vi har stora uppgifter inom ramen för det nationella ansvaret framför oss.
Fru talman! Det här inlägget gör mig litet positiv faktiskt. Det är nästan första gången jag hör någonting så positivt som ändå bottnar i diskussionen om trafikfrågor. Det tycker jag är bra. Det är en bra början. Jag håller med om att det är mycket bra som har gjorts. Miljöbalken, avvecklingen av kärnkraften, det är jättebra, de ekologiska fonder som finns osv. Men i trafikfrågorna upplever jag fortfarande att socialdemokraterna är litet av det betongparti som de ibland anklagas för att vara. Jag skulle vilja att ni bryter det. Bevisa motsatsen!
Fru talman! Som Hanna Zetterberg vet är det inte min huvuduppgift, inte ens min andrahandsuppgift, att syssla med trafikfrågor här i riksdagen. Men Hanna Zetterbergs partivän, Johan Lönnroth, som sitter några platser längre fram, kan nog tala om att vi i de frågor som vi gemensamt har att hantera ibland har haft ganska bra samarbete. Jag tycker faktiskt att vi skall ha ett öppet sinne mot varandra. Hanna Zetterberg kan börja med att hjälpa mig med att stödja våra tankar om det vi kallar Götalandsbanan, en snabb, bra kollektiv förbindelse Göteborg-Borås-Jönköping Stockholm. Välkommen i den kampen!
Fru talman! Jag vet inte om vi skall utveckla den här debatten. Jag vet att trafikfrågorna inte är Arne Kjörnsbergs specialitet. Men frågan om det nationella ansvaret kvarstår fortfarande. Det är faktiskt en fråga till som kvarstår. Det är samarbetet i Stockholms stad, som jag fortfarande skulle vilja ha en kommentar till. Ni får gärna sova på saken och återkomma om ni inte just i dag kan svara på den frågan. Men det är en viktig fråga. Jag tycker också att det är ett bevis på att det är socialdemokraterna som inte vill samarbeta. Det tycker jag är väldigt tråkigt, framför allt när det faller på en trafikfråga, som det har gjort i det här fallet.

Fru talman! I dagens debatt om sysselsättningsfrågor vill jag belysa glesbygdens arbetsmarknad i allmänhet och kvinnors situation i synnerhet. För de människor som valt att bo i landets mest glesbefolkade delar ser arbetsmarknaden litet annorlunda ut jämfört med de mer tätbefolkade delarna av landet. Ofta finns arbeten, speciellt för kvinnorna, i den offentliga sektorn i glesbygden. De privata företagen är vanligtvis små med få anställda. Ett arbete inom pendlingsavstånd är ofta en omöjlighet, då avstånden är långa och kollektivtrafiken många gånger innebär två tre bussar i veckan. Ett alternativ för många är att satsa på säsongsarbete inom t.ex. turismen. Förutsättningarna för att försörja sig under resten av året måste också fungera bra. Det kan ske genom t.ex. utbildning, andra typer av arbeten eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men för att kunna behålla arbetsmarknaden för framför allt kvinnorna i glesbygden behöver vi ett skatteutjämningssystem som inte utarmar glesbygdskommunerna, utan ger dem möjlighet att bedriva en bra arbetsmarknadspolitik. Det är viktigt att ta hänsyn till de skilda förutsättningar som finns mellan glesbygd och storstad. Arbetsmarknaden och sysselsättningen ser som jag har sagt tidigare väldigt olika ut. Därför vore det lämpligt att se över skatteutjämningen ur ett sysselsättningsperspektiv för att få en större rättvisa. Det är viktigt att alla människor i Sverige har bra förutsättningar, oavsett om de bor i storstad eller i glesbygd. Glesbygd är inte bara små byar norr om Dalälven. Glesbygden finns i hela vårt land, i Stockholms skärgård, i Småland och på Gotland. Fru talman! Det finns också ett annat stort problem som berör arbetsmarknaden i bl.a. mitt län, Dalarnas län. Det är den stora utflyttningen som sker från många län i Sverige. I Dalarna har under 1997 befolkningen minskat med 2 981 personer. 1 867 av dessa var en kraftig nettoutflyttning mot Mälardalen av främst ungdomar. Det innebär stora förluster i skatteintäkter för kommunerna. Det får till följd att neddragningar sker inom kommunernas verksamheter och många människor förlorar sina arbeten. En annan följd av den massiva utflyttningen är överskottet på bostäder. I stället för att bygga nytt får vi i Dalarna riva bostäder. Bland våra byggnadsarbetare finns en arbetslöshet på nästan 40 %. Fortsätter utflyttningen kommer det inte att skapas behov av nya bostäder, och byggjobben kommer att lysa med sin frånvaro. Fru talman! Det finns trots allt ett ljus i mörkret. Det är regeringens beslut om fördelningen av de regionalpolitiska anslagen. Dalarnas län får 85 miljoner kronor, varav 16 miljoner är pengar som bemyndigar länsstyrelsen att under 1998 fatta beslut om nya sysselsättningsbidrag. Det är också glädjande att självstyrelseorgan har utsett som fram till 2002 skall ansvara för största delen av de regionalpolitiska verksamheterna. Det är ett steg i helt rätt riktning för att öka sysselsättningen. De kommuner som har deltagit i den tidigare försöksverksamheten har visat att de har lyckats, dvs. att kommunerna och regionerna själva bäst känner sin arbetsmarknad och vet vilka åtgärder som behöver vidtas. Jag hoppas att en positiv utveckling av dessa försök leder till att alla län och regioner så småningom får förtroendet att ansvara för den regionalpolitiska och delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Fru talman! Den offentliga sektorn är en viktig del av kvinnornas arbetsmarknad i glesbygden. Det är därför viktigt att vi värnar den. I glesbygden kan det knappast finnas utrymme för en moderat arbetsmarknadspolitik. Det är just i glesbygden man kommer att finna de kvinnor och män som inte har fått något jobb efter 300 dagars a-kassa - de människor som trots Moderaterans arroganta övertygelse inte fått ett jobb efter 300 dagar. Är det meningen att vi skall leva på frisk luft och vacker natur? Om hela landet skall leva, och om vi som har valt att bo i de mer glest befolkade delarna av Sverige skall kunna fortsätta att göra det, behövs en bra arbetsmarknads och regionalpolitik. Det fungerar endast med en socialdemokratisk politik.

Fru talman! Rubriken på dagens debatt är Sysselsättning. Men, fru talman, jag förutsätter att man får tala om och kring de flesta ämnesområdena, eftersom sysselsättningen har band till det mesta och allt slutar i det oerhört viktiga ordet sysselsättning och vad som kan ge jobb - om man nu saknar ett sådant. Jag kommer, precis som föregående talare Laila Bäck, från Dalarnas län. Det är ett landskap som blöder! Vi i Dalarna tog den hemska guldmedaljen i befolkningsminskning då kyrkklockorna senast ringde in ett nytt år. Det är ingen guldmedalj att skryta över. Vi har kommit i ett läge då också våra, med våra mått mätt sett, stora städer minskar. Både residensstaden Falun liksom industristaden Borlänge tappar i befolkning. När residensstaden minskar i befolkning brukar det vara ett illavarslande tecken för övriga län i landet. Jag skulle ha velat höra tonerna från Socialdemokraterna i denna talarstol om vi moderater hade haft majoriteten i 14 av 15 kommuner i mitt hemlän. Dessutom skulle landstinget i Dalarna ha styrts av oss. Nu styrs det av socialdemokrater och centerpartister. Jag skulle ha velat höra vad Socialdemokraterna då hade sagt, vilka ord och tonfall som skulle ha använts i talarstolen om vi hade haft makten. Nu är det annorlunda. Nu väljer Socialdemokraterna att tala om de år som har gått. Vi har hela dagen i dag hört att man älskar att tala om åren 1991-1994 och gärna om hundra år före och hundra år efter. Med den negativa utveckling som har skett både på företagarsidan och arbetslöshetsfronten, skulle jag också om jag vore socialdemokrat försöka få oss att prata om något helt annat än arbetslöshet och företagande. Men det går inte att stryka över och radera ut vad ni lovade i valrörelsen 1994. Sätt er ned och titta på vad ni lovade i pressklipp och på videoband. Det skulle säkert vara nyttigt. Det är en bakgrund man bör ha med sig när man säger att Dalarna blöder. Vi vet att hushållen drabbas trefaldigt av den socialdemokratiska skattechocken. Det är en sak man talade lågmält om i den förra valdebatten. Minns ni socialdemokrater vad ni sade? Jo, att den öppna arbetslösheten skulle vara under 5 % redan 1995. Det är nu 1998, och vi vet hur det har gått. Även om det är omöjligt att nå siffran 0 %, skulle det med en annan politik gå att förbättra läget för Sverige. Det är inte bara vi moderater som föreslår den inriktningen. Precis som har sagts tidigare i dag har ekonomer, Valutafonden, EU:s ministerråd och OECD uttalat med en mun att arbetslösheten skulle kunna halveras med hjälp av en annan politik. Notan för det socialdemokratiska misslyckandet är att skattehöjningarna tjugofalt överstiger vad som lovades i valrörelsen 1994. Det kommer förhoppningsvis väljarna att komma ihåg. Flertalet har ju hårt få känna på vad Socialdemokraterna har ställt till med. Vi har bl.a. vårdsidan. Vem styr och ställer i kommuner och landsting? Vem har det tyngsta ansvaret till vad som har hänt med vård, vårdköer och problem inom skola och omsorg? Vi har så sent som i dag hört frågan om vårdköerna tas upp på TV. Ett nytt hot är den förtida avvecklingen av kärnkraften. Länet är starkt energibehövande på grund av många tunga industrier. Vi måste få till en politik som gör att folk kan leva på sin lön. Låg och medelinkomsttagare måste få mera kvar efter skatt, få mer i plånboken och mer att bestämma över. En sådan politik skulle göra att behovet av bidrag skulle minska - både bostadsbidrag och socialbidrag. Jag återgår till mitt hemlän Dalarna. Dalarnas läge är prekärt - precis som för många andra län. Socialdemokraterna är med och styr och ställer för att det skall bli en minskning av befolkningen - den fråga Laila Bäck alldeles nyss tog upp. Inte ger det några goda framtidsutsikter, Laila Bäck, att tvångsförflytta jobb och folk från Skogsvårdsstyrelsen i Falun till Söderhamn - bara för att F 15 har lagts ned av Socialdemokraterna. Inte ger det några positiva effekter att flytta delar av skattemyndigheten från Falun till Gävle. Inte ger det något positivt att lägga ned Skogshögskolan i Garpenberg och flytta jobben till andra platser i landet. Inte ger det några positiva signaler att flytta kronofogdemyndigheten från Dalarna till Gävle. Det här var bara några exempel eftersom jag bara har sex minuter talartid. Man behöver inte ha kommit långt i skolsystemet för att förstå, att en omflyttning av jobb inte skapar ett enda nytt jobb utan bara problem - likt vad näringsminister Anders Sundström och hans departement, stödda av er i riksdagen, gjorde då han lät tvångsförflytta Skogsvårdsstyrelsen. Jag skrev i går kväll en motion om den socialdemokratiska regeringens förslag att nu också ge sig på Bergmästareämbetet i Falun. Vi kanske skulle behöva en minister från Dalarna. Det kanske vore ett sätt att få behålla jobben. Många pratar om hur viktig den privata företagsamheten är. Låt mig ta ett exempel. Det helägda Landstingsbolaget - som de två närvarande socialdemokraterna i kammaren känner till - driver ett arbete med 53 % externa kunder. Det är kunder som inte har med landstinget att göra. Bolaget är ute och konkurrerar på den fria marknaden - samtidigt pratar man om företagsamhet. Dalarna är på väg utför backen i flera avseenden. Det har nyss presenterats en rankinglista i en strukturrapport där Dalarna hade placerats på 20:e plats av 23 län. Rubriken i tidningarna var Bottennapp för Dalarna. Det råder en stark oro i mitt hemlän. Det går inte att leva på luft och vatten - vilket även Laila Bäck påpekade. Men vem har ansvaret för att det snart är bara luft och vatten kvar i vårt län? Är det Moderaterna eller ni socialdemokrater?

Fru talman! Det är väl det här som kallas duell, eller kanske det är närkamp i politiken när vi för den här debatten, Per Erik Granström och jag. Det finns en stor skillnad mellan Per Erik Granström och mig i det vi diskuterar just nu. Det fanns med ett "om" när det gäller Per Erik Granström - om moderaterna fick styra. Vi vet hur det är när socialdemokraterna styr i Dalarna. 14 av 15 kommuner styrs av socialdemokraterna, och landstinget styrs av dem. Här i kammaren har ni röstat för nedläggning av flertalet offentliga arbeten som har utarmat residensstaden Falun, och det är ett farligt tecken för det övriga länet. Det skiljer mycket mellan ett "om" och vad man tror. Det gör man ofta på kyrkofullmäktige. Men det här är Sverige riksdag.

Fru talman! Om:et är fortfarande knappast trovärdigt. Jag måste gå tillbaka till det. Per Erik Granström åker nu hem till Ludvika, hans hemkommun, eller till övriga Dalarna och räknar upp vallöftena från 1994 som vi minns så väl, som ni kan spela upp på band, som ni har pratat om mycket, både statsministern och övriga - en arbetslöshet på 5 % 1995 och skatter på högst 3,7 miljarder. Både han och jag var med i valdebatten. Är det inte genant att komma hem till väljarna och se dem i ansiktet med det svek som ni socialdemokrater har utsatt dem för?

Fru talman! Det har talats mycket om sysselsättning den här dagen. Det är en av våra viktigaste uppgifter att ge möjlighet att få människor i arbete i hela vårt land. Arbetslösheten är ett gissel och det är också en av orsakerna till att flyttlassen återigen har börjat rulla från glesbygden till stora koncentrationsorter. Den regionala obalansen som ökar år efter år är ett problem för hela vårt samhälle. De senaste SCB siffrorna visar att glesbygden än en gång blir glesare. Bara från mitt hemlän, Värmland, har det flyttat 2 000 personer det senaste året. De som nu flyttar är också personer i aktiv ålder. Det gör att befolkningsstrukturen blir alltför skev. Det krävs självfallet en mängd åtgärder för att komma till rätta med det här. Men en viktig förutsättning är att det finns jobb. Därför är det viktigt att ytterligare förbättra näringsklimatet för tillväxt i hela landet. Den regionala näringspolitiken spelar en viktig roll i arbetet med att utveckla olika regioner. Den lilla regionalpolitiken med de stimulanser som den rymmer är en viktig del, men den är inte tillräcklig. Det måste också bli ett annat grepp när det gäller den stora regionalpolitiken. Inte minst gäller det att bryta sektorsgränser för att bruka de resurser vi har på bästa sätt. Det gäller att vidta generella åtgärder för att förbättra näringsklimatet. Det gäller att sänka skatter och avgifter framför allt för småföretagen. Det gäller att förenkla regler, att utveckla tjänstesektorn m.m. Jag vill här på den korta tid som står till förfogande ange tre viktiga områden som är väsentliga för den regionala näringspolitiken. Det är förbättrad riskkapitalförsörjning, det är utbildning och kompetensutveckling och det är förbättrade kommunikationer. När det gäller förbättrad riskkapitalförsörjning kan det ske genom olika åtgärder. ALMI bedriver en bra verksamhet i de olika regionerna med ett visst lånekapital, med nyföretagarlån och med kvinnolån. Man har faktiskt varit mycket effektiv i sin utlåning och låneutrymmet har också till stora delar utnyttjats. Därför kan det behövas ytterligare kapital. Jag hörde tidigare i dag av näringsministern att han skulle föreslå statliga lånegarantier i den regionalpolitiska propositionen. Det tycker jag är bra. Jag har tidigare efterfrågat det, och jag tror att det vore bra för företagare i vissa fall att kunna få en garanti när man startar ett företag, när man är i ett expansionsskede eller vid en produktutveckling. Teknikbrostiftelserna har också fungerat bra på många håll i landet. De har också varit med och finansierat olika teknikutvecklingsprojekt. Även arbetet med tekniknopolerna har varit framgångsrika i att skapa broar mellan den akademiska världen och småföretagen. Den verksamheten kan ytterligare utvecklas. I det här avseendet vill jag också understryka behovet av ytterligare regional riskkapitalförsörjning. Det kan ske genom att skapa mötesplatser mellan investerare och företag som skall investera. Det kan vara både privata och institutionella placerare. Ett sådant projekt är Aktietorget. Det har startat på flera platser här i landet. Det är en verksamhet som bör stimuleras. Kompetensutvecklingen är en avgörande fråga för utvecklingen av näringslivet ute i regionerna. Självfallet är den långsiktiga kompetensutvecklingen mycket viktig. Men även den kortsiktiga behöver förstärkas. Många företag behöver anställa men kan inte det på grund av att man inte får tag i kompetent personal. Därför är det viktigt att utbildningen riktas mot företagens behov. Det är väsentligt att flaskhalsproblemen kan avlägsnas så fort som möjligt. Det är också viktigt att det sker en ytterligare teknikspridning inte minst från de små och medelstora högskolorna ut till företagen. Det är särskilt viktigt att småföretagen kan få del av den nya tekniken. Forskningen och utvecklingen behöver också ytterligare stärkas inte minst på de små och medelstora högskolorna. De har ju en mycket stor betydelse för utvecklingen i en region. De kan vara nästan som en turbomotor i vissa regioner. Jag vill bara nämna Gunnar Björks utredning om ytterligare insatser för att förädla våra livsmedel. Likaså är det väsentligt med ytterligare forskning och förädling av träråvaror. Det är sådana saker som behöver göras ute i våra regioner. Jag vill också nämna lärlingsutbildningen som en viktig utbildning. Den har startat i vårt hemlän Värmland. Man kopplade ihop dem som ville bli lärlingar med företagare som ville ta emot lärlingar. Den här sammankopplingen har gett ett mycket gott resultat. De flesta av lärlingarna har fått ett fast arbete efter lärlingsutbildningen. Slutligen, fru talman, vill jag bara i korthet beröra behovet av förbättrade kommunikationer. För att kunna nå ut till olika delar av vårt land är det väsentligt med framför allt bättre vägar. Det finmaskiga vägnätet är kraftigt eftersatt i dag. Det behöver förstärkas och beläggas. Även tele, data och IT måste byggas ut. Där skall gälla likvärdiga villkor, t.ex. Fru talman! Det finns mycket man skulle vilja säga om regionalpolitiken. Men det kommer ju en proposition under våren så det kommer att finnas fler tillfällen att diskutera frågan. Men det är viktigt att det vidtas åtgärder så att människorna kan känna både tillförsikt och framtidstro i hela landet.
Fru talman! Jag och Kjell Ericsson kommer från samma län, och jag instämmer i vad han säger om vad som är viktigt för Värmlands län - satsning på lärlingsutbildning, riskkapitalförsörjning, infrastruktur, kompetenshöjning osv. Där är vi samstämmiga. Men jag tror att Kjell Ericsson precis som jag också har haft kontakt med företagarna i Värmland. Vi har vid flertalet tillfällen också pratat om sjuklöneperiden och de små företagen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kjell Ericsson. Hur ser Kjell Ericsson på sjuklöneperiodens längd - 14 dagar - och de små företagens möjlighet att anställa ytterligare personal?
Fru talman! Som jag sade tidigare är det viktigt att vi också klarar av de generella åtgärderna för att få ett bra företagarklimat. En sådan åtgärd var att vi förkortade den period som var på en månad till 14 dagar. Jag var själv aktiv i den frågan för att så skulle ske. Det är dit vi har klarat av att komma nu. Att gå längre i den här frågan tror jag kan bli svårt i nuvarande läge. Det krävs också pengar till det här. Så det är inget man kan göra rakt upp och ned.
Fru talman! Jag vet att Kjell Ericsson har varit aktiv för att minska sjuklöneperioden från fyra veckor till två veckor. Det tycker jag har varit en bra inställning. Vänsterpartiet har ett konkret förslag som en av Vänsterpartiets representanter framförde tidigare om att man skall minska sjuklöneperioden för de allra minsta företagen med upp till tio anställda eller helt enkelt ta bort sjuklöneperioden för dessa företag. Det är något som också har fallit mycket väl ut i småföretagarnas olika organisationer. Vi har finansierat detta inom vårt budgetförslag. Jag undrar om Kjell Ericsson och Centern ändå inte skulle vara villiga att diskutera denna fråga.
Fru talman! Det är många saker som man skulle behöva göra för att förbättra för småföretagarna. Jag har drivit många sådana här frågor under årens lopp och kommer att fortsätta att göra det. Men då måste man också se på helheten vad man önskar. Då talar man om bättre riskkapitalförsörjning och om bättre möjligheter att kunna låna för att starta företag, för att expandera och för att utveckla produkter. Men det gäller också enklare regelverk över huvud taget, att man får lättare att hantera vissa saker. Det finns alltså en mängd åtgärder som behöver vidtas. En sak som Centern har medverkat till är att sänka arbetsgivaravgifterna. En sådan sänkning sker nu med Jag tror att det är också den vägen som vi får gå. Det finns många önskemål. Men vi måste också prioritera.

Fru talman! Denna debatt skall ju handla om sysselsättning, och jag vill då ta upp de yrken som finns inom sjöfarten. Det är ett viktigt område där Sverige tidigare har haft många människor sysselsatta, men där det nu på grund av bl.a. politiska beslut sker en kraftig negativ utveckling. Den svenska handelsflottan under svensk flagg har under 1997 minskat. Orsaken till minskningen är att konkurrensförhållandena mellan EU-länderna dramatiskt har förändrats under slutet av 1996 och under EU:s s.k. riktlinjer för exempelvis lägre beskattning av rederier har skapat förutsättningar för sjöfartsnäringen att minska sin kostnader för ombordanställda och för rederibolagen. Länder som Holland och Norge har snabbt utnyttjat denna nya möjlighet som innebär gynnsammare utvecklingmöjligheter med lägre kostnadsnivåer för nationernas handelsfartyg. Tyskland följer nu efter och kommer att anpassa sig till EU-ländernas nya inriktning för sjöfartspolitiken. Under 1995 var den svenska handelsflottans nettoökning 16 fartyg och under 1996 ytterligare 13 fartyg och 2,4 miljoner ton dödvikt. Därefter har flottan minskat och bestod den 1 oktober 1997 av 240 Minskningen fortsätter nu i allt snabbare takt vecka för vecka, och alltfler jobb inom sjöfarten försvinner. Fru talman! Den svenska regeringen har visat sig ointresserad av att Sverige skall tillämpa EU:s nya möjligheter också för den svenska handelsflottan. Thomas Östros i denna kammare under förra året har visat detta, och alltfler jobb försvinner på svenska fartyg och därigenom även skatteintäkter som den svenska staten förlorar. Nästa hotande utveckling i nästa steg i denna process är att även rederierna överväger att flytta kontor utomlands, och då minskar ju antalet arbeten ytterligare. Exempelvis har ju det svenska företaget Bylock & Nordsjöfrakt nu stängt sitt Göteborgskontor och flyttat över en del av verksamheten till det mindre kontoret i Skärhamn. Enligt intensiva rykten kanske man i stället öppnar kontor i Norge. Som om dessa vedermödor inte vore nog för den svenska sjöfarten har riksdagen under hösten förra året fattat beslutet om avskaffandet av sjömansskatten. Detta beslut drevs igenom av en majoritet i riksdagen före jul. Det förstärker ytterligare den här negativa utvecklingen. Regeringen hade i en proposition hävdat att när man övergick från sjömansskatt till s.k. landskatt skulle det vara kostnadsneutralt för de berörda anställda som jobbar på svenska fartyg. Genom denna deklaration i propositionen fick regeringen fackföreningarna med sig, och de är tre fyra. Även Redarföreningen och alla andra berörda ställde sig bakom förslaget. Sedan visade det sig att beräkningsunderlaget i denna proposition var så erbarmligt dåligt att vissa ombordanställda, t.ex. sjöbefäl, förlorar upp till 3 000 kr per månad. Trots hård kritik förra hösten vägrade regeringen att rätta till större delen av felaktigheterna. Den rättade bara till en mindre del. Nu ser vi resultatet. Alltfler sjöbefäl lämnar nu svenska fartyg. Den 12 maj förra året erbjöds riksdagsmän att följa med Tärntank från Domsö i Göteborg på en studieresa från Södertälje kanal till Västerås hamn. Det var en intressant resa där jag tror att ett tjugotal ledamöter från riksdagen var med. Vi fick en genomgång av sjöfartens villkor. Det var en mycket värdefull dag. Nu hörde jag för en tid sedan att av de sjöbefäl som fanns på Tärntank den 12 maj fanns ett kvar som nu också övervägde att sluta. Fru talman! Vi i Sverige, som är ett EU-land, kan inte stå utanför den sjöfartspolitik som övriga EU länder nu driver. Den förre Labourledaren i England, Neil Kinnock, har som EU-kommissonär möjliggjort en gemensam sjöfartspolitik. Om vi skall få behålla de svenska rederierna är det viktigt att vi har en situation då andra EU-länder inte har kanske 20-30 % lägre kostnader än de svenska rederierna. Vi har debatterat detta i trafikutskottet, och jag deltog i den debatten. Många socialdemokratiska ledamöter har förståelse för denna situation. Man måste se till att vi i Sverige har en sjöfartspolitik som är likartad med de övriga EU-ländernas. Slutligen, fru talman, måste också skatteminister Thomas Östros förstå detta. Där har vi ett stort jobb framför oss. En tumregel är att ett jobb till sjöss ger cirka tre fyra arbeten i land.

Fru talman! Jag tänkte ta upp frågan om kommunerna och sysselsättningen. När jag slog upp tidningarna från mitt hemlän förra veckan möttes jag av artiklar som man kanske trodde inte skulle behöva skrivas så här i Perssonpengarnas tidevarv. Bl.a. säger en klinikchef vid vårt länssjukhus nu i desperation att gränsen är nådd. Efter år av nedskärningar har alltså nya besparingskrav lagts på den avdelning som han ansvarar för. Det som händer nu är inte etiskt och moraliskt försvarbart. Vi bedriver rena rovdriften på vår personal, och beläggningen är långt över rimlig nivå, säger han i en tidningsintervju. Just nu finns det inte resurser att ta emot alla prioriterade patienter inom rimlig tid. Prioriterade patienter i det här fallet är människor som riskerar att få allvarligt försämrad hälsa om de inte opereras inom en viss tid. Det är inte bara den här kliniken som drabbas hårt. Det finns andra liknande fall, t.ex. inom psykvården, där både slutna avdelningar och öppenvårdsavdelningar tvingas stänga. Även skolstarten den här vårterminen har varit orolig. Våldet inom skolan har ökat. Det är oerhört alarmerande, och det har skapat en stor oro hos föräldrar men också hos elever och lärare som har skolan som sin arbetsplats. En längre tids avsaknad av elevvårdspersonal på många skolor, minskade resurser och stöd till elever med särskilda behov har kanske bäddat för den här utvecklingen. I dag har 230 000 barn någon förälder som är arbetslös. Invandrarbarn har det i större utsträckning än svenska barn. Arbetslösheten har blivit en grogrund för ohälsa. Fler barn besöker de barnpsykiatriska klinikerna än tidigare. Genom färsk statistik från BRÅ vet vi att antalet anmälningar om barnmisshandel har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. En huvudorsak är föräldrarnas arbetslöshet. Vården, omsorgen och skolan är välfärdens kärna. Vi är många som säger det i denna talarstol. Jag inledde med att ta ett exempel som belyser situationen på en klinik i mitt landsting. Jag tror att var i Sverige vi än gör den här typen av nedslag så kommer vi att hitta denna typ av exempel på att välfärden inte fungerar på det sätt som vi vill att den skall göra. Jag vill verkligen understryka att det är bra att Perssonpengarna nu har kommit till kommunerna och landstingen men frågan är om det verkligen är tillräckligt. De höjda grundavdragen i den nyligen genomförda pensionsuppgörelsen kommer också att påverka kommunernas ekonomi. Vi har dock ännu inte fått något riktigt svar på frågan om, och i så fall med hur mycket, kommunerna och landstingen kommer att kompenseras för detta. I en arbetskraftsundersökning som SCB gjorde före årsskiftet konstaterades det att det fortfarande, efter nästan ett halvår med höjda statsbidrag, inte fanns några tecken på att sysselsättningen ökat. Förhoppningen att vi snabbt skulle få fler människor i arbete ute i kommunerna kom tydligen på skam. Den situationen bekräftas också i Kommunförbundets oktoberrapport. I och för sig är den nu nästan tre månader gammal, men ändå. Man säger att kommunernas ekonomiska situation har förbättrats under hösten. Man säger t.o.m. att genomsnittskommunen skall klara en budget i balans med oförändrad sysselsättning till år 2000. Men, och detta är viktigast, det är en väldigt stor variation mellan kommunerna. Man spår att hälften av kommunerna, alltså närmare 140 kommuner, trots de ökade statsbidragen måste göra personalminskningar fram till millennieskiftet. Också befolkningsförändringar gör att behovet av kommunal verksamhet kommer att öka. Det växande antalet äldre och även yngre människor - barn och ungdomar i åldern 7-15 år - gör att vi måste ställa högre krav på äldreomsorgen, skolan och sjukvården. SCB säger t.ex. att om vi år 2000 skall upprätthålla nuvarande nivå i kommuner och landsting behövs det ca 11 000 nyanställningar. I höstas lade vi i Vänsterpartiet fram flera förslag i avsikt att förbättra just för kommunerna och kommunsektorn och för att få fler människor i arbete. Det handlar bl.a. om att ge den sektorn ett nettotillskott på 5 miljarder kronor. Dessutom vill vi använda pengar från arbetslöshetsförsäkringen. I det här fallet handlar det om drygt 3 miljarder kronor som vi vill föra över till jobbsatsningar. Avsikten är att ge långtidsarbetslösa arbete inom kommuner och landsting. Det handlar då om arbete till ordinarie lön. Det här förslaget skulle kunna ge 25 000 arbetstillfällen under en tolvmånadersperiod. Detta är också ett sätt att få pengar som annars skulle betalas ut som passivt bidrag att bli aktiva. Det måste ju vara bättre att människor finns i det aktiva arbetslivet än att de förpassas till ett passivt bidragsberoende. Man gör också någonting åt den smått absurda situation som uppstår när kunnig arbetskraft står utanför arbetsmarknaden och ser på, medan det inom verksamheterna ropas efter mer personal.
Herr talman! Jag vill till Marie Engström lämna ett besked om de som en följd av pensionsuppgörelsen minskade skatteintäkterna till kommunerna samt om egenavgifterna och avtalsrätten för dem. Jag sitter med i den s.k. genomförandegruppen. Där sitter med den s.k. stora genomförandegruppen, vilken sysslar med infasning, finansiella frågor o.d. Vårt besked är fullständigt entydigt: Kommun och landstingssektorn skall kompenseras fullt ut för de skatteminskningar som den sektorn får som en följd av egenavgiftsavdragen.
Herr talman! Jag tackar Arne Kjörnsberg för den upplysningen. Både jag och Arne Kjörnsberg har nog samma ambitioner när det gäller att värna vården, omsorgen och skolan. Naturligtvis vill vi inte att kommunsektorn skall undandras några resurser. Men, Arne Kjörnsberg, var tar ni de pengar som nu skall gå till kommuner och landsting som en ersättning för det höjda grundavdraget?
Herr talman! Marie Engström vet naturligtvis att vi inte har specialdestinerade inkomster och utgifter, i varje fall inte i huvudsak inom den statliga sektorn. Vi kommer att ta pengarna från precis samma ställe som när det gäller att ta pengar till alla andra utgifter, nämligen från statsbudgeten. Vi kommer att se till att pengarna finns där.
Herr talman! Jag tackar Arne Kjörnsberg för beskedet om att pengarna tas inom statsbudgetens ram. Det betyder att uppemot 11 miljarder kronor - det är vad det handlar om och som Kommunförbundet har talat om - måste tas någonstans. Då måste man ju minska inom något annat område. Vilket område är det som nu får mindre pengar?

Herr talman! Under den allmänpolitiska debatten vill vi riksdagsledamöter helst tala om saker som intresserar oss eller som vi tycker att det är viktigt att understryka eller förändra. Jag för min del vill gärna tala om småföretagens betydelse för sysselsättningen. Just i det här fallet gäller det storstadsregionerna. Med egen erfarenhet som småföretagare sedan 30 år tillbaka vet jag hur flexibel och allsidig denna grupp av företag är. Arbetslösheten, både den öppna och den totala, har under det senaste året gått ned. Med den utveckling som vi i dag ser kommer målet om att halvera den öppna arbetslösheten att kunna uppnås år 2000, och därefter kommer den att sjunka ytterligare. Vi ser, och vet, att de stora företagen inte kommer att öka antalet anställda. Snarare blir det tvärtom. Inom den offentliga sektorn kommer en mindre ökning av antalet arbetstillfällen att ske. Hoppet står därför till att de små och medelstora företagen skapar de nya arbetstillfällena. Vi vet också att det inte minst i storstadsregionerna skapas produkter och tjänster av mycket hög standard. Dessutom vet vi att dessa områden utgör ett nav i utvecklingen av andra delar av landet. Därför är det viktigt att företagen, inte minst de små företagen, får så bra arbetsmöjligheter som möjligt. Hela landet har glädje av att storstadsregionerna fungerar på ett bra sätt. Storstadsregionerna konkurrerar inte med övriga landet utan med storstäder i andra länder, t.ex. Helsingfors, Köpenhamn och Hamburg. För att storstadsregionerna med sina funktioner som nav skall kunna fungera fordras det att de bidragsformer som används är neutrala så att inte konkurrensfördelar uppstår mellan olika delar av landet. Jag är mycket medveten om att kostnaderna för exempelvis transporter kan variera över stora delar av landet. Där kan det finnas ett behov av en viss utjämning. Däremot tycker jag inte att det finns skäl att flytta ut befintliga väl fungerande arbetsplatser från storstadsregionerna om inte den flyttade verksamheten efter en flyttning av olika anledningar kan fungera bättre och själv stabilisera sig och växa. Anledningen till att jag tycker att det är så viktigt att även storstadsregionerna får så goda förutsättningar som möjligt för de små och medelstora företagen är alltså att en kraftig utveckling med fler arbetstillfällen gagnar hela landet. Jag tycker att förutsättningarna är goda. För tillfället finns det gott om lokaler. Det finns också tillgång till mark, även om det i vissa lägen börjar bli knappt. Vidare finns det ett stort behov framför allt av tjänster till företag och organisationer. Det finns även goda nätverk mellan olika delar av näringslivet liksom stora företag med internationella kontakter och verksamheter. Slutligen finns det möjligheter till utbildning inom många områden samt ett bra boende med en mångfald av boendeformer. I de flesta fall finns det också en god samhällsservice till invånarna. Herr talman! Med dessa exempel på behovet men också möjligheterna till ett bra företagsklimat för de små och medelstora företagen i storstadsregionerna önskar jag att en stor förståelse finns för dessa frågor. En väl fungerande arbetsmarknad i storstadsregionerna gynnar hela Sverige.

Herr talman! Jag skall mycket kort peka på några områden som negativt påverkat och delvis orsakat befolkningsminskningen i glesbygden. I Norrbotten har vi liksom i stora delar av landet en mycket hög arbetslöshet. Det har diskuterats här i dag. Det finns kommuner där man har 15 %, 20 % och en kommun upp till 30 % arbetslöshet i Norrbotten. Under tre år - 1995, 1996 och 1997 - har Norrbotten förlorat nästan 6 000 invånare. Det finns givetvis många orsaker till detta, men en rad politiska beslut påverkar människor på olika sätt. En statlig regionalpolitisk utredning har pekat på de regionala skillnader som finns och konstaterat att de regionala skillnaderna genom statliga nedskärningar och besparingar ökat mellan 1985 och 1995. Dessutom har tillkommit ytterligare punktskattehöjningar som av klimatiska och andra skäl gör att kostnaderna ökat mer i de nordliga delarna. Jag träffade en man häromdagen som berättade att familjen skulle flytta från Norrbotten. Han sade: Det finns ingen framtid i Norrbotten, särskilt inte för våra ungdomar. Motivet var hög arbetslöshet, höga energikostnader, nödvändigheten av att ha minst två bilar i familjen och därmed höga kostnader. Jag vill kunna leva på min lön, sade han och fortsatte: Vi litar inte på politiker. Politiker förstår inte verkligheten. Det är inte upplyftande att höra sådana saker, men det tvingas man till ibland. Näringslivet i Norrlands inland lever också under stora svårigheter, men det har inte lika lätt att flytta. Ett konsultföretag som sedan 1981 haft uppdrag av företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer har arbetat med affärsutveckling och näringsutveckling i Norrlands inland, följt och analyserat näringslivets utveckling och också mätt resultat av olika åtgärder. Man har lämnat en rapport som kom ut alldeles nyligen. Man pekar på svårigheterna. Det är en dyster bild av näringslivets situation och utveckling i Norrbottens inland. Man säger också att det beror på den skeva befolkningsstrukturen, utflyttningen av yngre medborgare, speciellt kvinnor, i 18-30 års ålder, minskat marknadsunderlag för företag som är inriktade på lokala marknader och höjda skatter på många områden. Man ställer en del frågor. Bl.a. frågar man sig: Hur medvetna är befolkning, näringsliv, politiker och organisationer om den stora utmaning som inlandet nu står inför? Givetvis kan man fråga sig det. Men en sak är klar: Näringsklimatet är ännu sämre och svårare att klara av i inlandet. I Tornedalen, där arbetslösheten ligger mellan 15 och 25 % hämmas näringslivet av försämrad konkurrenskraft gentemot Finland. Företagare och befolkningen i Tornedalen upplever dagligen problemet med de olika regler, lagstiftning och skatteskillnader som gäller på ömse sidor av den svensk-finska gränsen. Om fler arbetslösa skall få jobb måste svensk särlagstiftning förändras. Den inre marknadens principer gäller också i Sverige - vi är faktiskt EU Herr talman! Eftersom alla partier i riksdagen är överens om att de nya jobben skall komma i den privata sektorn måste vi underlätta för företagen. Det är särskilt viktigt i glesbygden där arbetslösheten ligger på en mycket hög nivå och svårigheterna är större med alla de kostnader som också vi påverkar med beslut i riksdagen. Inte minst den senaste tidens punktskattehöjningar har drabbat företagen på olika sätt. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag ämnar i denna debatt ta upp några konkreta frågor som berör mitt hemlän Uppsala, så det är en stor skillnad i förhållande till den föregående talaren. Uppsala län är ett av de län som redovisar en befolkningsökning för 1997. En befolkningsökning tas ofta som intäkt på att det är en region som utvecklas väl. Men som förtroendevald från Uppsalaregionen ser jag något mer bakom dessa siffror. Befolkningsökningen är relaterad till främst tätorterna, i första hand tätorten Uppsala. Men i länet finns fler kommuner som inte har den utvecklingen. I Tierps kommun, som utgör den nordligaste delen av länet, minskar befolkningen. Men jag ser också att till Håbo kommun, som är den sydligaste, flyttar många nya människor. Det finns glädjeämnen i alla våra kommuner, oavsett hur många människor som bor där. Men det finns också problem som är oberoende av hur många som bor där. Vad kan vi i riksdagen göra för dem som nu har valt att bo i ett expansivt område och som trivs att bo där? Jag anser att det måste finnas valmöjligheter, en frihet för människor att välja var man vill leva och bo. Jag anser att även befolkningstäta områden behöver förnyelse och ges förutsättningar att utvecklas. Det finns oerhört mycket att göra i staden Uppsala för att staden skall bli ännu mer attraktiv att leva och bo i. Det går inte att helt förlita sig på att positiva befolkningssiffror i ett län visar på en positiv utveckling och att man därmed kan sitta lugnt och se tiden an. "Dags att vakna" utropas det i dagens tidning hemma i Uppsala. "Efter segdragna förhandlingar mellan företagsledningen i Pharmacia & Upjohn och de anställdas företrädare kom i går det definitiva beskedet om att företaget flyttar. Hela läkemedelsforskningen försvinner från Uppsala. Det är minst sagt beklagligt. Upp till 300 personer kan bli berörda. Flyttlassen kommer att gå till Stockholm." Det jag och många med mig undrar över är om det bara är en delflytt. Kommer nästa steg att vara en flytt ifrån Sverige? Här har regeringen en fråga att arbeta med så att inte kunskap och arbetstillfällen försvinner ut ur landet. På en annan sida i tidningen står det om hur kommunalrådet uppvaktas med en väckarklocka som också har etiketten "Dags att vakna". Det är byggfacket som upplyser om att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna stiger dramatiskt i kommunen, trots att människor står i kö för att få en bostad. Jag delar uppfattningen att det måste ske något på byggmarknaden i vårt län. Nya bostäder behövs och boendeområden behöver rustas upp. Vi har några områden som är i stort behov av renovering, områden som är på väg att bli problemområden därför att man inte får en blandning av olika människor som vill bo där. Uppsala kommun har sökt medel ur de s.k. ekopengarna som finns hos regeringen. Jag anser att Uppsala kommun bör få del av dem. Det skapar meningsfulla arbetstillfällen. Det kostar samhället massor av pengar att ha människor som går arbetslösa, oavsett om de finns i storstaden eller på landsbygden. Herr talman! Till sist vill jag beröra universitetsvärlden i Uppsala, och då främst Sveriges lantbruksuniversitet. Varför får inte SLU del av regeringens mångmiljonsatsning på forskningen? SLU:s utbildning och forskning är oerhört värdefull om vi skall få en ekologiskt hållbar samhällsutveckling, en inriktning i vårt land som ger nya arbetstillfällen som vi så väl behöver - inte minst när vi nu äntligen har tagit steget för en avveckling av kärnkraften. I vårt län finns också Forsmarks kärnkraftverk. Det är onekligen en stor arbetsplats i en av våra nordligaste kommuner. När den dagen kommer då Forsmark skall avvecklas måste Östhammars kommun få nya arbetstillfällen. Detta måste redan nu tas med i planeringen. Herr talman! Jag anser att det behövs en medvetenhet här i riksdagen så att såväl stad som land får ta del av de medel som ger möjlighet till utveckling och nya arbetstillfällen.

Herr talman! Det är många som har vittnat om hur klyftorna har ökat i Sverige under de senaste åren. Stora delar av vårt land avfolkas. De flesta inser nog att hela Sverige förlorar på en sådan regional snedfördelning. Människor flyttar från sina hemlän där de egentligen vill bo kvar. Det kostar Sverige mycket pengar, och det ökar kostnaderna för att ta hand om de äldre som bor kvar i glesbygden när det inte finns några ungdomar kvar för att sköta om dem. Kommunikationerna i glesbygden blir ett allt större problem. Huvuddelen av det här anförandet tänker jag ägna åt att prata om kommunikationer. Jag bor själv i Norrbotten, i en glesbygd. En sak som man har kunnat notera under den senaste tiden är t.ex. att postservicen har blivit kraftigt försämrad. Ett brev inom kommunen kan i dag ta en vecka innan det kommer fram. Det skall skickas över halva Sverige och sedan tillbaka igen. Det är en alldeles orimlig utveckling. Även om IT och datautvecklingen har blivit allt viktigare har posten en viktig funktion och kommer att ha det under lång tid framöver. Skall man kunna ha en hygglig näringslivsutveckling och en hygglig service till människor i hela Sverige krävs det en bra postservice. Detsamma gäller för teletjänsterna.

Där måste det till en förändring och mer rättvisa villkor för alla, oavsett var man bor. En tredje fråga gäller järnvägen. Det är rimligt att man har bra järnvägsförbindelser över hela landet, och detta är också någonting som hela Sverige tjänar på. Det finns t.ex. i nordliga Sverige stora möjligheter att satsa på både godstrafik och persontrafik om vi vågar och vill satsa på en bättre och mer modern järnvägsstruktur. Hundra år efter det att stambanan byggdes är det väl rimligt att anlägga en järnväg där människor bor längs kusten och inte bara i glesbygden där jag råkar bo, men där det inte kan finnas underlag för en bra persontrafik. Vad vi som bor i glesbygd däremot behöver när det gäller kommunikationer är bra vägar. Vi behöver inte stora motorvägar, utan vi behöver hyggliga och bra grusvägar och ibland också asfaltsvägar. Även om det kan tyckas vettigt för somliga att satsa många miljarder på att bygga stora motorvägar och motorleder runt Stockholm, Göteborg och Malmö tror jag att det för människornas skull många gånger finns större anledning att rusta upp grusvägarna. Det ökar inte trafiken, men det ger möjlighet för vanliga människor att ha en hygglig levnadsstandard och att kunna ta sig till posten och till affären, om dessa nu finns kvar, och till jobbet. Det ger också en möjlighet att kunna bo kvar där man lever. Om man skall satsa på glesbygden och regionalpolitik i framtiden - vilket jag tycker att man skall göra - måste man satsa på dessa saker. Man måste också satsa på utbildning och bildning. Självförtroendet måste underbyggas mycket bättre om man skall få människor i glesbygd att i större utsträckning ta ansvar för sitt eget liv och för sin framtida utveckling, starta egna företag och våga satsa på sin bygd. Då är utbildning och bildning väldigt viktiga. Den satsning som har gjorts under de senaste åren är riktig, men det skulle kanske läggas ännu mer på just bildningen. Det är så man får självförtroende och insikter om omvärlden som gör att man kan se litet längre än till enbart den närmaste tiden framöver. Herr talman! Det är viktigt att i ett globalt perspektiv satsa på lokal utveckling. Jag har litet mer att säga, men det får jag ta en annan gång.

Herr talman! Peter Eriksson beskrev litet grand de bekymmer som finns i glesbygden med post och teletjänster. Denna problembild kan vara lätt att finna också på andra ställen i Sverige. Jag är intresserad av vad Peter Eriksson rent konkret har för förslag på just post och teleområdet för att man skall kunna verka i den riktning som han föreslår. Det vore intressant att höra vad Peter Eriksson som miljöpartist har för konkreta förslag på den punkten.
Herr talman! När det gäller de försämringar som vi har sett på teleområdet finns det ganska enkla åtgärder som man skulle kunna vidta. Ett lägsta krav kunde vara att teletaxorna till att börja med utgick från varje region, att varje län utgjorde ett enda riktnummerområde. Det kan kanske sluta med att det blir ett riktnummer för hela Sverige. Ett län som Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten skulle kunna utgöra ett riktnummerområde i likhet med att Stockholmsområdet har blivit ett enda riktnummerområde. Då skulle man inte så tydligt och uppenbart diskriminera små riktnummerområden. I Norrbotten kan ett riktnummerområde bestå av 250 hushåll. Det finns kanske inte en skola, inte en butik och ingen kommunal service inom samma riktnummerområde som man bor i. Det var bara en sak.
Herr talman! Jag tror att det vore bra om Peter Eriksson litet grand kunde reda ut frågan om posten. Sedan vill jag fråga om Peter Eriksson med svaret när det gäller telefrågor menar att han eftersöker större inblandning av statsmakten i de här verken eller hur han har tänkt sig.
Herr talman! För att fortsätta med detta med Telia, så är det ju inte Telia som ansvarar för riktnummerområdena, utan det gör ju Post och telestyrelsen. Detta är någonting som vi politiker har stora möjligheter att påverka, och det borde vi göra alldeles omgående. Det är nämliga den statliga post och telestyrelsens ålderdomliga riktnummerområdesinriktning som skapar dessa extremt diskriminerande förhållanden som Telia egentligen inte är anledning till. När det gäller posten tycker jag att det har blivit orimligt med de långa transporttiderna för brev. Postutdelningen har kraftigt försämrats. Det spelar för mig ingen roll hur det går till, men det är rimligt att alla i Sverige har en bra postutdelning. Det skall inte behöva ta nästan en vecka att skicka ett brev inom en kommun.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg spinna vidare på Åsa Stenbergs inlägg i den allmänpolitiska debatten för ett år sedan om en ny syn på regionalpolitiken. Vi tillhör båda valkretsen Stockholms län, som är kontrasternas region. Det finns mycket att ta upp när det gäller Stockholms län, men under mina sex minuter i dag skall jag koncentrera mig på Stockholms skärgård. Herr talman! Stockholms skärgård, vår glesbygd, är den geografiskt mest omfattande skärgården i landet. Det är en glesbygd som på kort sikt behöver stöd men som på längre sikt kan utvecklas mot social, ekonomisk och ekologisk bärkraft för att i framtiden klara sig utan särskilda stödåtgärder. "Trots närheten till Stockholm tar det lika lång tid att ta sig ut i skärgården som att ta sig hem till Piteå", sade näringsministern vid ett besök på Möja i Stockholms skärgård. Vi har 270 mil kust från Strömstad till Haparanda. Utvecklingen i Sovjetunionen, de baltiska ländernas frigörelse, Tysklands enande och EU har skapat förutsättningar för en livlig sjöfart för länderna kring Östersjön. I dag svarar sjöfarten för över 90 % av Sveriges utrikeshandel. Färjeförbindelser och annan sjöfart är Sveriges länk till Europa. Sjötrafiken ökar och ny teknik införs, men tyvärr har inte alla fartyg tillgång till den nya tekniken, vilket medför att det ibland finns brister i sjösäkerheten. Antalet svenska hamnar har minskat till ett femtiotal. Stockholms hamn är den viktigaste hamnen för en tredjedel av Sveriges befolkning. Det betyder att det passerar väldigt många fartyg genom vår känsliga skärgård. Även antalet fritidsbåtar har ökat. I Glesbygdsverkets "Nationellt strategiskt handlingsprogram för skärgården" definieras begreppet skärgård på en rad olika sätt. Skärgårdsbefolkningens definition av skärgård är betydligt bredare än de andra. Den har en kulturell utgångspunkt och har stor betydelse när det gäller att se skärgården som en resurs med speciella kvaliteter. Det handlar om samhällen vars kultur och försörjning har sin bas i maritima förhållanden. Stockholms skärgård utgörs av 30 000 öar. Antalet fastboende på öar utan fastlandsförbindelse beräknas till drygt 7 000. I dag finns det 11 skolor på dessa öar. För att bibehålla och utveckla vår levande skärgård behöver vi människor som bor och arbetar där året om. Vi behöver skolorna, och vi behöver den statliga servicen och verksamheten som i dag finns i skärgården. Herr talman! Vi menar inte, och har aldrig menat, att vi skall behålla arbeten som inte behövs. Nej, vi menar att de arbetstillfällen som finns i skärgården i dag och som behövs skall bibehållas och utvecklas. Med hjälp av den nya tekniken kan vi få kvalificerade arbeten, som dagens unga i skärgården kan se som möjliga arbetstillfällen i framtiden. Den nya tekniken gör att lokaliseringen av arbetstillfällen många gånger inte spelar någon roll. Det går lika bra att sköta jobbet ute på öarna som på fastlandet. Många nya arbetstillfällen kan skapas ute i skärgården, men för att få den utvecklingen krävs att den statliga verksamheten finns kvar som bas. Statliga myndigheter och verk bör föregå med gott exempel och flytta ut arbetstillfällen som lika väl kan finnas i skärgården. I stället sker precis tvärtom. Arbetstillfällen dras in från öarna till fastlandet. Det senaste exemplet är Sjöfartsverkets indragningar av lotsutkikarna på Sandhamn och Landsort och nedläggningen av sjöräddningsstationen på Söderarm. Länsstyrelsen fick i oktober förra året i uppdrag av Näringsdepartementet att verka för att behålla och utveckla statlig verksamhet i Stockholms skärgård och att samordna statliga verksamheter och även andra verksamheter. I syfte att öka försörjningsmöjligheterna i skärgården undersöker länsstyrelsen förutsättningarna för att utlokalisera statlig och annan verksamhet. Sjöfartsverkets planerade avveckling av verksamhet i skärgården motverkar dessa försök att öka sysselsättningen. Länsstyrelsen föreslår i sin lägesrapport att regeringen skall besluta om ett moratorium som innebär att Sjöfartsverket skall avvakta med förändringar i sin verksamhet till den 31 december Länsstyrelsen har också låtit göra en utredning med anledning av de föreslagna indragningarna av lotsutkikarna. Utredningen har skickats på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Remisstiden går ut den 15 mars 1998. I utredningen föreslås att förutsättningarna för en utlokalisering av Sjöfartsverkets trafikinformationscentraler skall utredas. Vi socialdemokrater i Stockholms län har också framfört, både till Sjöfartsverket och till berörda departement, att det behövs rådrum för att kunna diskutera frågan ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Men i stället för att avvakta forcerar Sjöfartsverket verkställandet av neddragningarna. Här har regeringen ett stort ansvar att få till stånd den nödvändiga dialogen mellan alla inblandade parter. I en motion om samrådsskyldighet för statliga myndigheter och verk pekar vi på att det krävs samverkan och ett gemensamt synsätt i regionalpolitiken. Motionen kommer att behandlas i samband med den regionalpolitiska propositionen som läggs fram i februari, och vi förutsätter att den får en positiv behandling. Herr talman! Som avslutning vill jag säga att det finns en gemensam vilja från riksdagen, regeringen, kommuner, landstinget, länsstyrelsen, skärgårdsbefolkningen och många fler att bibehålla och utveckla vår levande skärgård. Vad som behövs är rådrum för samråd.

Herr talman! Vi är många som har anmält oss till debatten om sysselsättningsfrågor. Tänk om vi alla som deltar i debatten kunde komma med förslag som innebär fler arbetstillfällen. Det skulle vara mycket värdefullt för hela landet. Allting skulle bli bättre i vårt land om vi hade fler människor ute i arbetslivet. Många skulle må mycket bättre genom att ha ett arbete att gå till. Staten, landstingen och kommunerna skulle också få förbättrad ekonomi genom ökade skatteintäkter. Mitt bidrag i debatten är att lyfta fram ett område där betydligt fler arbetstillfällen skulle kunna skapas, och det är inom livsmedelssektorn. I Skaraborg, som jag känner bäst till, är var tredje person direkt eller indirekt beroende av livsmedelssektorn för sin försörjning, och det skulle kunna vara ännu fler. över 121 miljarder. Det finns bara en bransch som har större omsättning, och det är hela bil och transportindustrin. Vårt land har stora möjligheter att få fram råvaror till livsmedelsindustrin, om det ges en rimlig ersättning för den arbetsinsats som krävs för att klara av att få fram dessa råvaror. Det är viktigt för oss alla att vi även i framtiden kan njuta av öppna landskap, se betande djur och odlad mark. Detta kan bara vara möjligt om den som möjliggör detta får en rimlig lön för sin arbetsinsats. I Sverige belastas jordbruksnäringen med skatter och avgifter som våra grannländer inte har. Detta gör att lönsamheten för den svenske bonden är betydligt sämre än för konkurrenterna. Detta är inte en hållbar situation. Vi har stränga krav på våra livsmedelsproducenter, bl.a. på miljöområdet. Det skall vi inte ändra på. Men vi kan inte belasta näringen med pålagor som kraftigt försämrar lönsamheten. Dessutom innebär klimatet i stora delar av vårt land att kostnaderna här är högre. På regeringens bord ligger nu den Björkska utredningen En livsmedelsstrategi för Sverige. I den finns förslag till förbättrad lönsamhet för jordbruksnäringen genom sänkta skatter och avgifter. Gunnar Björk föreslår också i sin utredning att det skall göras en satsning på forskning och utveckling för att främja livsmedelssektorns expansion. Det är här, genom denna satsning på att främja livsmedelssektorn, som jag är övertygad om att vi kan skapa fler arbetstillfällen. Vi kan, utöver att vara självförsörjande i högre grad än i dag, också genom ökad export av livsmedel få fler arbetstillfällen. Våra grannländer har betydligt större export av livsmedel än vad vi har. De gör en större nationell satsning genom exportfrämjande åtgärder. Det finns många mindre livsmedelsföretag. För dessa är det viktigt att det bildas ett exportbolag för att hjälpa dem att nå ut med sina produkter utanför landets gränser. Detta ger möjlighet för dem att utveckla sin produktion och genom detta anställa fler personer. Får lantbrukarna rimlig ersättning för sin arbetsinsats genererar också detta fler arbetstillfällen bl.a. genom att de får möjlighet att i större utsträckning anställa avbytare och investera i byggnader och maskiner. Herr talman! Mitt förslag till regeringen är alltså att den Björkska utredningens förslag skall finnas med i en proposition till riksdagen redan i vår.

Herr talman! Efter dagens debatt, där det har ventilerats hot och möjligheter för vårt land i framtiden, kan man fundera på om det går att vända utvecklingen och få utvecklingskraften att spira i vårt land igen. Mitt svar är: Naturligtvis går det om bara viljan och förmågan finns. Det är självklart ingen naturlag att vi skall ha en hög arbetslöshet och att människor skall tvingas söka sig bort från bygder och landsändar med så många i grunden goda förutsättningar som vi har i stora delar av vårt land, inte minst i de sju skogslänen. I dessa sju län - inklusive mitt eget län, En bättre arbetsmarknad med fler företag där människor kan få jobb. Bra vägar. Järnvägar där tågen inte bara går ofta utan också stannar - även om det är natt och det är Ljusdal eller Bollnäs som passeras, precis som Sigrid Bolkéus tidigare var inne på. Detta är några av de förutsättningar som vi som beslutsfattare på olika nivåer måste medverka till. Det är mycket allvarligt och får många negativa effekter om det blir en fortsatt koncentration till ett fåtal större städer och befolkningsminskning i övrigt. Det ger utglesning och försämrad service i stora delar av landet och risk för växande köer och miljöproblem på andra håll. För mig som centerpartist och decentralist är detta en helt oacceptabel utveckling. Nu krävs alltså aktiva åtgärder för regional rättvisa. Ett viktigt steg, som vi har påtalat också vid tidigare tillfällen här i kammaren, är att få ett stopp för den nedrustnings och avvecklingsfilosofi som en rad statliga myndigheter, verk och företag lagt sig till med i skydd av uttrycket: Vi skall spara pengar. Att det blir en nettoförlust för samhället när kronofogden och skattemyndigheten gör sig av med personal och minskar sin kapacitet är det uppenbarligen ingen som beaktar. Det är dock ganska självklart att dessa myndigheter får mindre möjligheter att få in den miljard i skatteskulder som faktiskt finns att hämta hem bara i mitt län, Gävleborg, när man radikalt minskar sin personal som jobbar med just de frågorna. Det borde vara en självklarhet att offentlig verksamhet inte får skäras ned utan att också de regionala och lokala effekterna av föreslagna åtgärder redovisas innan åtgärderna eventuellt får vidtas. Men så är det tyvärr inte. Den offentliga sektorn går i spetsen för dramatiska neddragningar och nedläggningar av verksamhet som är av central betydelse för ett väl fungerande samhälle. Från Centerpartiets sida kommer vi att skärpa kraven inför regeringens regionalpolitiska proposition - på postens, Telias, polisens m.fl. service och funktion, på väg och trafikinvesteringarnas fördelning samt på högskoleutbyggnaden. Vi har tidigare i vårt parti stått på barrikaderna för en regionalt och lokalt rättvis utveckling. Vi får uppenbarligen göra det igen, eftersom känslan för de här frågorna inte är särskilt väl utvecklad på en del håll i det här parlamentet. En modern politik för regional rättvisa handlar inte i första hand om ökat stöd till vissa områden. Den måste i stället främst bygga på rättvisa åt de landsdelar som under många år brandskattats på resurser och befolkning. Skogslänen behöver verkligen inte be om ursäkt för sig. Vår skogsindustri i norra Sverige ger ett överskott i export/importbalansen som är högre än den omhuldade bilindustrins. Ändå kan skogsverksamheten utvecklas ytterligare genom att vi förädlar mer av råvaran på hemmaplan. Vi kan i högre grad själva tillverka t.ex. möbler, som Italien i dag gör av vår skogsråvara och tjänar mycket pengar på. Vi behöver bli bättre på att vidareförädla vår egen råvara ytterligare. Vi skulle också behöva utveckla en mer mångsidig arbetsmarknad där inte minst privata tjänsteföretag, som många talare har berört i debatten i dag, ges bättre och större möjligheter att växa framgångsrikt. I stora delar av vårt land finns en värdefull stark lokal utvecklingskraft. Företag och lokala utvecklingsgrupper av olika slag finns och verkar nära människor på landsbygden, i små tätorter och i städerna. Genom de nya möjligheterna till snabb kommunikation via tele och datanäten har geografiska avstånd blivit mindre betydelsefulla och förutsättningarna för utveckling av bygden förbättrats. Nu gäller det att också stat, landsting och kommuner på alla sätt bidrar till att ta vara på den utvecklingskraft som faktiskt finns. Riksdag och regering bör fastställa konkreta mål för den regionala utvecklingen, på samma sätt som för budgetsanering och minskad arbetslöshet. Villkoren för företagande, särskilt för de mindre företagen, måste ytterligare förbättras och skatten på arbete minskas så att fler kan få jobb. Viktiga beslut har fattats med centermedverkan i det här syftet under 90 talet, men mer kan göras när vi nu har fått ordning och reda i svensk ekonomi. För min del tror jag att arbetsmarknaden kan utvecklas mycket under de närmaste åren. En nyckelfråga kommer att bli hur en modern, mer individuellt anpassad arbetsmarknad kan bli mer flexibel så att enskilda människors situation kan få styra när man jobbar mera eller mindre i livets olika skeden, fler människor kan få arbete och de som redan har arbete slipper bli utbrända. Slutligen, herr talman: Förmågan hos riksdag, regering och arbetsmarknadens parter att utveckla samhället och arbetsmarknaden till att svara mot tidens krav kommer att avgöra hur väl vårt land lyckas i ambitionen att åter sätta hela folket i arbete.

Herr talman! Det är just därför som jag säger att det är en felsyn att tro att det blir en bättre samhällsekonomi om man lägger ned och drar ned på personal. Man får naturligtvis in mindre pengar till samhället på detta sätt. Som jag påtalade i mitt inlägg tidigare finns det 1 miljard i skatteskulder att hämta hem bara i Gävleborgs län. Då tycker jag att det är en självklarhet att använda befintlig personal, som har utbildning och som kan de här frågorna, till att göra det jobbet i stället för att tro att man blir effektivare genom att banta hårt och dra ned på verksamheten. Det är angeläget att dra in de här pengarna till samhället, och jag tror bestämt att det är en nettovinst för samhället att se till att kronofogdemyndigheten kan jobba effektivt.

Herr talman! Den frågan har jag diskuterat med direktören i regionen, Anders Brännholm. För mig är det en gåta att man driver verksamheten på det här sättet. Man är mycket medveten om att det finns oändligt stora uppgifter. Man har som sagt stora skatteskulder som man skulle kunna driva in. Men man anser sig ändå tvungen att göra de här förändringarna. Jag tror att det kunde vara en vettig uppgift för Sigrid Bolkéus, mig och andra tillsammans att granska om det är särskilt klokt ur samhällsekonomisk synpunkt att göra sådana här förändringar, t.ex. att halvera personalen i Hälsingland trots att många stora uppgifter finns kvar.

Herr talman! Vad behövs för att arbetsmarknaden skall fungera? Det krävs människor som är villiga att satsa på att etablera olika typer av verksamhet. En förutsättning för att detta skall lyckas är att det finns väl utbildad personal och en fungerande infrastruktur. Har vi det i min del av Sverige? Jag tänkte ta tillfället i akt och tala om vad som behövs för en fungerande arbetsmarknad i mitt hemlän Gävleborg och i Norrland. Norrland är den del av landet som under de senaste århundradena svarat för en stor del av råvarorna till våra industrier. Malmen ur bergen, virket ur skogen och kraften från de forsande älvarna har bidragit till att skapa sysselsättning. När industrierna etablerades, framför allt under 1800-talet, blev det möjligt för de människor som inte längre kunde försörja sig inom jordbruket att söka sig till Norrland, för där fanns arbete och utkomstmöjligheter. Råvarorna fanns, riskvilligt kapital fanns och arbetskraften fanns. Att arbetskraften fanns berodde till stor del på jordbrukets omstrukturering vid den tiden. Arbetskraften var dessutom självreproducerande, vilket innebar att pojkar - och vid tiden för den första industrialiseringen även flickor, vilket man ofta glömmer bort - när de slutade skolan gick till ett arbete i industrin. Behovet av utbildning var inte så påtagligt som i dag. Sedan man slutat skolan väntade oftast ett arbete inom industrin eller i skogen. Den exportinriktade basindustrin dominerar än i dag näringslivet i vår del av landet. Men till följd av de rationaliseringar som skett kan inte industrin längre erbjuda arbetstillfällen i den utsträckning den gjorde tidigare, och det fordras numera oftast specialutbildning för att få anställning. I de flesta Norrlandskommuner är i dag arbetslösheten stor och andelen invånare med eftergymnasiala utbildningar är lägre än i riket som helhet. Vad kan man göra åt detta? Regeringens satsning på små och medelstora högskolor har varit mycket bra och har inneburit att alltfler unga människor skaffar sig en kvalificerad eftergymnasial utbildning. Det innebär också att de mindre högskolorna fungerar som en motor för näringslivet i sin region. Ofta inleds ett fruktbart samarbete med näringslivet i regionen, vilket på sikt skapar arbetstillfällen. Satsningen har som sagt varit bra, men i allmänhet når man endast de riktigt unga, vilket i och för sig är viktigt. De har möjlighet att flytta till studieorten. De ortsbundna vuxna, yrkesarbetande som behöver höja sin kompetens, kvinnor och de som kommer från hem som saknar högskoletradition är det i allmänhet svårt att rekrytera till en traditionell högskoleutbildning. De försök som pågått på flera platser i landet med lokala studiecentrum, där undervisningen skett i samarbete med en eller flera högskolor i olika former av distansundervisning - alltifrån decentraliserad undervisning till traditionell undervisning i form av samlingar vid campus och användande av olika typer av tekniska hjälpmedel, som telebild, datorer, fax osv. - har varit mycket positiva. I Hälsingland har man kunnat konstatera att distansutbildningar förlagda till lokala studiemiljöer når nya målgrupper som traditionellt inte påbörjar högskolestudier. För två tredjedelar av de studerande har studiecentrum varit inkörsporten till högre studier. Det vi skulle behöva i dag är större möjligheter för kommunerna själva att köpa den distansutbildning man anser sig behöva. I dag är man huvudsakligen hänvisad att erbjuda invånarna den utbildning som högskolorna anser sig ha möjlighet att lägga ut som distansundervisning. Om vi skall ha en framtid i Norrland måste vi höja vår kompetens och skaffa en utbildning som svarar mot den nya tidens krav och den enskildes behov. Skall det vara möjligt för det stora flertalet är det nödvändigt att pröva nya vägar för att utbildningarna skall nå så många som möjligt. Utflyttningen från länet är stor i dag, ett bekymmer som vi delar med andra Norrlandslän. Skall vi kunna vända trenden krävs som jag tidigare sagt möjlighet att utbilda sig, men det krävs också goda kommunikationer för att företag skall vara intresserade av att etablera sig i vår del av landet. Vi kan erbjuda en storslagen natur och ett rikt friluftsliv, men det räcker inte. Det är nödvändigt att kunna erbjuda snabba och täta förbindelser med övriga delar av landet för att området skall vara intressant för företagsetableringar. Vi har arbetat hårt för att vägar och järnvägar skall byggas ut till en standard som motsvarar den standard som finns i Sverige i övrigt. Vi anser att den planerade Atlantbanan och en till snabbtågsstandard utbyggd ostkustbana är av väsentlig betydelse för näringslivet i vår del av landet. Men som tidigare sagts från talarstolen krävs det naturligtvis att det går tåg på banorna också. I dag finns en stor oro hos våra kommunpolitiker för hur det kommer att se ut i framtiden. Jag skulle också vilja säga att vi nu är glada för att SJ har lyssnat på kritiken. Vi kommer att få en bättre tidtabell än den som var planerad från början på Ostkustbanan. Under dagens debatt har, framför allt från moderaterna, regeringens satsning på kunskapslyftet kallats för kosmetika. Hemma i min kommun, Hudiksvall, har man motsatt uppfattning. Kunskapslyftet har inneburit att man ser en klar förbättring av arbetsmarknaden. Arbetslöshetssiffrorna sjunker, och man ser nu att den negativa utvecklingen av socialbidragen vänder i positiv riktning. Det innebär också att alla kommunens vårdbiträden kommer att utbildas till undersköterskor. Det ger jobb åt andra under tiden de går sin utbildning, och det innebär att de kommer tillbaka till sina arbetsplatser med höjd kompetens, vilket i sin tur leder till högre kvalitet på vård och omsorg i vår kommun. Det tycker inte jag att man kan kalla kosmetika.

Herr talman! Sverige drar litet olika, län för län, region för region. Vi har sett det den senaste tiden och fick en klar påminnelse om detta vid det senaste årsskiftet när vi såg befolkningsstatistiken för de olika landsdelarna, kommun för kommun, län för län. Exempel på det här kan man finna på många ställen i Sverige, men jag kan nämna mitt eget län, Västmanland, som i grund och botten är ett industrilän. Där finns en tung basindustri i botten som under många decennier har gett sysselsättning och stor trygghet åt människorna i länet. Vi ser vad som händer under den här tiden som gör att många av kommunerna tappar befolkning, nästan de flesta. Länet minskar i sin helhet. Vi ser att befolkningskoncentrationen drar sig till några få centrum i hela landet. Exempel på detta är hos oss genuina bruksorter som Hallstahammar, Surahammar och Fagersta. De kände av strukturrationaliseringarna redan i början av 80-talet. Rehabiliteringsarbetet för dem har pågått under ganska lång tid. I den situation som vi befinner oss nu, när nya problem också dyker upp, är det mycket viktigt att vi inte glömmer bort dessa orter och ser dem som problem som ligger längre tillbaka i tiden. I många fall är situationen lika akut även i dag. Man talar om att det byggs för litet i Sverige. Det kan väl vara sant på vissa ställen. Det har framförts kritik mot regeringen i många fall. Men när många orter, långt ifrån få, dras med tomma lägenheter, minskande befolkning och det finns kommuner som t.o.m. söker bidrag för att riva bostäder måste man också ställa sig frågan: Skall man stimulera byggande, skall man stimulera rivande eller skall man ta en diskussion för att se vad man kan göra åt helheten i landet? Det tycker jag är en intressant diskussion som man faktiskt kan ägna litet tid åt. Västerås ökar litet grand, men inte alls mycket, och kan inte heller vara den kraft i länet som bär upp det de andra tappar. Man kan säga att det är lätt att peka på problemen. Det är lätt att se bekymren. Men vad gör man åt dem på sikt? Jag tror att en mycket viktig sak är att det får ske en fortsatt satsning på högskolan. I likhet med Västmanland gäller det för många län. Mälardalens högskola hos oss är ett lyckat exempel. Det behövs ytterligare satsning där, inte bara därför att fler ungdomar skall få utbildning, utan också för att vi av erfarenhet känner det dynamiska fält som bildas omkring högskolorna: ökad sysselsättning, ökat företagande, forskning osv. Det är positivt. Energiverket etablerades nyss i Eskilstuna. Det tycker vi är bra. Intressant i vårt län är ABB:s etablering. Där finns mycket högt tekniskt kunnande. Vi har i en motion från länet tyckt att det faktiskt vore intressant att titta närmare på en etablering av NUTEK även utanför Stockholm. I det fallet kanske Västmanland och Västerås kunde vara intressant. Kommunikationer är en annan viktig del för länsdelar och delar av landet som vill utvecklas. Vi vet att det finns bekymmer med flygtrafiken och Arlanda. Åtminstone en del av stockholmarna har sagt att det snart får vara färdigfluget på Bromma. Vi vet att Arlanda inte sväljer den trafikmängden. Det finns en rad olika exempel. När man ändå funderar på det här tycker jag att man också kan se en bit inåt landet. Där kanske skulle kunna vara någonting att titta på. Hässlö flygplats finns i Västerås som ett exempel som man skulle kunna satsa på i framtiden. En annan sak som också är viktig är företagandet. Man har pratat mycket om nyföretagandet, kanske ofta i samband med att människor är arbetslösa. Då talas det också om att starta eget. Det är inte så lätt att starta eget. Det har inte varit lätt, det är inte lätt och det kommer inte att vara lätt heller. Alla passar inte till företagare, tror jag att man skall säga, lika litet som alla passar till lärare eller vilket yrke man vill. Men den verkliga satsningen tror jag att man skall göra på de många små företag som finns. De har några anställda men de fortsätter inte att växa. Jag tror inte att problemet är så enkelt att det bara är skattefel, kollektivavtal eller arbetsrätt. Jag tror att man skall analysera detta litet mer och titta på vad det beror på att de små och medelstora företagen inte satsar offensivt framåt för att växa och bli större. Några fler anställda i varje företag skulle på sikt öka sysselsättningen enormt. Det blir litet grand av en dominoeffekt. Det skall man ta vara på. Det är naturligtvis också viktigt att slå vakt om den basindustri som finns. Investeringar leder oftast inte till ökad sysselsättning, kanske t.o.m. tvärtom. Men de är ändå nödvändiga för att på sikt ha basindustrin kvar. Exportvärdet inom denna industri är enormt. Den får inte passeras på något sätt som inte hör framtiden till. Produktionen är stor, betydelsen av exportinkomsterna är stora, även om sysselsättningen inte är det viktigaste. Alternativet är att satsa på de små och medelstora företag som är på väg upp. Med den linje som föreligger med utveckling av kompetens osv. går det att se optimistiskt på framtiden och att Sverige kan utvecklas till det bättre. Men det är också viktigt att se till att alla regioner och landsdelar ges möjlighet att utvecklas.

Herr talman! I denna ganska sena afton skall jag prata litet allmänt kring arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsfrågor. Jag kan med glädje konstatera att utvecklingen har vänt i Sverige, inte bara när det gäller ekonomin utan också jobben. Det är litet trist med tanke på dagens debatt att konstatera att det inte är alla som är glada över den utvecklingen. Det finns somliga som tycker att det inte är så bra att det går bra för Sverige. En anledning till att det går bra även när det gäller jobben är att ekonomin fungerar bra, räntorna har sjunkit och är rekordlåga och inflationen är låg. Det går bra för den svenska arbetsmarknaden jämfört med omvärlden. I förra veckan rapporterades en studie från EU, där man konstaterar att arbetslösheten sjunker i hela EU. Men i den jämförelsen framgår det att arbetslösheten sjunker mest i Sverige. Det känns ju väldigt positivt, inte minst med tanke på alla de kritiska synpunkter som har framförts i talarstolen i dag när det gäller det sätt som utvecklingen i Sverige har vänts på. Vi kan också titta på enskilda orter. Det är orter som starkt bevisar att talet om att kamouflera arbetslöshetssiffror inte är korrekta. Karlskoga är en ort som är hårt drabbad av omställningen, av strukturomvandlingen och neddragningen inom försvarsindustrin. Senhösten 1997 är arbetslösheten 6,6 %. Det är mycket, men det är oerhört mycket mindre än 15 %. Detta har inte skett genom att arbetslösa har gömts undan i olika åtgärder eller i utbildning, utan genom en mycket aktiv näringspolitik på det lokala planet. Man har sett till att få nya verksamheter till Karlskoga. Företagare har flyttat från andra länder och etablerat sig därför att de har sett att den arbetskraft och de utvecklingsmöjligheter de behöver har funnits. Nu när det går så här pass bra för Sverige är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken är i fas med konjunkturutvecklingen. Därför är det, tycker jag, väldigt bra att regeringen och AMS tonar ned volymmålet till förmån för mer av arbetsmarknadsutbildning i riktningen kvalificerad yrkesutbildning. Men det finns också anledning att fråga sig varför debatten om flaskhalsar nu har tagit fart. Att företagen behöver nyanställa i en konjunkturuppgång, att de behöver nyanställa nyckelpersoner kan ju inte vara någon nyhet. Jag frågar mig varför man från näringslivet och från de olika företagen inte tidigare har talat högt och tydligt om behovet av kvalificerade yrkesarbetare. Det är ju inte enbart ett ansvar för samhället att stå med färdigutbildade yrkesarbetare vid fabriksgrindarna när företagen behagar öppna och ropa på mer arbetskraft. Företagen skall vara med och ta sitt ansvar när det gäller planering men också ekonomiskt. Vi har en mängd olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag ser att jag inte hinner gå i genom särskilt många av dem på den talartid som återstår. Jag skall nämna något om resursarbeten som från den här talarstolen i dag har kritiserats från både höger och vänster. Jag tycker att det är litet märkligt. Jag tror att det till stor del beror på att man inte har velat se de positiva delar som ligger i resursarbeten. Det leder faktiskt till att arbetslösa människor får högre inkomst. Det leder till att de blir delaktiga i arbetslivet. Det leder till att den personal som är anställd inom vården behöver slita litet mindre därför att det finns fler händer till hands. Dessutom leder det till att det i kommuner och landsting den dag som ekonomin blir ännu starkare och generationsskiftet tar fart finns arbetskraft som är redo att gå in och direkt ta en anställning. Avslutningsvis, herr talman, hade jag tänkt prata en del om generationsväxling och de särskilda bekymmer som finns på bruksorterna. Men det torde jag få göra vid ett annat tillfälle med tanke på att jag just nu har två sekunder kvar av min taletid.

Herr talman! Nu har vi ägnat en hel dag åt sysselsättningsfrågor. Arbetslöshet är ju något som berör väldigt många människor i Sverige i dag. Den ofrihet och otrygghet som det innebär gör att man känner litet vanmakt inför frågan om hur vi skall lösa arbetslösheten. Man måste också gå tillbaka i tiden och titta på hur massarbetslösheten kunde bli verklighet i Sverige. Tidigare i dag har många gånger nämnts den förra regeringens bidrag till det. Vi har bankkrisen. Men något vi sällan diskuterar är den strukturförändring som har skett framför allt i industrin, men även inom andra sektorer. Man kan se i dag att tekniken har utvecklats. Man har fått en betydligt smalare organisation och de enklare jobben har försvunnit. Man kräver en längre utbildning och mer kvalificerade yrkesarbetare. Många som i dag är arbetslösa är komna litet till åren och har ingen utbildning att falla tillbaka på. Jag vill också likt föregående talare, Hans Karlsson, ta fram frågan om flaskhalsarna. Varför har man inte gjort någonting från arbetsgivarsidan när man är klart medveten om att sådana här flaskhalsar kommer förr eller senare. Vi har haft dem tidigare och det ledde till att löneutvecklingen blev enorm och att vi fick en inflation som gjorde att fler jobb försvann senare. Herr talman! Hur gör vi då för att komma ur massarbetslösheten? Jag vill peka på några delar som jag tycker är viktiga. Det första är det livslånga lärandet. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden i dag. Man har inte länge samma jobb. Man kommer inte att ha samma jobb i samma utsträckning som tidigare, då man kanske började någon gång i tjugoårsåldern och sedan var kvar inom samma yrke. Jag tycker att vår utbildningssatsning som vi har inlett denna mandatperiod är en mycket bra del i detta. Trots att man har jobbat i ett antal år kan man återigen gå tillbaka och lära sig något nytt och utvecklas i det yrke som man en gång har påbörjat eller kanske rent av byta yrke därför att man tycker att man inte trivs riktigt bra i det man har. Det är också något som naturligtvis kommer att öka sysselsättningen och där man har fler utbildningsinsatser. Det andra är omställningen till det hållbara samhället. Jag tror att energiomställningen kommer att vara det som bidrar till en mängd nya jobb. Det gäller framför allt byggnadsjobb men även industrijobb. Tjänstesektorn kommer naturligtvis också att ta en stor del. En annan fråga som jag tror att vi inom den närmaste tiden kommer att få ägna oss åt och fatta beslut om är förkortad arbetstid. Jag tror inte att man i den utsträckning som behövs kommer att komma överens avtalsvägen. Till det skall man naturligtvis koppla skärpningar i lagstiftningen när det gäller övertidsuttag. Något som jag däremot inte tror kommer att bidra är avregleringen av arbetsrätten. Många hävdar att det skulle skapa mer sysselsättning. Vi har bl.a. i dessa dagar fått en mängd skrifter från en ny organisation som bildades i höstas och som kallar sig för Svensk handel. Man pekar på att en avreglering av arbetsrätten skulle skapa mer sysselsättning. Jag tror inte det. Det skapar bara en massa otrygghet och gör att människor blir mer ovilliga. De blir ovilliga att konsumera, och på det sättet minskar sysselsättningen i stället för att öka. Något som jag inte heller tror skapar fler arbeten är den otrygghet som lägre ersättningar i socialförsäkringssystemet skulle innebära. Återigen får vi lägre konsumtion och det skapar inte fler arbetstillfällen. De två bitar som jag vill framhålla är alltså ny utveckling mot det hållbara samhället och det livslånga lärandet.

Herr talman! Jag tänker tala utifrån en något annorlunda infallsvinkel men ändå ta upp något som anknyter till dagens rubrik, sysselsättning. För en positiv utveckling av sysselsättningen i privata företag men också i offentlig sektor krävs kompetenta ledningar, som har förmåga att tillsammans med de anställda utveckla verksamheten på ett professionellt sätt och som ser, uppskattar och ger de anställda möjlighet till vidareutbildning. Kompetenshöjning inom företagen är i dag en förutsättning för den verksamhet som vill finnas kvar och dessutom kanske växa. Men nu har det uppstått några frågetecken som bör lyftas fram i något forum. S-E-Banken satsar på glödande kol och häxor som kompetensutveckling. Vi har via medier kunnat följa hur 800 chefer har undersökt energier, träffat häxor och gått på glödande kol. Detta är enligt mig inte något som stärker förtroendet för bankväsendet. Telia skall ha låtit 300 av sina chefer gå på kurs hos en sekt, TM-rörelsen. TM är grundad av gurun Maharischi Mahesh Yogi. Det är minst sagt förvånande och måste även anses som olämpligt att ett statligt företag ekonomiskt sponsrar sekter på detta sätt. Hur det är tänkt att Telias chefer skall tillämpa sina nyförvärvade kunskaper har inte framgått. Men jag väntar med spänning på motiveringen från Telia. Kanske har man tänkt att övergå från telefoni till telepati. Sedan 1951, då religionsfrihetslagen instiftades, är alla utom kungen fria att tycka och tänka vad de vill i religiösa frågor. Det är bra. Jag har även stor förståelse för dem som är sökande och öppna för nya religiösa strömningar utanför de stora världsreligionerna. Men som anställd skall man själv kunna välja sin religiösa väg utan arbetsgivarens inblandning. Personalutbildning och ledarskapskurser behövs men att delta i New Age eller sektbaserade kurser får inte vara en förutsättning för att göra karriär inom ett företag. Det är därför oroande att denna flummighet nu även fått fäste i ledningar för stora svenska företag. Det är oroande då de stora företagen har helt andra möjligheter än ett litet företag att seriöst granska vad de borde och inte borde släppa in över sin tröskel. Det är oroande att så många har kommit att beröras. Hur ser det då ut på rekryteringssidan? Utvecklingen av psykologiska test drevs från början av militärpsykologer men har därefter spridit sig till helt anda områden i samhället. Bland företag i branschen finns det seriösa men också alltför många charlataner och lycksökare. Det finns ingen marknadskontroll eller auktorisation på området. Branschföreningar har i regel någon form av etiska regler för de personer eller företag som är medlemmar. När det t.ex. gäller U-Man är företaget inte medlem i någon av de branschföreningar verksamma inom området som är kända. Psykologförbundet håller med utgångspunkt i internationell praxis på och utarbetar standard för både tester och den som testar, men redan i dag tillämpar Psykologförbundet klara regler. Psykologförbundet har också tillskrivit Socialstyrelsen, som i sin tur överväger standardisering av test. Det är angeläget, men Socialstyrelsen har inte tillsynsansvar inom arbetslivet och därmed inte heller för rekryteringstest. Därigenom riskerar de att bli oreglerade. Det är något som också Margareta Winberg har bekräftat. De fackliga företrädare som jag har varit i kontakt med uppger att de hittills främst prioriterat de allt tätare propåerna från arbetsgivare om fysiska test på medlemmar. SAF har ingen mening i frågan. Men jag tycker att arbetsgivarens parter här borde ta ett större ansvar än vad de gör i dag. Användningen av test vid urvalsprocesser har nämligen blivit allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Alltfler arbetssökande har kommit att beröras. Herr talman! Vilken arbetssökande vill ifrågasätta den test som kan vara förutsättningen för att få det efterlängtade arbetet? Vem vågar ifrågasätta vilka värderingar som ligger bakom utvärderingen? Vem vågar fråga var testresultatet skall förvaras - om tystnadsplikten? U-Man är t.ex. ett företag som säljer sina test direkt till företagen. Ett företag som köper tio test lär få betala 3 000-4 000 kr styck. Den person som testet är avsett för fyller i testet som därefter skickas in till U Man. Inom 24 timmar skall testet vara utvärderat, men U-Man behåller själva testet. Inga som helst kompetenskrav ställs på dem som genomför testen. Att scientologerna står bakom U-Man har man kunnat läsa i bl.a. Svenska Dagbladet. Den svenska grenen av företagsträdet använder två olika tester, U test respektive Siluett Profilanalys. Det sistnämnda benämns ibland PFA-profil eller enbart Profilanalys. Det finns även andra företag som utgår från precis samma material. U-test och Siluett Profilanalys bygger på idéer från scientologernas grundare Ron L Hubbard. Testen är i princip uppbyggda på samma sätt som dem som scientologerna använder när de rekryterar nya medlemmar. Herr talman! Jag tycker att det är integritetskränkande och oacceptabelt att arbetssökande och den som vill göra karriär inom ett företag skall utsättas för sekteristisk rekrytering och personalutbildning. Själv tror jag att det är helt fel väg att gå för den som vill stärka sitt företag. I de småföretagarbygder som jag kommer från har jag sett mer framgångsrika recept för företagare än att använda sig av sekter. Jag tycker att man kan lära sig av Gnosjöbygden även i detta fall.

Herr talman! Vi har nu under flera år haft en katastrofalt hög arbetslöshet. Det talas ofta om de negativa ekonomiska konsekvenserna av arbetslösheten, både när det gäller samhällsekonomin och när det gäller de arbetslösas personliga ekonomi. Mindre talas det om hur de arbetslösa och deras familjer drabbas socialt och psykiskt av arbetslösheten. Detta märks inte minst på barnen som ofta mår mycket dåligt av föräldrarnas arbetslöshet. När man talar med dagispersonal brukar de säga att det faktiskt märks tydligast på barnen när en förälder får arbete igen efter en längre tids arbetslöshet. Då kan man se hur barnen lever upp igen och riktigt strålar av glädje. Tyvärr är risken nog ganska stor att vi under många år framåt kommer att kunna se effekterna av 90-talets höga arbetslöshet på många av de barn som har tvingats växa upp i den här situationen. Därför är det viktigt att samhället gör allt vad som står i dess makt för att stötta arbetslösa barnfamiljer. Glädjande nog sjunker nu arbetslösheten. Även om antalet arbetslösa fortfarande är mycket stort kan man se en klar förbättring, och optimismen ökar nu runt om i samhället. Målet att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000 kommer med all säkerhet att kunna klaras. Det här gör att man ändå kan se ganska optimistiskt på framtiden, trots att arbetslösheten fortfarande ligger på en oacceptabelt hög nivå. Tyvärr finns det ett område där man inte alls ser samma positiva utveckling, och det är byggbranschen. I går talade jag med ordföranden i Byggnadsarbetareförbundets största avdelning i mitt hemlän Västernorrland. Det var en mycket dyster beskrivning av situationen i länet som han kunde ge. Med en öppen arbetslöshet i kåren på 37 % och ytterligare 10 % i olika åtgärder är det naturligtvis en fullkomligt oacceptabel situation. Det är helt uppenbart att ytterligare åtgärder måste sättas in för att minska byggarbetslösheten. En grundläggande förutsättning är att den bostadspolitiska proposition som skall läggas fram om några veckor innehåller sådana förslag som innebär att vi både kan lösa problemen med de s.k. krisårgångarna och sätta fart på ombyggnads och reparationsverksamheten i det äldre bostadsbeståndet. Det är också angeläget att man så snabbt som möjligt kommer i gång med de investeringar som behövs för att klara energiomställningen och för att bygga om Sverige till ett långsiktigt hållbart samhälle. En annan minst lika viktig förutsättning är att vi lyckas stoppa utflyttningen från Västernorrland och andra utflyttningslän. Det minskande befolkningsunderlaget skadar kommunernas och landstingets ekonomi på ett förödande sätt och minskar underlaget även för den privata näringsverksamheten. Därför är det nödvändigt att den regionalpolitiska proposition som skall läggas fram i vår innehåller kraftfulla inslag för att få stopp på befolkningsomflyttningen. De statliga myndigheterna och företagen måste åläggas att ta ett regionalpolitiskt ansvar. Det finns alltför många exempel på statliga verksamheter som koncentrerar sin verksamhet till Stockholmsområdet utan att på något sätt väga in de regionalpolitiska effekterna. Två mycket aktuella exempel på detta är kustbevakningens flytt från Härnösand till Stockholm och förslaget inom Luftfartsverket om att flytta flygledningen från Midlanda till Arlanda. Om också detta förslag skulle genomföras är det inget annat än en fullkomlig skandal. En tredje grundförutsättning är att utbildningssatsningen fullföljs, både när det gäller kunskapslyftet och satsningen på att ge Mitthögskolan universitetsstatus. Mitthögskolan måste också ges möjlighet att fortsätta utvecklas till ett fullvärdigt nätverksuniversitet. Då kan Mittuniversitet bli en kraftfull motor för utvecklingen i hela Mellannorrland. Den fjärde grundförutsättningen är bättre kommunikationer. Den satsning som görs på Botniabanan och byggandet av Vedabron har inneburit en klar förbättring av kommunikationerna längs Norrlandskusten. Men det behövs ytterligare förbättringar också av vägstandarden. Den planerade ombyggnaden av E 4 genom Sundsvall behöver tidigareläggas både av miljöskäl och av sysselsättningsskäl. Också länsvägnätet behöver rustas upp till en sådan standard att det är framkomligt året om för skogsindustrins transporter eftersom den moderna skogsindustrin kräver färskt virke för att kunna producera miljövänliga och konkurrenskraftiga produkter. Det går inte att ha vägarna stängda för tung trafik under långa perioder varje år. Västernorrland är ett exportintensivt län med en basindustri som bidrar med en mycket stor del av landets exportinkomster, samtidigt som importen är relativt liten. Därför är det ett nationellt intresse att den elintensiva basindustrin ges möjlighet till långsiktiga elförsörjningsavtal på en sådan nivå att konkurrenskraften tryggas. Då kan också investeringstakten inom basindustrin öka. Det var välgörande klarlägganden på den punkten från näringsministern här i kammaren tidigare i dag. Herr talman! Om dessa förutsättningar kan uppfyllas har Västernorrland mycket goda förutsättningar att fortsatt bidra till Sveriges försörjning med ett stort nettoexportöverskott också i framtiden. Då kommer även byggbranschen i länet att aktivt kunna bidra till att öka tillväxten och sysselsättningen i samhället.

Herr talman! Utbildning och kompetenshöjning är viktiga förutsättningar för sysselsättning och tillväxt. När borgerliga företrädare, främst moderater, i dagens debatt talar om att det är ett statistiskt tricksande och manipulation som förklarar nedgången av den öppna arbetslösheten är detta i själva verket ett angrepp på den massiva utbildningssatsning som nu sker i det svenska samhället. Enligt moderaterna är satsningen på kunskapslyftet och på utbyggnaden av högskolan en utspädning av resurserna och en koncentration på kvantitet i stället för på kvalitet. För moderaterna tycks utbildning vara en kortsiktig kostnad, åtminstone vad gäller de många som saknar grundskole och gymnasiekompetens. För oss socialdemokrater är utbildning en investering i människor - en väg att stärka individens självförtroende, sociala trygghet och kompetens för att kunna hävda sig på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Utbildning ger dessutom inga undanträngningseffekter på arbetsmarknaden och bidrar därför på kortare sikt, men främst på längre sikt, till en varaktig höjning av den totala sysselsättningen i samhället. Sverige är en ledande kunskapsnation. Vårt land ligger i topp bland industriländerna i fråga om problemlösning och läsförståelse. Den senaste OECD rapporten om utbildning i de 27 medlemsländerna visar också att Sverige tillsammans med USA, Kanada och Norge har en större andel högskoleutbildade än övriga OECD-länder. Till bilden hör också att skillnaden i utbildningsnivå är mindre i vårt land jämfört med hur det är i flertalet andra länder. En annan mycket intressant iakttagelse i OECD rapporten är att svenskar i åldern 25-64 år med högst grundskola når samma nivå i fråga om problemlösning och läsförståelse som motsvarande USA medborgare med kortare högskoleutbildning. Här tecknar sig ett intressant ideologiskt perspektiv. Vi socialdemokrater vill bygga och utveckla kunskapens hus från botten, dvs. med en massiv satsning på breddutbildning. Moderaterna vill starta sitt bygge från toppen, skapa s.k. excellenta centrum för särskilt utvalda, avseende spetsutbildning och spetskompetens. Det är förvisso alldeles riktigt att vi behöver både spetsutbildning och spetsforskning för att hävda oss i en allt hårdare internationell konkurrens. Men det är bara genom en massiv satsning från grunden som vi kan nå också högt uppsatta kvalitativa mål. Utomordentligt sedelärande exempel på detta resonemang kan hämtas från både musikens och idrottens värld, ty det är mycket tack vare de kommunala musikskolorna som Sverige hävdar sig så väl inom den lättare underhållningsbranschen och på den seriösa musikens område. Det är utifrån de breda satsningarna på kommunala ishallar som Sverige når ständiga framgångar i ishockey i hård internationell konkurrens och därutöver också bidrar med en inte oväsentlig export av ishockeyspelare i hårdvaluta. En positiv grundton får givetvis inte undanskymma de problem som vi fortfarande brottas med. Vi har sålunda för få examinerade tekniker och naturvetare i förhållande till antalet anställda. Men också här är vi på rätt väg genom den kraftiga utbyggnad av högskolan som nu pågår. Utbudet är större än efterfrågan beträffande lågutbildad arbetskraft, och samtidigt är utbudet av högkvalificerad arbetskraft för litet i förhållande till behovet. När det gäller universitetens och högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen kan ett par intressanta exempel nämnas. Ett exempel är hämtat från Norrland. När valet stod mellan Umeå och Härnösand som norrländsk universitetsort hade båda städerna drygt 20 000 invånare. I dag har Umeå över 100 000 invånare, medan Härnösand står kvar på samma nivå. I Umeå har det börjat växa upp små högteknologiska företag som ett resultat av forskningen. De regionala högskolorna kallas föraktfullt för "bygdehögskolor" av moderaterna, som vill förmena dessa högskolor rätten att bedriva forskning. Högskolan i Karlskrona/Ronneby har som profilområden dels tillämpad IT, dels utveckling av näringsliv och samhälle. Det innebär att man bl.a. från högskolans sida varit med om att utveckla verksamheter som expanderat med 1 600 nya arbetstillfällen under de senaste tre åren, främst inom IT-sektorn. Det är ganska fantastiskt vad en liten "bygdehögskola" kan åstadkomma! Låt mig slutligen vad gäller möjligheterna till bredare regional utveckling och nätverkssamarbete nämna Öresundsområdet. Här har högskolorna i Lund, Alnarp och Malmö tillsammans med högskolor i Köpenhamnsområdet skapat Öresundsuniversitetet, en kraftsamling som givetvis gör högskolorna än mer intressanta i ett omvärldsperspektiv. Herr talman! Till sist vill jag något kommentera diskussionen om den s.k. utbildningspremien. Visst måste det löna sig med utbildning! Förutsättningen för detta är ett generöst studiemedelssystem. Sverige har det mest frikostiga studiestödet till högskolestuderande bland OECD-länderna. Avkastningen på högre utbildning är med hänsyn tagen till lön, skatter och kostnader för utbildning och studielån ungefär lika hög i Sverige som exempelvis i Tyskland och England. Moderaterna har motsatt sig höjningen av studiebidragen. I deras partimotion kan man bl.a. läsa följande: "I ett något längre perspektiv finns skäl att styra över den offentliga utbildningsfinansieringen från producenten till de studerande." Moderaterna umgås uppenbarligen med allvarliga planer på att avskaffa den avgiftsfria högskolan och har ju då och då också blottat tanken att elever med högskoleambitioner i framtiden kan klara sina studier medelst privata banklån. För oss socialdemokrater är saken helt klar: Högskolan skall vara öppen för alla. Den är, och skall förbli, avgiftsfri. Både unga och gamla skall uppmuntras att skaffa sig högre utbildning. Andelen av befolkningen med högskoletubildning skall höjas. Målet är att alla behöriga sökande skall kunna beredas plats i högskolan. Alla ansträngningar skall göras för att bryta den sociala snedrekrytering till högre studier som fortfarande finns. En viktig del av denna politik är att högskolan byggs ut över hela landet, till fromma för den regionala utvecklingen och för en bestående förstärkning av sysselsättningen.

Herr talman! Vi önskar ökad sysselsättning och ökad tillväxt. Hur skall vi då åstadkomma det? Ja, det är många faktorer i samverkan som kan bidra till det. Jag skall ta upp den, som jag tycker, viktigaste faktorn - utbildning. Det moderna samhället kännetecknas av internationalisering och av en förändringstakt inom alla sektorer som aldrig har varit högre. Det finns inga indikatorer på att utvecklingstakten skall minska. Tvärtom pekar alla tecken på att framtiden kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare förändringar och att individen kommer att ställas inför än fler alternativ. Därmed ställs nya och högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste verktyget för att individen skall förmå att hantera en föränderlig verklighet. Utvecklingen medför samtidigt risker för nya klyftor i samhälle och arbetsliv. Därför är utbildningsfrågorna, som jag ser det, starkt ideologiska. En bristfällig utbildning riskerar att bli ett allt större handikapp. Det gäller inte bara i arbetslivet utan även i samhällsdebatten. Individens möjlighet att påverka, göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga frågor är intimt förknippad med individens kunskaper. Vi kan se hur befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå har ökat genom reformerna på skolans område. Samtidigt ser vi att det framför allt är den sysselsatta andelen människor i arbetsför ålder som har en högre genomsnittlig utbildningsnivå. Rationaliseringar och effektiviseringar har ökat industrins produktivitet och minskat behovet av arbetskraft, i synnerhet av arbetskraft med kort utbildning. Antalet sysselsatta med enbart folkskola har minskat inom alla sektorer, vilket visar att arbetslösheten för dessa grupper inte kan lösas genom byte av sektor. Den allmänna utbildningsnivån måste fortlöpande anpassas till samhällets och arbetslivets utveckling. Under den gångna hösten har många fler än tidigare deltagit i vuxenutbildning. Förklaringen till den kraftiga utbyggnaden av vuxenutbildningen heter kunskapslyftet. Det är socialdemokraternas stora satsning på vuxenutbildning för att bekämpa arbetslösheten. Satsningen på utbildning har folkligt stöd. Många var de domedagsprofeter som för ett år sedan sade att det där går aldrig. Inte kan kommunerna klara så här många utbildningsplatser, sade somliga. Inte finns det så där många som vill studera, sade andra. Men resultatet under hösten visar att de hade fel. Minst 226 000 personer har deltagit i kommunal vuxenutbildning. Det visar Skolverkets preliminära uppgifter. Av dessa personer studerade 171 500 på gymnasial nivå. De 171 500 som studerade på gymnasial nivå delade på de totalt 134 500 heltidsplatserna. Av dessa 134 000 platser förklaras nästan 98 000 Dessa siffror visar att kunskapslyftet blivit en succé både därför att våra kommuner klarat utmaningen och därför att människor har strömmat till vuxenutbildningen när möjligheterna har öppnats. Jag tycker att Lars Leijonborg visar ett förakt för dessa människors omdöme och insikt om att kunskap är nödvändig om man skall kunna få ett arbete eller byta tidigare inriktning i sitt arbetsliv när han i debatten i dag sade att människor som deltar i kunskapslyftet gör detta för att kvalificera sig för en ny a-kasseperiod. Kunskapen har en nyckelroll i socialdemokratisk politik för att Sverige åter skall bli ett land med tillväxt och full sysselsättning. Arbetslivet ställer allt större krav. Yrken förändras och teknik blir föråldrad och byts ut. De enkla handgreppens arbetsmarknad är på väg att försvinna. Denna utveckling erbjuder möjligheter för oss som individer och för Sverige som nation. Förändringen kan ge oss ett samhälle där människans rätt att utveckla sina möjligheter kan förenas med rättvisa och omsorg om varandra. Kunskapssamhället gör också att vi kan planera för ett samhälle där ekologisk hållbarhet inte står i konflikt med tillväxt och välstånd. För att kunna ta till vara alla dessa möjligheter behöver vi mer kunskap. Det räcker inte att vi låter några få välutbildade specialister stå för tänkandet. Sverige måste bli ett rättvist kunskapssamhälle där alla får tillgång till utbildning. Hur mycket man är villig att satsa på att ge alla människor kunskap ger därmed en bild av hur stor vår framtidstro är och hur rättvist vi vill att vårt samhälle skall vara. Regeringen har avsatt stora pengar på utbildning för vuxna. Det handlar om totalt 90 000 platser på högskolan och på den omfattande satsningen på kunskapslyftet, som alltså redan under den gångna hösten inneburit 98 000 heltidsplatser och som nu fortsätter att expandera. Hösten 2000 handlar om totalt 130 000 Sverige skall möta framtiden med välutbildad arbetskraft. Det är ett mycket ideologiskt val vi socialdemokrater gör - inte någon statistikpolitik som moderaterna kallar det. Vi vet genom forskning att det allra bästa sättet att få jobb och att inte bli långtidsarbetslös är att skaffa sig en högskoleutbildning. Därför är den kraftiga expansionen på högskolan viktig. Vi vet också att de jobb som inte kräver gymnasiekompetens numera är försvinnande få. Därför är satsningen på kunskapslyftet helt avgörande - kanske framför allt för dem som förlorat sitt jobb, har brister i sin utbildning och nu äntligen får en chans att utbilda sig. Detta är tydliga skiljelinjer i svensk politik. Moderaterna är kunskapslyftets mest aggressiva motståndare. När det första beslutet om kunskapslyftet fattades ville moderaterna inte vara med. I våras kröp de litet närmare regeringens uppfattning, och nu i höstens budgetförslag för 1998 avsätter de pengar till totalt färre platser än vi socialdemokrater gör. Men det är på litet längre sikt som moderaternas ointresse för kunskapslyftet blir tydligt. När valdagen till hösten är passerad vill de kraftigt minska antalet platser i kunskapslyftet. I budgeten för 1999 har de avsatt pengar för drygt 50 000 platser färre än den socialdemokratiska regeringen. År 2000 är moderaterna nere i 80 000 färre platser än regeringen. Däremot räknar moderaterna med att var och en av dessa platser skall vara billigare än vad regeringen utgår från. Totalt sett skär moderaterna 700 miljoner 1998. Det moderata samhälle som träder fram bakom dessa data skrämmer. Det är ett samhälle som inte tar sin utgångspunkt i alla människors möjlighet att växa. Tvärtom är det ett samhälle som vänder på spiralen - från en uppåtgående rörelse där kompetens och utbildning skapar utveckling, som ger tillväxt och möjliggör välfärd åt alla till en nedåtgående rörelse där utslagning skapar motsättningar, som skapar stora kostnader, som i sin tur omöjliggör satsningar på välfärd åt alla. Det är en samhällsutveckling som vi socialdemokrater inte vill se.
Herr talman! Jag tycker att hela Agneta Lundbergs anförande mycket handlar om kvantitet i stället för kvalitet. Vi moderater har även tidigare satsat väldigt mycket på vuxenutbildning och tillfälliga platser, men man kan inte bara satsa på mängdutbildning, utan man måste också se till att man har en utbildning och ett utbildningsväsen som är anpassade till framtidens krav. Det är just därför som vi satsar mindre på kunskapslyftet, precis som Agneta Lundberg säger, men mer på kvalificerad yrkesutbildning, en ny utbildningsform som är eftergymnasial och som också leder till arbete. Jag har en konkret fråga till Agneta Lundberg. Det är så att man får gå på kunskapslyftet ett år och få akassebidrag, eller utbildningsbidrag som det vackert heter. När det året har gått får man söka svuxa eller studielån. Vad avser regeringen att göra för de människor som lämnar kunskapslyftet till våren? Skall de söka studielån, eller avser man att förlänga utbildningsbidraget?
Herr talman! Självklart tycker vi att det är viktigt med kvalitet på utbildningen. Vi har samma ambitioner där. Vi tycker också att det är viktigt med satsningen på kvalificerad yrkesutbildning. Men det ena förtar inte det andra. Vi ser tillströmningen till bägge områdena. Som jag sade i mitt anförande är det en stor kunskapsklyfta. De som inte har ens nivån upp till gymnasieutbildning är så pass många att om vi inte ser till att de får en utbildning upp till gymnasienivå kommer de att riskera att bli helt utslagna. Vi satsar också på kvalificerad yrkesutbildning. Jag är väl medveten om att en del tycker att det är mycket kämpigt om de efter det första året skall ta ett studielån. Det kan vara en och annan som inte fullföljer, men det är också väldigt många som sagt att de är medvetna om att de inte får a-kassestödet utan får låna eller få utbildningsbidrag. Men man är beredd att göra det ändå för det handlar om en satsning för framtiden.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att man ser till att de människor som är motiverade att utbilda sig också skall ha möjlighet att göra det. För socialdemokraterna är kunskapslyftet ett sätt att dölja misslyckandet, att man inte fått ned arbetslösheten. Jag hävdar att många människor i princip är tvingade till det därför att det inte finns något annat alternativ. Det Agneta Lundberg nämnde om kvalitet tycker jag är bra. Då har jag en konkret fråga. Många lärare lämnar grundskolan och gymnasieskolan för att i stället undervisa i kunskapslyftet, vilket innebär att den ordinarie skolan tappar många lärare. Det innebär att undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan blir sämre. Är det kvalitet, Agneta Lundberg?
Herr talman! Nu återkommer moderaterna till att vi gömmer arbetslösheten. Precis som i fråga om det Leijonborg förde fram, att man deltar i kunskapslyftet för att kvalificera sig för en a-kasseperiod, tycker jag att det är förklenande att säga att man gör det därför att man inte har något annat alternativ. Som jag sagt förut i kammaren brukar jag fråga dem som deltar i kunskapslyftet hur många av dem som inte skulle vara där om de hade ett arbete. Det är förvånansvärt få som räcker upp handen och säger att de inte skulle gå där. Det bekymmersamma är att de få som räcker upp handen oftast är män. Trots att det till 75 % är kvinnor som deltar är det män som tycker att de hellre skulle ha haft ett arbete än höjde sin utbildning till att motsvara gymnasiekompetens. Jag tycker naturligtvis att det är bekymmersamt att vi har en lärarbrist. Men vi upplevde redan före kunskapslyftets tid att många lärare sökte sig till t.ex. kommunal vuxenutbildning för att byta miljö och prova på någonting annat. Det tycker jag är positivt.

Herr talman! Vi lever i en tid formad av en tidigare aldrig skådad snabbhet i förändrade verklighetsbilder och av ord som fortare och snabbare kan användas som en allt täckande beskrivning av den utveckling som den industrialiserade världen i dag befinner sig i. Nya tekniska landvinningar gör snabbt tidigare arbetsuppgifter förlegade och oanvändbara, men skapar i gengäld nya där kraven på kunskap och kompetens ställs högre. Den globaliserade ekonomin flyttar snabbt arbetstillfällen dit där vinsterna för tillfället antas vara de snabbaste och de högsta. På den enskilde arbetstagaren ställs i dag krav på ständig förändringsberedskap för att kunna följa med i de snabba förändringarna. Kravet på att vara geografiskt rörlig har i dag utökats med kravet på det som jag vill kalla för mental rörlighet. Viljan och förmågan att hela tiden ta till sig nya kunskaper och bredda och fördjupa sin kompetens blir de viktigaste förutsättningarna för att vinna inträde på arbetsmarknaden och för att kunna stanna kvar där. Den geografiskt och mentalt rörliga människan - nomaden, om man så vill - blir åter förebilden för vårt livsmönster. Denna nya snabbt föränderliga verklighet lockar många som redan har alla förutsättningar att kunna ge sig ut på den nya arbetsmarknaden, men jag är övertygad om att denna verklighet samtidigt skrämmer alla dem som i dag känner sig sakna dessa förutsättningar och därför ser faran som akut att inte längre platsa på denna nya mer krävande arbetsmarknad. Samtidigt med snabbheten har alltså osäkerheten ökat i samhället. Att skapa förutsättningar för trygga yttre levnadsvillkor i samhället för den enskilda människan är och måste förbli politikens främsta uppgift. Därför måste vi nu skapa de villkor som behövs för att möjliggöra för alla att med tillförsikt möta de nya krav som det snabba samhället ställer. Tryggheten på den nya arbetsmarknaden kommer att formas av utbildning. Möjligheten att få rätt utbildning på rätt plats i rätt tid måste erbjudas alla, och vi är på väg dit. Kunskapslyftet omfattar i dag över 220 000 människor - de allra flesta kvinnor, som Agneta Lundberg sade - som har börjat arbetet med att läsa in treårig gymnasiekompetens. 220 000 människor förbättrar sina kunskaper i bl.a. svenska, engelska och matematik. Det är människor som inte anser sig vara siffror i ett statistiskt spel om arbetslösheten, som vissa politiska partier i denna riksdag vill göra gällande att de är. Nej, alla de som jag har träffat under mina besök hos komvuxenheter och studieförbund talar om vilken härlig känsla det är att upptäcka att man trots allt har förmågan att tillvarata nya kunskaper, lägga dem till gamla beprövade och på så sätt känna tilltron till sin möjlighet att kunna bli efterfrågad på arbetsmarknaden igen. 10 000 platser för IT-utbildning i samverkan med näringslivet kommer att fyllas under den närmaste framtiden. Därigenom kommer enskilda företag att få en viss del av sina behov av IT-kompetens täckt, samtidigt som ytterligare 10 000 personer kommer att känna större trygghet på arbetsmarknaden i kraft av sina kunskaper. Försöksverksamheten med Kvalificerad yrkesutbildning ger närmare 10 000 människor möjlighet att skaffa sig en eftergymnasial yrkesutbildning uppbyggd i nära samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv. Detta nära samarbete innebär att de olika utbildningarna svarar mot aktuella behov inom de branscher som finns representerade, vilket kommer att leda till anställning för de studenter som finns i utbildningarna. Alla dessa utbildningar kan ses som delar i det system för det livslånga lärandet som nu måste ges en form och en struktur för att kunna möta människors berättigade krav på den trygghet som rätt utbildning i rätt tid och på rätt plats ger. Vi har kommit en bit på väg när det gäller det livslånga lärandets organisatoriska former. Därför är det viktigt att vi nu också snabbt lyfter upp frågan om dess finansiering på dagordningen. Alla måste ges möjlighet att växa med arbetslivets krav. Arbetslösa måste erbjudas utbildning för att snabbt kunna komma tillbaka i arbetet. De som befinner sig på arbetsmarknaden måste kunna förnya sina kunskaper och sin kompetens. Tider med insatser i arbetslivet måste kunna varvas med tider för inhämtande av ny kunskap. För att göra detta möjligt för alla krävs ett stabilt finansieringssystem för den tid som omfattas av studier. Detta system måste vara så uppbyggt att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från nödvändig utbildning. Det skulle då utgöra ett nödvändigt komplement till vårt nuvarande trygghetssystem som omfattar ekonomiskt stöd vid sjukdom och ålderdom. Brist på utbildning kommer liksom sjukdom och ålderdom att plocka bort människor från arbetsmarknaden. Rätt utbildning kommer att skapa anställningstrygghet för den enskilde individen. Rätt utbildad arbetskraft är också kanske den mest betydelsefulla konkurrensfaktorn för varje enskilt företag. Kompetens som ger konkurrensförmåga är därför en mycket viktig tillväxtfaktor. Därför är det nödvändigt att vi skapar förutsättningar för alla att utveckla sin begåvning för att aktivt kunna delta i det nya samhälle som i rasande fart formerar sig runt omkring oss.
Herr talman! På förmiddagen i dag fick vi höra att det var viktigt att hålla nere inflationen. Men var det något anförande som var inflationsdrivande så var det Majléne Westerlund Pankes anförande. Hon sade att det var 220 000 människor inom kunskapslyftet. Såvitt jag kan förstå rör det sig om 124 300 människor. Resten är nog i reguljär komvuxverksamhet. Jag har en fråga till Majléne Westerlund Panke, som är en duktig ordförande i Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning. Min fråga gäller er hantering av detta. Vad man har gjort är att man har satsat mycket på kvantitet för att dölja arbetslösheten i stället för att satsa på utbildning som leder till arbete. Det finns mängder av olika utbildare som vi i kommittén får säga nej till på grund av platsbrist. Dessa utbildningar är visserligen dyrare än kunskapslyftet, men de leder till jobb. Långsiktigt vore det bättre att man satsade på kvalificerad yrkesutbildning än på det kvantifierade kunskapslyftet. Min fråga är då: Är Majléne Westerlund Panke nöjd med den platstilldelning som regeringen har gett till Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning?
Herr talman! I dagsläget är jag nöjd med de platser som vi har fått till Kvalificerad yrkesutbildning. Jag kan inte, som Ulf Melin vill göra gällande, se på att en hel generation kanske går förlorad för arbetsmarknaden på grund av att det inte ges möjlighet att skaffa sig en treårig gymnasiekompetens. Det är viktigt att så många som möjligt kan ta sig tillbaka till arbetsmarknaden och stanna kvar där. Där måste man som grundideologi ha att denna möjlighet skall omfatta alla. Därför är jag nöjd med den tilldelning som vi har fått till Kvalificerad yrkesutbildning utöver alla de platser som man i dag fördelar i det s.k. kunskapslyftet för att inhämta den treåriga gymnasiekompetensen.
Herr talman! Majléne Westerlund Panke talar i sitt anförande om flaskhalsar. Vi måste ha ett utbildningsväsende som ser till att människor är välutbildade och framför allt att vi har ett utbildningsväsende som motsvarar arbetsmarknadens krav. Klarar vi inte av detta kan vi ju fortsätta hur länge som helst att utbilda människor. Vi måste ju se till att vi har en skola som utbildar människor som får ett arbete. Vem skall betala det här? Jo, det är ju alla vi som arbetar för att klara av det här. Då måste man faktiskt våga satsa på kvalitet i stället för kvantitet. Långsiktigt är det ju farligt med den politik som ni för just nu. Jag tror faktiskt att Majléne Westerlund Panke innerst inne inser att regeringens hållning när det gäller just tilldelning av platser till den kvalificerade yrkesutbildningen har varit alldeles för njugg i förhållande till det behov som finns. Är det inte så?
Herr talman! Jag vill erinra Ulf Melin om att det i dag faktiskt pågår ett försöksprojekt när det gäller kvalificerad yrkesutbildning. Vi får se var volymen kommer att hamna när försöksprojektet så småningom blir permanent verksamhet. Då kan vi väl börja diskutera om platsantalet är till fyllest eller inte, men i dagsläget när verksamheten är på försöksstadiet tror jag att man skall akta sig för att spä på med alltför många platser. Dessutom kan jag inte riktigt se skillnad på kvantitet och kvalitet. Om 200 000 människor ytterligare skaffar sig en treårig gymnasiekompetens kan det väl inte innebära att den treåriga gymnasiekompetensen förlorar i kvalitet. Jag kan inte tänka mig att man resonerar likadant, att om vi utexaminerar 2 000 läkare i stället för 1 000 så blir de 2 000 läkarna sämre kvalitetsmässigt. Jag förstår inte riktigt resonemanget, måste jag erkänna.

Fru talman! Trygghet är en väsentlig del av det som vi uppfattar som välfärd. Tryggheten att kunna leva på sin lön och kanske framför allt att veta att om man blir sjuk får man god vård när man behöver sådan samt att veta att man inte behöver gå orolig och vänta och inte behöver vare sig leva med ständig smärta i väntan på en operation eller gå så länge med nedsatt syn att man sedan aldrig kan se riktigt bra igen liksom rätten att välja vårdgivare när det behövs är viktiga delar av vår trygghet och välfärd. Har vi det så? Har socialdemokraterna skött vårt land så att vi inte behöver vänta i åratal i plåga på grund av att det offentliga har svårt att prioritera? Har de som har regeringsmakten, makten i 22 av 23 landsting och i mer än 200 kommuner, skött vården på det sättet? Fru talman! När de förra gången hade makten växte vårdköerna och lidandet. Under den borgerliga tiden försvann i stort sett vårdköerna men sedan 1994 växer de så det knakar. Endast tre landsting klarar den gamla vårdgarantin. Då, efter 1991, växte valfriheten. Då ökade mångfalden. Nu är det tvärtom. Nu fortsätter köerna att växa. Under 1997 ökade antalet människor med en klar diagnos och som väntat mer än tre månader från 12 % i april till 25 % i oktober. Antalet människor med en oklar diagnos som väntat mer än tre månader har under samma tid ökat från 10 % till 18 %, alltså i princip en fördubbling. Är det då försvarligt att inte ifrågasätta landstingssystemet, att inte sätta i fråga de brister i ledning, effektivitet, organisation, prioriteringar och kompetens som detta system representerar? Är det försvarligt att inte utreda ett nationellt finansierat system med en produktion i konkurrens, med en mångfald av vårdgivare och med en riktig arbetsmarknad för de anställda - ett system där köerna är borta? Ingen tjänar nämligen på köer, som kostar samhället. Detta är inte en resursfråga, utan det är bara ett tecken på en vårdorganisation som inte längre fungerar. Fru talman! Är det försvarligt att 20 000 personer som behöver gråstarrsoperation får väntetider som är mycket långa, ofta över ett år? Många ser därför efter en operation aldrig riktigt bra igen och behöver hemtjänst både under väntetiden och efter operationen. En operation kostar 7 000 kr. Hemtjänst kostar i genomsnitt 14 000 kr per månad. Har vi råd att inte operera? Bland de närmare 9 000 personer som väntar på en knä eller höftledsoperation under 1-1 1⁄2 år är det många som är sjukskrivna och som kostar både för sig själva och för samhället pengar i onödan, samtidigt som deras livskvalitet har sänkts. Mer än 4 600 personer stod för ett år sedan i kö för ljumskbråcksoperation med en väntetid på ungefär ett år. Vad kostar sjukfrånvaron i produktionsbortfall och minskade skatteintäkter; detta på grund av sjukdomar för vilka effektiva insatser skulle ha minimerat frånvaron? Men framför allt: Vad kostar det humanitärt för de svaga, för dem med de största behoven och för ett system som så illa tar till vara resurserna? Har vi råd att låta välfärden urholkas bara därför att socialdemokraterna vill försvara ett obsolet landstingssystem? I dag, i socialdemokraternas Sverige, kan endast de som har "penningar och känningar" vara säkra på att få vård i tid. Den lilla människan ställs i vårdkön. Fru talman! Socialdemokraterna är ansvariga för vårdkrisen. Det är de som har styrt Sverige under de år då vårdkrisen utvecklats. Kommunsektorn disponerar 430 miljarder kronor. Det går inte att hävda att det råder brist på pengar. I stället råder misshushållning. Skattebetalarna har rätt att kräva valuta för pengarna. Det är de felaktiga prioriteringarna samt bristen på incitament till effektiv sjukvård och professionellt ledarskap, bristen på konkurrens och bristen på valfrihet och mångfald som konstituerar den svenska vårdkrisen. För detta är socialdemokraterna ansvariga! Patienten skall ha rätt till behandling inom tre månader för samtliga medicinskt motiverade diagnoser. Patienten skall ha rätt att välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod. Denna valfrihet skall omfatta samtliga godkända vårdgivare, inklusive privata vårdgivare. Patienten skall ha rätt att välja sjukhus i hela landet, även om "det egna" sjukhuset kan ge vård utan dröjsmål. Patienten skall ha rätt till second opinion. Remisskrav till privata vårdgivare skall inte få förekomma. Dessa förslag, som ger en vårdgaranti värd namnet, är inte speciellt häpnadsväckande utan bara någonting som en patient rimligen bör ha rätt till i ett välfärdssamhälle. I landet med världens högsta skatter kan det inte vara låga skatter som leder till köer och vanvård, utan det är misshushållning med pengar som leder till det. Tanken att landstingens och kommunernas verksamhet inte kan effektiviseras bygger på en egendomlig föreställning om att allting är bra i dag - att alla utgifter är lika viktiga och att ingenting kan göras. Det är detta som ger människorna befogad rädsla och oro inför konstruktionen av vår välfärd på vårdområdet. Tilltron till och förvissningen om att man skall få behandling och omvårdnad när man är hjälplös och sjuk är avgörande för många människor. Detta är en djupt personlig punkt för alla och för ett gott samhälle. Den tilltron dör nu i vårdköernas Sverige. Fru talman!

Fru talman! Det är nu åtta månader kvar till valet. Under fem av de åtta månaderna pågår arbetet här i riksdagen. Det är därför angeläget att vi utnyttjar den tid för riksdagsarbetet som vi har kvar före valet. Det gäller att klarlägga var skiljelinjerna i svensk politik går, särskilt som man ibland kan höra folk säga att det är svårt att urskilja vad de olika partierna står för. En mycket tydlig skiljelinje i svensk politik på det sociala området går i fråga om hur vård, omsorg och ekonomisk trygghet skall finansieras och hur kostnaderna skall fördelas mellan olika grupper i vårt samhälle. Det är alltså ytterst fråga om rätten till vård och omsorg efter behov. Utgångspunkten för Centerns politik på detta område är att den solidariska skattefinansieringen skall utgöra grunden. Det är grundprincipen även om man naturligtvis kan komplettera finansieringen på olika sätt med olika typer av inkomster. Detta är en uppfattning som tycks delas av samtliga övriga partier med undantag av Moderaterna. Jag vill understryka att finansieringsansvaret inte har något direkt samband med utförandeansvaret. Vi från Centern ser gärna att det kommer fler utförare in i vård och omsorg. Men när det gäller den solidariska skattefinansieringen är det viktigt att den utgår från de principer som vi i dag har. Det behövs förvisso en reformering i framtiden för att man skall kunna få utrymme för de stora och ökade kostnaderna och behoven på vård och omsorgsområdet. Jag tror att en sådan möjlighet finns i det mönster som den nya pensionsuppgörelsen bildar, dvs. rakare rör mellan finansiering och förmåner. Jag tror alltså att det som vi nu har sett i pensionsuppgörelsen också skulle kunna omsättas till t.ex. sjukförsäkringssystemet eller arbetslöshetsförsäkringen, dvs. en grundtrygghet i botten som är skattefinansierad och lika för alla och därpå en påbyggnad med en inkomstrelaterad del där avgift och förmån står i relation till varandra. Men att därifrån gå till en modell som innebär en försäkringslösning där man skall försäkra sig även för vård och omsorg, dvs. för verksamheterna, som nu bedrivs av kommuner och landsting. Till detta är det lång väg, och Centern går inte med på det. En intressant frågeställning framför allt till Moderaterna nu när vi närmar oss valet är: Tillsammans med vilka partier tänker Moderaterna driva igenom en sådan systemförändring för att åstadkomma detta? Frågeställningen är viktig ur två aspekter. Den skattesänkning som Moderaterna har föreslagit skall till mycket stor del finansieras av neddragningarna på det sociala området, eller vi kan säga genom övergången till ett försäkringsfinansierat system. Samtidigt säger Moderaterna att man genom att sänka skatten också skall åstadkomma utrymme för annan konsumtion, så att man på detta sätt kan få i gång riktiga jobb, som om riktiga jobb inte vore sådana som finns inom vård och omsorg. Detta är motsägelsefullt, och det är litet grand av ett önsketänkande att försöka använda samma pengar två gånger. Vissa moderater, särskilt de som jobbar på det sociala området, brukar säga att det som de föreslår inte skiljer sig från dagens system på annat sätt än att man skall låta försäkringskassorna svara för finansieringen av vård och omsorg i stället för landstingen. Men är det på detta sätt? Det skulle kunna vara en välvillig tolkning att säga att det är på det sättet. Då innebär det faktiskt att den här skattesänkningen knappast ger utrymme för något annat än att betala de avgifter som måste betalas till denna försäkring. En grundförutsättning i den moderata politiken är ju att man skall kunna åstadkomma skattesänkningar som i sin tur skall bereda arbetstillfällen på andra områden. Men de pengar som man på detta sätt kan frigöra måste ju användas för att betala denna vård och omsorg. Vad man i praktiken gör är att förvandla skatter till avgifter. Min andra fråga är: Är det någon egentlig skillnad mellan att betala en skatt och att betala en avgift för en verksamhet? Jag skulle vilja sluta med att ställa en fråga till framför allt Kristdemokraterna och Folkpartiet. Kan ni tänka er att ställa er bakom en sådan systemförändring som innebär att man övergår till ett avgiftsfinansierat försäkringsbaserat system för vård, omsorg och trygghet i stället för det solidariska skattefinansierade system som vi har i dag?

Fru talman! Det som Leif Carlson nu talar om är trots allt småsummor i sammanhanget. Jag vill inte säga att man därför skall förringa dem, men det är småsummor i sammanhanget. Vad Moderaterna föreslår i sin ekonomiska politik är att kostnaderna för offentlig verksamhet inklusive bidragen till kommunerna skall minskas med 20 miljarder kronor under detta år, 30 miljarder kronor nästa år och 40 miljarder kronor året därpå. Det är summor i den storleksordningen som skall kompenseras med någon typ av avgifter eller liknande.

Fru talman! Temat för dagens debatt är socialpolitik. Det finns onekligen mycket att säga om det stora och viktiga området. Handikappolitiken är ett område där vi nu kan konstatera att den socialdemokratiska regeringen sakta men säkert undergrävt förmånerna för många handikappade. Genom en rad besparingsbeslut har regeringen skapat en otydlighet kring handikappolitiken för personkretsen som har rätt till LSS. Det saknas en klar regeringsstrategi i tillgänglighetsfrågorna. Regeringen har sölat med att ta fram en diskrimineringslagstiftning. Rätten till personlig assistent har inskränkts. Steg efter steg har man tagit mot en återkommunalisering av handikappolitiken, alltså tillbaka till den gamla politiken, till den tid då man satt i husarrest därför att det inte fanns någon rättighetslagstiftning för handikappade. Så ser handikappolitiken ut i socialdemokraternas Sverige. Det har präglats av en politik som har haft ledorden nedskärningar, försämringar och frånvaro av en framtida strategi. Fru talman! Trots de stora brister som finns inom det här området tänker jag inte uppehålla mig längre runt detta. Jag tänker gå in på det stora och viktiga området vård och omsorg. I januarinumret av sjuksköterskefackets tidning kunde man läsa om Johanna Palmqvist, som är operationssköterska vid Södersjukhuset i Stockholm. Hon säger: För tio år sedan skulle vi aldrig ha skickat hem en patient som efter en operation inte kunde stå på sina ben. Men vi har sänkt våra krav för att över huvud taget kunna stå ut. Egentligen är det fruktansvärt. Saker som tidigare inte föresvävat mig i mitt arbete gör jag nu utan att tänka mig för. Vi skickar hem folk som inte kan gå med bårtaxi. Folkpartiet delar den oro som Johanna på detta sätt uttrycker för dagens och framtidens vård. Fru talman! Tidigare garanterade vårdgarantin att sjukvården var till för patienten. Vårdgarantin gav den enskilde medborgaren rätten att få en behandling. Vårdgarantin infördes under den borgerliga regeringen. Vi drev den från Folkpartiets sida, och vi genomförde den därför att vi visste att det var ett viktigt instrument. Vi vet också att som en följd därav försvann köerna nästan helt. Men socialdemokraterna kunde inte låta bli att tafsa på det som hade gjorts av den borgerliga regeringen. Man avskaffade vårdgarantin. Nu är köerna tillbaka. Det är växande köer, ökat lidande och försvagad ställning för patienten. Jag läser i Läkartidningen att socialministern, som tyvärr inte är här i dag, säger: Det är dags att äntligen se människan i vården och göra något av talet att sätta patienten i centrum, att mäta kvaliteten, kapa vårdköerna så att människor inte behöver vänta så länge. Det är en riktig utveckling. Sedan säger hon: Vi är tvungna att vänta till 1999 för att genomföra detta. I bästa fall kan man tolka det här uttalandet som att ministern inte riktigt vet vad hon talar om eller också se det som en oförskämdhet mot dem som arbetar i vården. Ministern säger vidare i intervjun att hon gärna ser en utvidgad vårdgaranti. Men varför avskaffade regeringen den vårdgaranti som fanns? Vad fanns det för skäl för det? Den satte ju patienten i centrum och gjorde att köerna kapades. Det var det som ministern i sitt uttalande ville. Det är helt obegripligt. Vi vet att köerna successivt ökat sedan den socialdemokratiska regeringen kom till makten. Det är oanständigt att man avskaffade vårdgarantin, och det är lika oanständigt att man väntar till 1999. Folkpartiet har sagt: Inför vårdgarantin nu. Johannas oro handlar också om bristande resurser inom vården. Trots socialdemokraternas löfte om ökade resurser, om att ingenting skulle hända och att uppsägningarna var slut, har vi sett hur det har gått. På många sjukhus och kliniker är påfrestningarna på personalen mycket stora. Tiden räcker knappt till att vårda patienterna. Inte minst räcker den inte till att ta hand om och ge omvårdnad, visa respekt och samtala med patienterna. Fru talman! Det måste finnas tröst vid sängkanten i vården i Sverige. Folkpartiet har sagt att uppsägningarna i vården måste stoppas nu. Vi har föreslagit - jag upprepar - en vårdgaranti som skall införas nu, stopp för personaluppsägningarna, mer resurser till vården och en aktivering av försäkringspengarna. Vi vet att det har gett resultat tidigare. Äldreomsorgen är ett område som också diskuteras nästan varje dag. Varje vecka hittar man tidningsartiklar om vanvård. Det är helt oacceptabelt. Vad tänker regeringen göra åt detta? Människor måste kunna känna en trygghet i att de får en tillräcklig vård, omvårdnad och äldreomsorg. Den här debatten och det jag har sagt kan te sig som bara ord som flödar ut. Men vi vet i Folkpartiet att det är verkligheten för dem som söker vård i dag. Vi vet att sjukvårdsköerna försvann när Bo Könberg var sjukvårdsminister. Vi vet att personaluppsäningarna har varit omfattande under den här regeringsperioden. Vi vet att en aktivering av försäkringspengarna ger resultat, en bättre och snabbare rehabilitering trots att socialdemokraterna gått emot det. Fru talman! Människors tilltro till välfärden, omsorgen och äldreomsorgen är i dag låg. Det är ett allvarligt demokratiskt underskott. Människor måste veta att de får en värdig vård och omsorg och en adekvat vård i Sverige. Människors värdighet måste stå högt på dagordningen även i en krympande ekonomi.

Fru talman! Det finns mycket i det Eva Eriksson sade som det finns anledning att kommentera men tiden är knapp, så jag skall hålla mig till handikappfrågorna. Där måste jag vädja om en mer nyanserad debatt om hur saker och ting står till. I assistansfrågan hävdar Eva Eriksson att vi undergräver de funktionshindrades situation. I den budget som den borgerliga regeringen lade fram var assistansersättningen på 2,5 miljarder. Vi socialdemokrater har lyckats att utöka den ramen till ca 7 miljarder till år 2000. Om någonting är en utveckling och en framgång måste det vara detta.
Fru talman! Runt om i Sverige oroar man sig varje dag bland handikappade för sin vardagssituation. De signaler som getts om förändringar och prövningen av assistentfrågan på försäkringskassenivå gör att man börjat pröva vartenda ärende på försäkringskassan. Det är så i verkligheten att flera handikappade har fått en sämre situation. Man har fått färre assistenttimmar, man känner att schablonersättningarna i det förslag som ni lagt fram inte är bra. Man känner oro för att man inte skall få heltäckande assistans om man behöver det. Så är verkligheten. Jag talar utifrån verkligheten, inte från ett organisatoriskt administrativt system.

Fru talman! Men det som Hans Karlsson säger kan väl inte vara med sanningen överensstämmande. Vad är skälet till att man omprövar assistansersättningarna ute på försäkringskassorna? Jo, direktiven är sådana att man skall göra en snävare bedömning när det gäller assistansersättningarna. Man skall genomföra besparingar och förändringar. Det har ju lagts en död hand över handikappolitiken och debatten om den. Signalerna har varit otydliga. Jag har en helt annan uppfattning. Jag anser att regeringen har tafsat på de reformer som har varit viktigast för de allra svagaste i samhället. Återställ handikappreformen! Det vore det värdigaste som man kunde göra.
Fru talman! Jag skall säga något om vårdgarantin. Jag förutsätter att Eva Eriksson inte är obekant med att vi under den gångna perioden har haft ekonomiska bekymmer. Ekonomin har ett starkt samband med möjligheterna att kunna utföra bra och tillräckligt mycket vård. Den gamla vårdgarantin som rörde ett antal utpekade diagnoser var i och för sig bra. Så länge som man sköt till mer pengar kunde köerna betas av. När den av den borgerliga regeringen tillsatta Prioriteringsutredningen kom fram till att denna vårdgaranti inte stämde överens med Prioriteringsutredningens slutsatser beslutade sig den nuvarande regeringen för att lyssna på detta och ändrade vårdgarantin. Det är orsaken.
Fru talman! Jag är väl medveten om att det har saknats pengar. Vi från Folkpartiet har föreslagit hur man skulle kunna finansiera en förkortning av köerna. Vi sade: Använd er av de försäkringspengar som finns i dag! Se till att använda passiva försäkringspengar! Fortsätt att driva de FINSAM-projekt som har varit så lyckosamma runt om i Sverige! På det sättet får man tillbaka pengar till vården. Vi från Folkpartiet har aldrig någonsin sagt att vårdgarantin inte är ett viktigt instrument för att sätta patienten i centrum, för att visa att vården är till för patienten och för att se till att människor inte skall behöva stå i kö under långa tider, bli ännu sjukare och vara utsatta för större lidande.